Fru talman! Arne Jansson har frågat mig om jag är beredd att medverka till en förändring av reglerna för socialbidrag så att fackföreningsavgiften inte beräknas som tillägg till socialbidragsnormen Socialtjänstkommittén kommer inom kort med ett delbetänkande som bl.a. behandlar rätten till bistånd. Enligt vad jag erfarit kommer kommittén inte att föreslå någon ändring av praxis när det gäller bistånd till fackföreningsavgift. Enligt min mening bör man kunna kvarstå som fackföreningsmedlem, även om man hamnat i ekonomiska svårigheter. Det stöd som en fackförening kan ge kan vara särskilt betydelsefullt i sådana situationer. Det är därför viktigt att fackföreningsavgifter beaktas vid fastställande av socialbidraget.
Fru talman! Jag tackar ministern för svaret, men jag ställer mig litet frågande till det. Bidrag till avgift till erkänd arbetslöshetskassa är naturligtvis okej. Bidrag till fackföreningsavgift förstår jag däremot inte. Skall skattebetalarna i dagens bistra ekonomiska klimat bekosta bidragstagarnas fackföreningsavgifter? Som ett skäl till att så inte bör vara fallet kan nämnas det som framgår av vår fråga, nämligen att det säkert finns många familjer som inte lever på socialbidrag som spar in just fackföreningsavgiften i dessa tider. Då kan det anses rimligt att motsvarande skall gälla för socialbidragsnormen. Skall facket verkligen få avgifter via socialbidrag, dvs. våra skatter? Är det verkligen ministerns mening?
Fru talman! Jag vet inte om det är korrekt som Arne Jansson säger, att det är många som drar in just på fackföreningsavgiften i svåra tider. Det är snarare så att tendensen är att fackföreningarna får fler medlemmar i svåra tider just för att facket i sådana tider kan ge stöd på olika sätt till sina medlemmar. Jag tycker att det stödet också bör omfatta personer som under en kortare eller längre tid har hamnat i ekonomiskt trångmål och därför är beroende av socialbidrag. Uppenbarligen har vi olika uppfattningar på denna punkt.
Fru talman! Kan det inte vara så att många förknippar just facket och fackföreningsavgiften med a-kassan och tror att man måste vara med i facket för att vara med i a-kassan? Det står kanske inte klart för dem att a-kassan ligger separat och facket separat.
Fru talman! Jag vet inte hur många som har denna missuppfattning, om den nu förekommer. I så fall bör vi sprida kunskap om att man inte behöver vara med i facket för att vara ansluten till a-kassa. Det är en viktig information att nå ut med. Men det är en helt annan sak än det som Arne Jansson har frågat mig om.
Fru talman! Om jag summerar ministerns svar är det att facket fortsättningsvis kan få sina avgifter betalda via socialbidrag, dvs. våra skatter.
Fru talman! Det är klart att man kan summera det så. Jag har sagt några gånger nu att jag tycker att det är värdefullt om även personer som under kortare eller längre tid är beroende av socialbidrag kan kvarstå i facket. Facket kan ge just de personerna ett bra stöd. Därför är det rimligt att man beaktar förekomsten av fackföreningsavgifter när man fastställer socialbidragets storlek.

Fru talman! Inger Lundberg har frågat mig vilka bedömningar som Socialdepartementet har gjort av arbetslöshetens och den sänkta arbetslöshetsersättningens konsekvenser för kommunernas socialtjänst. Det är vanligtvis fråga om en komplex kedja av samverkande faktorer som leder till att en person behöver söka socialbidrag. Det är dock ett känt faktum att samhällsekonomisk kris och hög arbetslöshet är en av orsakerna till att socialbidragsberoendet ökar. De som är mest utsatta är grupper som har svag förankring på arbetsmarknaden och som ofta inte omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen har därför beslutat att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag till utformning och finansiering av en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring . Utredarens förslag beräknas vara klart senare under våren. Huruvida riksdagens beslut om sänkt kompensationsnivå inom den befintliga arbetslöshetsförsäkringen kommer att resultera i ökat socialbidragsberoende är svårt att uttala sig om. Effekterna bör dock bli relativt begränsade. Jag vill här nämna att Socialtjänstkommittén i sitt arbete även kommer att beröra sambandet mellan socialbidragsberoende och övriga socialpolitiska stödsystem. Den sänkta ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen är ett led i försöken att sanera statens finanser. Om vi misslyckas med den uppgiften riskerar vi att hamna i en situation av permanent hög arbetslöshet och varaktigt sänkt levnadsstandard och som en följd därav kommer vi att få ett mycket kraftigt ökat socialbidragsberoende. Det är angeläget att förhindra att detta sker.
Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret och även passa på att tacka för svaret på föregående fråga. Jag tror att det är viktigt att vi är klara över att många människor lever i en mycket skör ekonomisk situation i dag. Gränsen till att vara beroende av socialbidrag är mycket nära. De har utomordentligt svårt att få pengarna att räcka till. Många av dem är arbetslösa. Ett exempel är de många deltidsarbetande kvinnor som bara har 75 % av en full a-kasseersättning. De kommer att få 80 % av den ersättning de tidigare hade. I dag har de 6 000--7 500 kronor före skatt. De kommer att hamna långt under socialbidragsnivå med de nya arbetslöshetsersättningarna. Jag träffade för någon vecka sedan ett gäng tjejer som hade tittat på hur förändringarna skulle slå för dem. De var politiskt arga, det är en sak, men de var också skakade och rädda. De här tjejerna har nämligen fasta kostnader i botten som det är utomordentligt svårt att röra i. Vidare känner de att de förlorar 500--1 000 kr av sin månadsinkomst. De har inga pengar att spara och har alltså inga sparade pengar. De har försökt att avhålla sig från att söka socialbidrag, därför att de vill klara sig själva. Men risken är uppenbar att många av de här tjejerna hamnar i socialbidragsfällan. Jag tror att det är utomordentligt olyckligt. Också hyresökningarna är en bidragande faktor. Jag är förvånad, herr socialminister, över att ni inte innan regeringen lade fram sitt förslag om förändrad arbetslösersättning hade gjort en analys av vad detta betyder för de sköraste grupperna.
Fru talman! Som jag nämnde i mitt svar är huvudproblemet de som inte kommit in på arbetsmarknaden och som inte har någon arbetslöshetsersättning. Är det något som man skall vara förvånad över, så är det väl att vi inte tidigare fått ett förslag om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det hade betytt ganska mycket i en situation som den som vi nu befinner oss i. Naturligtvis kan man göra teoretiska beräkningar över hur mycket socialbidragskostnaderna kan öka med nämnda förslag. När det gäller sådana teoretiska beräkningar hamnar man på belopp i storleksordningen några hundra miljoner kronor. Vi har alltså inte alls negligerat den bild av vad som kan inträffa och som Inger Lundberg talar om. Men i förhållande till den besparing på flera miljarder som det här leder till handlar det ändå om mycket små belopp. Vi får se vad den praktiska erfarenheten visar. De teoretiska beräkningarna tyder i alla fall inte på att det handlar om några stora belopp.
Fru talman! En sak är de kommunalekonomiska beräkningarna. Det är möjligt -- ja, det är säkert sant -- att effekterna för kommunerna inte kommer att motsvaras av besparingarna för staten. Men det jag velat belysa är enskilda familjers och ensamståendes situation. Dessa grupper har kämpat och försökt med allt för att klara sig, och då med mycket snäva marginaler. Nu far dessa människor oerhört illa. Det beror dels på att akasseersättningen sänks, dels på att man samtidigt upplever en kraftig ökning av hyreskostnaderna. Väldigt många, framför allt de ensamstående, är hänvisade till hyreslägenheter och har inte stora möjligheter att välja. De kommer att drabbas hårt av de förändringar av räntebidragen som aviserats. Finansdepartementet om effekterna när det gäller hyrorna?
Fru talman! Jag är något oklar över vad Inger Lundberg menade med sin senaste fråga om vi har fört diskussioner om hyrorna. Det är klart att vi fortlöpande för sådana diskussioner. Socialdepartementet. När vi fastställer bostadsbidragsreglerna tar vi självfallet hänsyn till hyresutvecklingen. Inger Lundberg säger att hon inte tror att det här kommer att betyda så mycket för kommunernas socialtjänst. Den fråga som Inger Lundberg ställt till mig gäller just hur den aktuella besparingen kommer att påverka kommunernas socialtjänst. Att många enskilda personer och familjer drabbas av den ekonomiska krisen är vi helt överens om. Det gör det bara mer angeläget att så snart som möjligt råda bot på de problem som vi nu har. Den besparing som vi nu diskuterar är ett led i vår strävan att få ordning på svensk ekonomi.
Herr talman! Kommunernas socialtjänst är inte bara kommunalekonomi. Det här kommer att få väsentlig betydelse för den kommunala ekonomin. Men framför allt kommer det att få betydelse genom att den grupp som behöver socialtjänstens stöd blir större. Det enda de här människorna vill är att de skall klara sig med hjälp av egen inkomst och, under den tid då så är erforderligt, också med hjälp av det försäkringsskydd som samhället kan erbjuda. Vad regeringen och riksdagsmajoriteten har åstadkommit är ett urgröpt försäkringsskydd. Därmed kommer den allra sköraste gruppen att bli beroende av socialbidrag. Anledningen till att jag tog upp detta med bostadskostnaderna är att den här gruppen i diskussionen om sådana här problem just markerar vilka problem man har när det gäller att anpassa sin ekonomi till utgifterna, bl.a. till följd av de kraftiga höjningar av hyrorna som skett i år och som aviseras för nästa år.
Fru talman! För att fortsätta på det senaste spåret kan jag säga att regeringen i en proposition till riksdagen föreslår att bostadsbidragen skall utbetalas efter aktuell inkomst. Det innebär att de som befinner sig i det ömtåliga skiktet och som tappar inkomst, oavsett om det beror på att de får arbetslöshetsersättning eller på något annat, kommer att få möjlighet att uppbära högre bostadsbidrag. Jag tycker att det är rimligt att vi har bra och generösa bostadsbidrag när vi tvingas skära ner på de generella subventionerna till boendet. Jag är alldeles övertygad om att så kommer att ske, oavsett vilken regering landet har under resten av
Fru talman! Socialministern torde vara väl medveten om de bristfälliga bostadsbidragen och situationen för många hushåll. Ändå verkar inte regeringen ta just den här situationen på särskilt stort allvar. Naturligtvis finns här en risk. Vi som har bra inkomster men som kan tycka att det är jobbigt att tappa 1 000 kr, för det blir ju litet mindre som kan sparas eller en förändrad konsumtion, far kanske inte så illa. De grupper vi talar om är däremot människor som inte har samma marginaler, som inte har möjligheter att prioritera på annat sätt. Som jag tidigare betonat är risken uppenbar att många av de här människorna kommer till socialtjänsten. Vi vet ju att många av dessa människor far oerhört illa. Dessa människor drabbas personligen, men också deras barn och andra anhöriga.
Fru talman! Det är inte mycket att tillägga. Inger Lundbergs ursprungliga fråga gällde hur den sänkta arbetslöshetsersättningen skulle komma att påverka kommunernas socialtjänst. Den frågan har jag besvarat så gott det går med det underlag som finns.
Fru talman! Göran Lindblad har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att enskilda kommuner och inte domstolarna skall besluta om socialbidragens storlek. Socialtjänstkommittén som har i uppdrag att göra en allmän översyn av socialtjänstlagen skall även bl.a. utreda fördelar och nackdelar med skilda normsystem. Socialtjänstkommittén har gjort en kartläggning av kommunernas socialbidragsnormer. Kartläggningen visar att normerna i allmänhet ligger lägre än Socialstyrelsens rekommenderade norm. Kommittén har också uppmärksammat att antalet besvärsärenden som rör kommunernas socialbidragsnormer har ökat kraftigt. Den praxis som utvecklats i förvaltningsdomstolarna innebär att en bidragsnorm som ligger under Socialstyrelsens norm inte anses tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Av Socialtjänstkommitténs kartläggning framgår också att enskilda domar i socialbidragsmål inte tycks påverka kommunernas normer. Den som inte överklagar kommunens beslut får alltså nöja sig med det lägre belopp som den enskilda kommunen beslutat om. En annan effekt är att i ett antal fall samma person månad efter månad har tvingats överklaga socialnämndens beslut för att få ut det högre beloppet. Detta är oacceptabelt både för den enskilde och för rättssamhället. Socialtjänstkommittén kommer inom kort att lägga fram ett delbetänkande, som enligt vad jag erfarit, innehåller förslag till preciserade lagregler för rätten till bistånd i den del som avser den enskildes försörjning. Beredningen av utredningens förslag kommer att ligga till grund för regeringens ställningstagande i frågan.
Fru talman! Först tackar jag socialministern för svaret. Den här frågan har även en principiell bakgrund. Jag tycker att det är viktigt att man slår fast vad som är kommunernas självbestämmande och vad vi på central nivå skall reglera åt kommunerna. Jag tror att socialministern och jag är helt överens om att nivån för ersättningen till socialbidragstagarna skall vara tillräckligt hög, dvs. så hög att behoven täcks. Båda vet vi att lagstiftningen om var den nivån skall ligga varit väldigt oklar. Detta har varit föremål för olika tolkningstvister. Jag tycker att man centralt skall slå fast till vilken del kommunerna har möjlighet att själva bestämma vad som ingår i den här normen. I dag ingår ju i vissa kommuner el och telefonkostnader. I andra kommuner ingår tandvårdskostnader, och på vissa ställen ligger sådant utanför. Men det här är helt avgörande för var man hamnar när det gäller nivån för denna norm. Både socialministern och jag, det är jag säker på, vet att många socialbidragstagare av olika skäl kanske har litet svårt att själva planera och hushålla. Målet är att de på sikt skall ha förmåga att göra det. Om tandvårdskostnaden läggs inom normen, kan det bli väldigt snett -- dvs. den bidragstagande har inte möjlighet att själv finansiera sin tandvård inom normen. Då är det bättre att tandvården ligger utanför normen. Det vore intressant att höra socialministerns synpunkter på just de här bitarna.
Fru talman! Det pågår, som jag framhöll i mitt svar, en översyn. Vi kommer alldeles snart, inom några veckor bara, att få ett betänkande från Socialtjänstkommittén, där man har gått igenom och försökt att diskutera vilka saker som bör ingå i en miniminorm och vad som kan läggas utanför. Jag tycker att det är bättre att vi väntar med diskussionen om konkreta poster tills vi har fått det här betänkandet. Om jag minns rätt kommer det redan nästa vecka från kommittén.
Fru talman! Tack, det var bra att få höra att betänkandet kommer så pass snabbt. Det som är viktigt att man tar med i diskussionerna framöver är också den skillnad i situation som råder i storstäderna och i landsorten. Dels är det en skillnad i kostnadsnivå, dels är det en skillnad när det gäller möjligheterna att göra bra inköp för bidragstagare och för alla oss andra. I storstäderna finns det större förutsättningar för det, medan det i landsorten är en lägre kostnadsnivå. Sådana här saker är det bra att man väger in när man skall fastställa beloppen. Det finns en regeringsrättsdom redan från 1984 som talar om existensminimum. Det är det som kallas förbehållsbelopp i dag. Där är det centralt att förbehållsbeloppet kommer att ligga lägre än den norm man på något sätt enas om. Annars är risken stor att vi får ett stort antal socialbidragstagare i de grupper som lagsöks av skattemyndigheten. Så fort de har kommit över förbehållsbeloppet skulle de också ha rätt till socialbidrag. Detta hoppas jag att man från departementets sida har tänkt på.

Fru talman! Ingrid Näslund har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att intensifiera drogbekämpningen på alla plan med anledning av den starka kopplingen mellan olika droger och det ökade drogbruket i Sverige. Denna formulering är hämtad direkt ur frågan. Jag delar Ingrid Näslunds uppfattning att det kan finnas ett samband mellan tobaksrökning och missbruk av narkotika. Detsamma gäller alkohol och narkotika. Insikten härom präglar de drogförebyggande insatser som riktas till ungdomar i vårt land. I Sverige har kampen mot droger som ett viktigt mål att få ungdomar att säga nej till såväl tobak och alkohol som narkotika. Detta är utgångspunkten också för de särskilda program inom Folkhälsoinstitutet som syftar till att motverka bruket av olika beroendeframkallande medel. Utöver sådana förebyggande insatser krävs också en rad andra insatser, inte minst av socialpolitisk karaktär, för att bekämpa drogmissbruk. FN:s narkotikakontrollstyrelse, INCB, har i sin årsrapport för 1992 särskilt uppmärksammat vår politik. INCB anser att Sverige för en förhållandevis framgångsrik narkotikapolitik och framhåller att vi är ett av de få länder som har lyckats skapa ett förtroendefullt samarbete mellan kontrollsidan och vård och behandlingssidan. Som exempel på att vår politik har nått konkreta resultat kan jag nämna att det experimentella bruket av narkotika har minskat kraftigt de senaste tjugo åren. I början av 1970-talet uppgav 14 % av tillfrågade elever i årskurs nio att de någon gång hade prövat narkotika. Sedan mitten av 80-talet har denna siffra legat runt 3 %. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN, som genomför dessa undersökningar, uppger dock att det finns en svag tendens till ökning i förra årets undersökning. Två gånger om året genomför CAN också en särskild enkätundersökning i ett antal kommuner för att snabbt få en bild av de senaste tendenserna i narkotikautvecklingen. Det allmänna intrycket från fjolårets undersökningar är att missbruket av narkotika är relativt stabilt. Det viktigaste undantaget från denna generella bedömning är ett ökat antal rapporter om en ökning av missbruk av s.k. rökheroin. De första rapporterna härom kom för ett par år sedan, då rökning av heroin bland en begränsad grupp invandrare i vissa delar av Stockholm hade iakttagits. Denna missbruksform tycks nu ha fått en större spridning, framför allt i storstäderna. Det är värt att notera att heroinmissbruket, där rökningen spelar en viktig roll, sedan några år uppvisar en oroande utveckling i flera europeiska länder. Missbruket har ökat främst bland ungdomar som har drabbats hårt av arbetslöshet, bostadsbrist och andra sociala problem. Även om omfattningen av detta missbruk i Sverige av allt att döma är av mindre omfattning, måste vi se allvarligt på den utveckling som CAN rapporterar. Detta visar att vi aldrig kan slå oss till ro. I kampen mot narkotikan måste man alltid vara vaksam mot minsta förändring i missbruksbilden. Sedan mitten av 1980-talet har betydande statliga medel satsats på uppbyggnaden av en offensiv narkomanvård. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag nyligen gjort en utvärdering av denna satsning. Den allmänna bedömningen är att satsningen varit framgångsrik. En mycket stor andel av narkotikamissbrukarna har nåtts, och vården har byggts ut väsentligt. Det finns emellertid fortfarande en del brister. En sådan är socialtjänstens svårigheter att nå missbrukande invandrare med adekvata insatser. Liksom CAN varnar också Socialstyrelsen för att en bestående ungdomsarbetslöshet kan bli en sannolik rekryteringsbas till missbruk. Jag kommer senare i vår att föreslå regeringen att ge Socialstyrelsen direktiv till en fortsatt satsning på en offensiv narkomanvård. Avslutningsvis vill jag bara instämma i att tobaksrökning kan vara en inkörsport till tyngre droger, men att det enligt min mening vanligen är mer komplicerade orsakssamband när en ung människa börjar missbruka narkotika. Dessutom befarar jag att en stigande ungdomsarbetslöshet och framtidspessimism kommer att leda till att fler ungdomar kommer i kontakt med droger. En fortsatt satsning på offensiv narkomanvård är viktig, men det är även i detta sammanhang väl så angeläget att den ekonomiska politiken blir framgångsrik.
Fru talman! Jag ber att få tacka socialminister Bengt Westerberg för det utförliga svaret. Jag är mycket tacksam för det, för det tar fram många viktiga synpunkter på den här frågan. Jag vill säga att vi delar många uppfattningar som har kommit fram i det här svaret. Sambandet mellan narkotika och andra droger har belysts mer och mer på senare tid, även om vi alltid har haft klart för oss att det finns ett samband. Naturligtvis är det andra orsaker som är avgörande för om en ung människa börjar ägna sig åt droger. Men man kanske också kan säga att den första spärren som passeras vanligtvis är att man börjar röka vanlig tobak. Nu menar jag inte ett försök, att man provar någon gång, vilket kan vara nog så vanligt bland ungdomar, utan att man börjar använda tobak mer regelbundet. Det innebär att man redan har passerat en spärr, att man har gjort någonting som man kanske i själva verket vet är onyttigt och inte accepterat av föräldrar, skola och vuxensamhälle. Det kanske samtidigt är ett symptom på saker som sedan kan leda till en annan typ av missbruk. Det finns faktiskt siffror på detta som är nog så oroande. Det har visat sig i en Stockholmsundersökning för ett fåtal år sedan att av rökare var det faktiskt 31 % som hade prövat narkotika också. Detta gällde då ungdomar som hade för vana att röka. Men när det gällde dem som inte rökte var det bara 4 % som hade prövat.

Fru talman! Bengt Lindqvist har frågat statsrådet Bo Könberg vilka åtgärder han ämnar vidta för att få till stånd en fungerande lösning, som ger synskadade personer i yrkesverksam ålder tillgång till rehabilitering. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Under senare år har betydande satsningar gjorts för att genom en utvecklad arbetslivsinriktad rehabilitering motverka utslagning från arbetsmarknaden och stärka arbetslinjen. Jag tänker här främst på den verksamhet som bedrivs vid arbetsmarknadsinstituten, på införandet av en rehabiliteringsersättning och på de särskilda medel som försäkringskassorna har till sitt förfogande för att upphandla rehabiliteringsinsatser. Jag uppfattar dock Bengt Lindqvists fråga på så vis att det inte i första hand är denna form av rehabilitering han avser, utan snarare det som kan betraktas som grundläggande rehabilitering. Som påpekas i frågan gavs grundläggande rehabilitering tidigare främst som arbetsmarknadsutbildning i de så kallade omställningsoch träningskurserna Arbetsmarknadsinstitutet med särskilda resurser för olika grupper funktionshindrade. Som ett led i strävandena att renodla den arbetsmarknadspolitiska inriktningen vid arbetsmarknadsinstituten har dock den grundläggande rehabiliteringen där successivt upphört. Jag anser att det är viktigt att både synskadade och andra personer med funktionshinder ges möjligheter till en god rehabilitering. Regeringen har därför i den nyligen avlämnade propositionen om stöd och service till vissa funktionshindrade lagt fram förslag som enligt min bedömning bör skapa förutsättningar för påtagliga förbättringar av rehabiliteringsverksamheten. I propositionen föreslås bl.a. att sjukvårdshuvudmännen genom ett tillägg i hälsooch sjukvårdslagen skall åläggas en skyldighet att erbjuda invånarna rehabilitering. Enligt den föreslagna lagen åläggs huvudmannen en skyldighet att i samverkan med den enskilde fastställa en plan över de behövliga rehabiliteringsinsatserna. I propositionen föreslås också att ett omfattande statligt stimulansbidrag för att utveckla habiliterings och rehabiliteringsinsatser för personer med funktionshinder. Under en fyraårsperiod skall sammanlagt 1,7 miljarder kronor anvisas för ändamålet. Enligt min bedömning bör stimulansmedlen i kombination med en fastlagd skyldighet för sjukvårdshuvudmannen att erbjuda rehabilitering ge goda förutsättningar att få till stånd en fungerande rehabilitering för synskadade. Regeringen kommer senare att uppdra åt Socialstyrelsen att ingående följa effekterna av stimulansmedlen och lagstiftningen, för att säkra att åtgärderna ger den avsedda förbättringen av rehabiliteringsverksamheten. Jag ser därför ingen anledning att nu vidta några ytterligare åtgärder inom området.
Fru talman! Först vill jag tacka socialministern för svaret. Varje år söker ungefär 12 000 människor synrehabilitering vid syncentralerna. 90 % av dem är ålderspensionärer. Men återstoden, ungefär 1 200 personer, är i yrkesverksam ålder. Av dem har de flesta, kanske inemot 80--90 %, användbara synrester. För en liten grupp på 100-200 personer är synskadan emellertid så allvarlig att det är närmast en rehabilitering som blind som dessa personer måste tillägna sig. För denna lilla grupp fanns det tidigare, vilket också påpekas i svaret, en enda form av rehabilitering inom Arbetsmarknadsverket vid arbetsmarknadsinstituten. Denna rehabilitering har nu upphört utan att någon annan rehabilitering har kommit i dess ställe. Det är detta problem som vi diskuterar i dag. Problemet gäller dess värre både det praktiska ansvaret i samhällets regi och finansieringen. För två år sedan tog Synskadades riksförbund initiativet till en rehabiliteringsanläggning i Uppsala. Den verksamheten har fortfarande inte kommit på fötter på grund av finansieringsproblem. Nu hänvisar Bengt Westerberg i sitt svar till det kommande stimulansstödet och till den lagfästa skyldigheten för landstingen att erbjuda rehabilitering. Detta är utmärkt. Det är också utmärkt att det finns betydande resurser i förbindelse med denna reform. På sikt kommer detta att ge ett gott resultat. Men dess värre kommer ytterligare år att gå innan landstingen har byggt upp denna nya grundrehabilitering för gravt synskadade. Därför måste jag fråga Bengt Westerberg om han på kort sikt är beredd att medverka till att två saker fungerar bättre än i dag. Den ena gäller att Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna på ett helt annat sätt än i dag -- smidigare, snabbare och enklare -- ställer resurser till förfogande för den rehabilitering som synskadade behöver. Den andra saken gäller att Arbetsmarknadsverket under en begränsad tidsperiod återupptar rehabiliteringen för gravt synskadade.
Fru talman! För några år sedan, 1990, utgav Socialstyrelsen allmänna råd om samordning av synskadades rehabilitering. Bakgrunden till det var ett tillkännagivande av riksdagen om en bristande samordning av resurserna inom synskaderehabiliteringen. I dessa råd konstaterar man att det finns väldigt många aktörer på detta område. Men man kom också fram till slutsatsen att det grundläggande ansvaret borde ligga hos landstingens syncentraler som borde få denna samordnande rollen inom rehabiliteringen. Där finns enligt Socialstyrelsens råd den medicinska, pedagogiska, psykologiska och sociala kompetens som krävs för att klara denna uppgift. Resursbristen är emellertid betydande i dessa syncentraler. Därför är det ett av de områden som måste ryckas upp när vi nu kommer att satsa mer på rehabilitering under åren framöver. Jag är medveten om det som Bengt Lindqvist till sist påpekade, nämligen att det naturligtvis kommer att ta en viss tid innan vi har en tillfredsställande ordning på detta område, innan vi har tillräckligt mycket resurser för att klara behoven. Jag skall naturligtvis försöka medverka till att Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna blir effektivare, om det finns ett sådant behov. Och jag utgår från det, eftersom Bengt Lindqvist säger det. Däremot är jag tveksam till att AMI skall få tillbaka denna uppgift när man nu har rustat ned på detta område. Jag tycker att den upprustning som behövs snarare skall ske vid syncentralerna än att AMI återtar den funktion som man tidigare har haft. I dag torde, i flertalet fall, de nödvändiga resurserna saknas vid arbetsmarknadsinstituten. Det är därför bättre att tillföra resurser till det som långsiktigt skall vara lösningen på problemen.
Fru talman! Jag tackar för de positiva beskeden. Men Arbetsmarknadsverket har resurserna kvar när det gäller den yrkesinriktade, den arbetslivsinriktade, rehabiliteringen. Jag tror att varken Bengt Westerberg eller jag här och nu klart skulle kunna definiera skillnaderna mellan grundrehabilitering och arbetslivsinriktad rehabilitering för en nyligen synskadad person. Jag tror alltså att Arbetsmarknadsverket, med litet generositet, mycket väl skulle kunna fortsätta ett par år till. Därmed skulle vi få en situation där tredje man, dvs. den det faktiskt gäller, den synskadade själv, inte kommer i kläm. Det är ändå Arbetsmarknadsverket, som genom att avveckla en verksamhet utan att se till att någon annan tar över, som har skulden till att synskadade i dag inte får den rehabilitering som de behöver.
Fru talman! Låt mig bara säga att jag inte har någon annan mening i sak än Bengt Lindqvist. Jag skall gärna undersöka möjligheten att Arbetsmarknadsverket fortsätter att ta detta ansvar under ytterligare en tid, om det är möjligt eller inte. Vi får sedan återkomma till denna fråga i ett senare sammanhang.

Fru talman! Chatrine Pålsson har frågat mig om jag avser att se över reglerna så att FN:s konvention om barnets bästa blir vägledande i avvisningsärenden. Denna frågeställning har jag tidigare diskuterat här i kammaren den 30 mars i år, och därför har jag nu för avsikt att endast redogöra för de viktigare ståndpunkterna i det svaret. Jag anser att svenska myndigheter, i asylärenden liksom i andra sammanhang, tar stor hänsyn till barnens behov. Man tar särskild hänsyn till barnens situation vid prövningen av asylansökningar, och ärenden rörande ensamma barn behandlas alltid med förtur. FN:s kommitté för barnets rättigheter höll i januari i år, i enlighet med förfarandet enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, förhör med Sverige på grundval av den svenska rapporten om tillämpningen av konventionen. Kommittén ansåg att Sverige i stort uppfyller konventionens krav. Förutom vissa synpunkter på förvarstagande av barn framfördes ingen kritik rörande behandlingen av asylsökande barn. Svenska myndigheter kan naturligtvis aldrig skicka tillbaka ett litet barn, om man inte vet att någon tar hand om det vid ankomsten till hemlandet. Detta betyder emellertid inte att ensamma barn automatiskt har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Det skulle knappast vara i enlighet med principen om barnets bästa som bl.a. uttrycks i FN:s barnkonvention. I denna princip ingår ju att barn i möjligaste mån skall få vara med sin familj. Därför försöker svenska myndigheter så långt det är möjligt hitta barnets familj och se till att familjen kan återförenas, om möjligt i sitt hemland. Ett avvisningsbeslut verkställs därför inte med mindre än att man kunnat tillse att barnet kan tas om hand av sin vårdnadshavare. Enligt vår lagstiftning finns det möjligheter att ett barn som befinner sig i Sverige omhändertas av svenska myndigheter om detta bedöms som nödvändigt. Men det bästa för barn är ju normalt att få vara med sin familj, och detta söker man uppfylla då det är möjligt. Vid våra myndigheters tolkning av lagar och bestämmelser utgår myndigheterna från barnets bästa.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för hennes svar i den mycket känsliga fråga som jag tror att vi alla tycker att fallet med den här lille ensamstående pojken är. Det fanns uppenbarligen ingen som kunde ta hand om pojken i hemlandet, men ändå stod Invandrarverket fast vid uppfattningen att det inte fanns hinder för verkställighet. Detta strider såvitt jag förstår emot konvention nr 22 om barnens rättigheter. Fru talman! Jag vill fråga om invandrar och kulturministern tycker att det finns tillräckliga förordningar och regler för att förhindra att sådana här fall skall hända.
Fru talman! Låt mig först säga att jag är glad för det engagemang som har visats för denne treårige pojke. Det är många människor som har engagerat sig i hans situation.

Det nu aktuella fallet är ganska ovanligt, eftersom det rör ett litet barn. Det vanligaste är att det handlar om ungdomar som är 15--17 år, och i dessa fall ser myndigheterna alltid till att det finns någon som tar emot barnet, om det sänds i väg från Sverige. Detta understryker att det är en självklarhet att ett så här litet barn aldrig sänds i väg med mindre att man har garantier för att det finns någon som tar emot det. Så är det, och så var det även i detta fall.
Fru talman! Hur länge kan det dröja, om föräldrarna ej kan hittas eller inte är kapabla att ta hand om barnet, innan ett sådant här beslut verkställs?
Fru talman! Det går inte att ge ett rakt svar på den frågan. Vad som händer i ett fall som detta är att de sociala myndigheterna är engagerade för att ordna det som är bäst för barnet. Utgångspunkten är naturligtvis i första hand att det skall förenas med sin familj, i andra hand -- om det inte går -- att man skall hitta någon annan vårdnadshavare som kan ge barnet en bra framtid.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för hennes engagemang och för det klara beskedet att man inte sänder i väg något barn utan att man har hittat en vårdnadshavare. Jag hoppas att vi i fortsättningen gemensamt skall kunna engagera oss till förmån för flyktingar som har det mycket svårt och kanske särskilt små barn som till synes är lämnade ensamma.

Fru talman! Karl-Göran Biörsmark har frågat mig om jag avser att vidtaga någon åtgärd så att flyktingar som inte har begått någon brottslig handling inte skall hållas i fängsligt förvar. Inledningsvis vill jag poängtera att ett förvarsbeslut är en ingripande åtgärd för den enskilde individen och därför bara får förekomma i situationer där det är oundgängligen nödvändigt. Förutsättningarna för att ta en utlänning i förvar är därför noga preciserade i utlänningslagen, och dessutom är tiden för förvarstagandet begränsad. Av tillgänglig statistik framgår att 4 520 vuxna personer togs i förvar under 1992. Av dessa var 3 010 förvarstagna kortare tid än tre dygn, och 86 % av totala antalet var tagna i förvar mindre än tio dygn. Det är polismyndigheten som är ansvarig för verkställandet av ett förvarsbeslut. Förutom förvarslokalen i Carlslund använder sig polisen av tre olika typer av förvarslokaler: polisarrest vid korta förvar, allmänna häkten samt kriminalvårdsanstalter. Enligt uppgift från Rikspolisstyrelsen saknas centrala riktlinjer för de olika polismyndigheterna i vilka fall resp. typ av förvarslokal bör användas. Det är enligt min mening något förvånande, men samtidigt skall man vara medveten om att beläggningssituationen på de allmänna häktena och kriminalvårdsanstalterna är så ansträngd att polisen i många fall får acceptera de lösningar som vid det tillfället finns till hands. Som tidigare nämnts är ju också förvarstiden i de allra flesta fall mycket kort. När det gäller behandlingen av utlänningar som hålls i förvar är lagen om behandlingen av häktade och anhållna tillämplig. Därutöver skall utlänningen beviljas de lättnader och förmåner som kan medges med hänsyn till ordning och säkerhet inom anstalten, häktet eller polisarresten. Jag utgår från att man i dessa fall beviljar så mycket lättnader som möjligt, samt tillser att den förvarstagne i största möjliga mån hålls ifrån de övriga intagna.
Fru talman! Jag får tacka så mycket för svaret. Jag uppmärksammades personligen på det här genom ett TV-inslag och förbryllades något av vad reportern hade att berätta. Jag trodde faktiskt inte att det gick till på det sättet att personer som icke är brottslingar i vanlig bemärkelse kan få sitta i häkte och i fängsligt förvar så lång tid. Det är glädjande att man, som statsrådet säger, i 86 % av det totala antalet fall hålls i förvar mindre än tio dygn, men det finns ändå 14 % kvar. Det var närmast dem som jag tänkte på när jag ställde min fråga. Jag har förstått att det förekommer att en del av dem får sitta i förvar ända upp till ett halvår. Det är klart att en flykting som kommer till Sverige och blir satt i fängelse tillsammans med andra fångar i ett halvår har en mycket svår situation. Det har också visat sig att en del av dessa flyktingar har måst få psykiatrisk vård för att klara sin situation.

Statsrådet säger att Rikspolisstyrelsen saknar centrala riktlinjer för de olika polismyndigheterna om i vilka fall resp. typ av förvarslokal bör användas. Statsrådet uttrycker sin förvåning över detta. Kommer statsrådet att vidta någon åtgärd för att medverka till att någon ändring sker på den punkten?
Fru talman! Jag har den uppfattningen att det naturligtvis är svårt för dessa personer oavsett var de sitter i förvar -- på den förvarslokal som finns i Carlslund och som är avsedd för förvarstagande, i allmänt häkte eller i fängelse. Jag tror inte att man kan göra någon större åtskillnad däremellan. Man skall vidare vara klar över bakgrunden till förvarstagandena. I en del fall är förvarstagandet naturligtvis oförskyllt för den enskilde individen i så måtto att det handlar om att hitta någon transportlägenhet, att ordna med resebiljetter och liknande. I sådana fall är det ofta fråga om mycket korta förvarstider. I andra fall handlar det om personer som har gjort sig av med sina handlingar, pass och annat, och det tar då längre tid att försöka få fram det. En del personer vägrar att medverka till att få ut sina handlingar, även om det skulle vara möjligt. Några fall blir därför väldigt komplicerade, eftersom det tar lång tid att få fram nya handlingar från vissa länder. Man skall vara klar över att i en del fall kan personerna själva medverka till att inte behöva sitta i förvar så länge. Den direkta frågan Karl-Göran Biörsmark ställde gällde om jag avser att initiera ett utfärdande av särskilda riktlinjer. Jag utgår från att Rikspolisstyrelsen, mot bakgrund av denna uppmärksamhet, tar itu med den frågan. Då finns det också anledning att titta på varför förvarslokalerna i Carlslund utnyttjas bara till hälften. Där finns 38 bäddar. I regel är 15--20 bäddar belagda medan resten står tomma. Det måste innebära att det finns någon brist i systemet som gör att man inte utnyttjar de förvarslokaler som finns för detta ändamål.
Fru talman! Min fundering när jag såg detta inslag -- det visar hur viktigt det är med pressens agerande och att pressen sätter tummen på dessa frågor och belyser hur det går till -- var om man inte skulle kunna tänka sig att det finns någon annan typ av förvar än fängelse för dessa flyktingar. Att sitta i en sådan cell 24 timmar om dygnet med en timmes rast på en rastgård -- precis som alla andra interner -- kan ju inte vara tillfredsställande. Utgångspunkten är ju att ha ett bra förhållande till denna person. Där måste ju finnas ett samarbete, precis som statsrådet säger, att hjälpa till att ordna fram handlingar osv. Sitter då flyktingen som en intern i ett fängelse blir det inte det allra bästa samtalsklimatet. De vistas ju dessutom tillsammans med andra brottslingar. Jag förstår också att personalen på dessa fängelser inte mår bra av situationen när de ser hur flyktingar går ner sig. Flyktingsituationen i sig är ju tillräckligt svår utan att flyktingarna skall behöva sitta i fängsligt förvar tillsammans med andra ''vanliga'' kriminella individer. Det är ju inte kriminellt i sig att vara flykting. Finns det inte möjlighet, enligt statsrådet, att ha någon annan typ av förvaring t.ex. med hjälp av okonventionella lösningar?
Fru talman! Det finns särskilda förvarslokaler för dessa personer, nämligen i Carlslund. Där har man uppenbarligen inte utnyttjat den fulla kapaciteten. Jag utgår från att man försöker ändra på det förhållandet. Jag har redan tidigare sagt att det är svårt att gradera den plats som personen i fråga befinner sig på. Det är nog bekymmersamt i alla situationer. Av svaret framgår att personen skall, enligt de riktlinjer som finns, beviljas lättnader och förmåner med hänsyn till ordning och säkerhet inom anstalten. Det säger sig självt att man bör försöka särskilja brottslingar från de förvarstagna. Jag tror inte att det går att göra en gradering mellan förvar i fängelse eller i häkte. Jag skulle tro att häktet i vissa avseenden är mer påfrestande. Där gäller ju reglerna med korta raster. I ett fängelse går det att ha mer öppenhet och större frihet. Men, som sagt, jag vill egentligen inte göra en gradering, eftersom situationen är säkert påfrestande oavsett var man sitter i förvar.
Fru talman! Jag vill än en gång tacka statsrådet för svaret. Jag tror att det är viktigt att frågan har blivit uppmärksammad. Jag förstår att myndigheterna nu tydligen skall agera för att ändra litet grand på sakernas tillstånd. Var och en förstår att det kan upplevas mycket inhumant för en flykting att bli behandlad på det sättet. Det visar också en del fall där flyktingar har gått ner sig och lider psykiskt mycket illa. Vi får hoppas att denna diskussion är en vink till myndigheterna att handla på annat sätt.

Fru talman! Inge Carlsson har frågat mig om regeringen ämnar besluta om förbud av blyhagel vid jakt i våtmarker och andra känsliga områden. Riksdagen har beslutat att en övergång från användning av blyhagel till hagel som inte är miljöfarliga skall ske genom i huvudsak frivilliga överenskommelser och vara genomförd i början av 2000-talet. Övergången bör ske inom de närmaste åren vad gäller jakt i våtmarker och andra känsliga områden. Som jag redovisade den 8 december 1992 med anledning av en fråga från Ylva Annerstedt om förbud mot att använda blyhagel, sker endast en mindre del av all blyhagelanvändning vid jakt inom våtmarker. Det är likafullt angeläget att blyhagelanvändningen snarast upphör där med hänsyn till de särskilda risker som föreligger. Jag redovisade vidare att Statens naturvårdsverk förbereder förslag till förbud mot jakt med blyhagel inom landets 30 särskilt skyddsvärda våtmarksområden. Jag har nu erfarit att förslaget är remissbehandlat och att bl.a. Svenska Jägareförbundet ställer sig positivt till förslaget om förbud. Jag redovisade också att regeringen gett Statens naturvårdsverk och Kemikalieinspektionen i uppdrag att senast den 1 juli 1993 redovisa hur avvecklingen av bly resp. kvicksilveranvändningen fortgår. Myndigheterna skall i förekommande fall föreslå de ytterligare åtgärder som kan krävas för en sådan avveckling.
Fru talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret på min fråga. Skälet till att jag har ställt frågan är att det är tre år sedan vi fattade beslut om en god livsmiljö, dvs. propositionen från 1990/91. Där utgick den socialdemokratiska regeringen från att det under de närmaste åren skulle bli en frivillig uppgörelse mellan naturvännerna och jägarintressena om en avveckling av användandet av blyhagel vid jakt i känsliga våtmarker. Nu har det alltså gått tre år, och det har inte hänt något i vårt land. I flera andra länder -- Norge, Australien -- har man tidigare beslutat om totalt förbud av användandet av hagel vid all jakt. I Sverige har vi fortfarande inte antagit något sådant förbud. Jag tycker att tiden är inne att miljöministern måste se till att det blir ett beslut. I och med att Svenska Jägareförbundet har sagt ja under remissomgången finns det inget hinder. Jag utgår från att naturvännerna vill ha förbudet. När kan vi förvänta oss ett förbud när det gäller de känsliga våtmarkerna? Varför skall förbudet bara omfatta de mest känsliga områdena? Varför inte all jakt vid våtmarker och insjöar i det här landet?
Fru talman! Först tycker jag att vi skall vara överens om matematiken -- i varje fall om det var beslutet i juni 1991 som åsyftades. Det är alltså inte tre år sedan utan betydligt kortare tid, drygt ett och ett halvt år sedan, som det är fråga om. Men det är en struntsak i sammanhanget. Vi har följt det beslut som riksdagen har fattat. Det är därför vi har lagt ut utredningsuppdragen till myndigheterna, som jag har redovisat i frågesvaret. Däremot har vi inte funnit anledning att avbryta den trafiken. Behandlingen av ärendet följer den vanliga gången med de tidsgränser som är satta för jakt i våtmarker. Det betyder att en redovisning skall komma in senast den 1 juli 1993. Då har det gått ungefär två år efter det att riksdagen beslutade om frivillighet som huvudprincip. Om inte frivilligheten fungerar, måste det ske något starkare än så.
Fru talman! Jag medger att jag sade fel i vad gäller tidsmarginalen. Propositionen skrevs 1990, och beslutet fattades 1991 -- det är riktigt. Om redovisningen av det förelagda uppdraget kommer in till den 1 juli 1993, vad innebär det när det gäller att fatta beslut om förbud mot jakt med blyhagel i våtmarker? Kommer förbudet bara att, som det nämns i miljöministerns svar, gälla endast de 30 särskilt skyddsvärda våtmarksområdena?
Fru talman! Jag avvaktar myndigheternas besked på den här punkten, innan vi går vidare och fattar beslut. Så var inriktningen från början, och vi följer den inriktningen.

Fru talman! Ulla Pettersson har frågat mig hur jag avser att agera för att programmet för Östersjöns rening skall genomföras. Arbetet med att återställa Östersjön fortgår i enlighet med de riktlinjer som drogs upp vid statsministermötet i Ronneby 1990. Under år 1992 ställde sig de deltagande länderna i huvudsak bakom det åtgärdsprogram, med förslag på olika miljöinsatser, som tagits fram inom en särskild arbetsgrupp inom Helsingforskonventionen. I detta åtgärdsprogram finns en översiktlig uppskattning av de totala kostnaderna för programmet, baserad på preliminära bedömningar och förstudier av enskilda projekt. Programmet är ett långsiktigt åtagande över ca 20 Gdansk i mars i år var att starta genomförandet under år 1993. Konferensen syftade inte -- vilket jag vill understryka -- till att finna lösningar för den totala finansieringen av Östersjöprogrammet. Vid konferensen manifesterades enigheten om att genomföra programmet i en ministerdeklaration. I denna deklaration betonas t.ex. betydelsen av ekonomiska styrmedel för att minska utsläppen till Östersjön, liksom behovet av en fortsatt samordning av insatserna. Länderna uppmanas också att påta sig samordningsansvar för olika områden. Vikten av innovativa finansieringslösningar framhålls. Det gäller t.ex. att få till stånd ändamålsenliga kombinationer av lokala, bilaterala och multilaterala finansieringskällor. De multilaterala finansieringsorgan som deltagit i förberedelserna för Gdansk-konferensen kommer att ha en viktig roll när det gäller den långsiktiga finansieringen av åtgärdsprogrammet. Jag kan med tillfredsställelse konstatera att dessa nu deltar aktivt i arbetet med att ta fram konkreta investeringsprojekt och finansiering till dessa. Såväl Världsbanken som den Europeiska utvecklingsbanken förbereder ett stort antal projekt, framför allt när det gäller avloppsrening i Baltikum och Polen. Bankernas engagemang är en av de viktigaste förutsättningarna för att programmet skall kunna genomföras. Den svenska regeringen har hittills aviserat sammanlagt ca 250 miljoner kronor till Östersjöarbetet. Det är förstås min förhoppning att andra länder också kommer att anvisa särskilda medel till Östersjöarbetet. Jag föreslog i Gdansk att en särskild fond för projektförberedelse inrättas för att skynda på igångsättningen av konkreta projekt. Jag är beredd att utnyttja alla tillfällen, nu närmast den förestående alleuropeiska miljöministerkonferensen i slutet av april i år, för att uppmana till ökade insatser för att rädda
Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret på min fråga. Jag inser att meningen med finansieringskonferensen inte var att finna lösningar på den totala finansieringen. Ett huvudsyfte var dock, om jag inte är fel underrättad, att få fram just finansiering av programmet. Miljöministerns svar andas nu avsevärd optimism. Det är i och för sig en god utgångspunkt. Men om man ser till det konkreta resultatet av den här konferensen är väl det inte så strålande. Jag vill därför ställa ytterligare några konkreta frågor till miljöministern. Miljöministern säger att de multilaterala finansieringsorganen nu aktivt deltar i arbetet. Har detta skett först efter konferensen? Hur är miljöministerns bedömning av de aktuella frågorna? Blir satsningarna av? Miljöministern säger också i svaret: ''Det är förstås min förhopping att andra länder också kommer att anvisa särskilda medel till Östersjöarbetet.'' Finns det några tecken på detta? Har några länder vidtagit konkreta åtgärder i en sådan riktning? Den bild massmedia gav av konferensen i Gdansk, efter det att konferensen avslutats, var ganska negativ. Det talades om besvikelser. Jag tror att miljöministern själv gav uttryck för en viss besvikelse. Är den bild som framställdes i massmedia felaktig? Har miljöministerns känsla av besvikelse försvunnit?
Fru talman! Det är korrekt att säga att jag hade väntat mig mer av vissa andra länder. Jag föreslog själv, såsom jag nämner i svaret, att en särskild fond för frivilliga bidrag skulle inrättas. Sverige aviserade direkt 50 miljoner kronor för att ju få andra länder att också ställa upp. Av de övriga Östersjöländerna var det enbart Danmark som gjorde så. Från den synpunkten var konferensen naturligtvis en besvikelse. Vi vet dessutom att de allra flesta staterna runt Östersjön befinner sig i en sådan samhällskris att de har mycket små möjligheter att bidra. Till detta kommer det förenade Tyskland. Det gamla Västtyskland har sitt hemarbete i gamla Östtyskland. I Tyskland anser man att man i det här sammanhanget mer än väl bidrar med sin del, dvs. det som tidigare var en internationell fråga har nu blivit en nationell fråga. Tyskland bidrog därför inte vid denna konferens med några nya friska pengar. Sådana förväntningar kunde trots allt ställas. Det är samtidigt viktigt att notera att förberedande studier med kalkyler om hur mycket saker och ting kommer att kosta inte är något steg till förverkligande, annat än om arbetet fullföljs. Det är s.k. ''feasibility studies'' som de fyra internationella banker som varit involverade hittills har ägnat sig åt. Det är vad jag syftar på när jag säger att dessa organ nu får en mer aktiv roll för att verkligen skapa den finansiering som krävs för att följa upp de förberedande studierna. Och det är vad de skall göra.
Fru talman! Jag hoppas naturligtvis att det kommer att bli på det sätt som miljöministern aviserar. Det är fortfarande svårt att få någon klar bild av det fortsatta programmet. Det känns dystert att fråga om det blir av, men det är ju ändå slutpunkten. Tror miljöministern att förslaget kommer att kunna genomföras inom de närmaste 20 åren? Finns det skäl till ett slags alternativ strategi om så inte skulle vara fallet? Sverige är trots allt det land av samtliga länder kring Östersjön som har den längsta
Fru talman! Det är därför som Sverige har varit först med att gå ut med konkreta besked. Såsom Ulla Pettersson säkert minns lade regeringen redan i höstas fram en proposition härom. Tyvärr ställde inte alla partier fullt ut upp genom att bevilja de pengar som i propositionen anvisades för konkreta projekt för ett Östersjösamarbete. Den propositionen behandlades i höstas. Vi har därefter återkommit i samband med den s.k. klimatpropositionen, som riksdagen ännu inte har beslutat om. I den propositionen föreslås ytterligare medel till ett Östersjösamarbete. I dessa avseenden har regeringen, före Gdanskkonferensen, konkret visat sig vara beredd att satsa. I en rundskrivelse till mina kolleger runt Östersjön har jag dessutom bett dem fundera över gemensamma finansieringsmodeller. Det betyder t.ex. miljöavgifter, eller andra avgifter, på sådant som förekommer i alla länder. En av de frågor som jag har ställt har gällt just hur man exempelvis skulle kunna ta ut en avgift på sjötrafiken i
Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt ta upp den svenska delen i det här, men eftersom miljöministern gör det, vill jag påpeka att vi som bekant har litet olika syn på hur det här skall genomföras. Vi tycker att regeringen plottrar litet med de anslag som man delar ut. Vi vill se ett mer sammanhållet och mer samlat program för Europapolitiken över huvud taget, där naturligtvis miljöfrågorna skulle få en större omfattning. Men det är ju inte huvudämnet för vår diskussion i dag. Vi är inte ovilliga att ge pengar till Östersjösamarbetet, långt därifrån. Vi tror att vi med vår modell skulle få ett effektfullare medel.
Fru talman! Jag har för säkerhets skull med mig en hel pärm som handlar om program. Det är ett gemensamt program inom ramen för HELCOM samarbetet. Det kallas The Baltic Sea Joint Programme. Så program saknas inte, men det saknas en del pengar. Jag har hela tiden under den här processen sagt att det var ett mycket bra initiativ som togs i Ronneby 1990. Tyvärr hade det en brist, och det var att det inte heller där klarades ut hur man framöver tänkte sig att finansiera det hela. Vi har genom de medel som blev ''över'' när vi genomförde höjningen av koldioxidskatten i Sverige frigjort pengar för Jag är naturligtvis öppen för alla konstruktiva förslag som kan finnas hos andra partier om hur det här skall finansieras.
Fru talman! Det var ine programmet för Östersjöns räddning som jag avsåg när jag efterlyste ett sammanhållet program, utan ett svenskt program. Vi har så sent som i dag i jordbruksutskottet preliminärt behandlat just förslag i den riktningen. Vi anvisar lika mycket pengar som regeringen gör, dock med en, som vi anser det, mer sammanhållen strategi när det gäller åtgärder i Baltikum och
Fru talman! Jag är naturligtvis tacksam för att man beviljar minst lika mycket pengar som regeringen har föreslagit. Betydligt större insatser kommer att krävas inom ramen för det samlade programmet, även om vi ser det här på 20 års sikt.

Fru talman! Lena Klevenås har frågat jordbruksministern om han avser att vidta några åtgärder för att stoppa importen av apor till Sverige från länder där apor lever i vilt tillstånd. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag vill först nämna att med stöd av 1958 års veterinära införselkungörelse har ett i det närmaste totalt importförbud för apor till Sverige införts av smittskyddsskäl. Tillstånd till sådan införsel kan i praktiken erhållas endast för vetenskapliga ändamål eller offentlig förevisning. Sverige har i juni 1992 undertecknat konventionen om biologisk mångfald. Inom regeringskansliet pågår arbete med att utarbeta en proposition med förslag till riksdagen att godkänna konventionen. Genom tillträde till konventionen åtar sig parterna bl.a. att utarbeta och bibehålla nödvändig lagstiftning eller andra reglerande bestämmelser för skyddet av hotade arter och populationer. Importen till Sverige av bl.a. apor regleras internationellt genom konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter, den s.k. CITES konventionen. Samtliga arter av apor upptas på konventionens bil. I eller II, dvs. att dessa arter är utrotningshotade eller riskerar att bli utrotade, om inte handeln med arterna regleras strängt. Varje konventionspart får införa strängare skyddslagstiftning än vad som anges i konventionen. Genom 1975 års förordning om tillämpning av CITES-konventionen har Sverige utöver konventionsbestämmelserna, innefattande bl.a. krav på importtillstånd för djur och växtarter upptagna på bil. I, även infört krav på införseltillstånd för levande exemplar av djur eller växtart som tagits upp i bil. II. Import och införseltillstånd meddelas av Statens jordbruksverk efter samråd med Statens naturvårdsverk. Tillstånd får enligt förordningen inte beviljas, om Naturvårdsverket anser att importen eller införseln kommer att påverka artens överlevnad ogynnsamt eller om vissa i konventionen och förordningen angivna villkor inte är uppfyllda. Som Lena Klevenås påpekat har under 1992 ett antal viltfångade apor importerats till Sverige från Indonesien. Dessa apor, två arter av släktet makaker, har importerats för vetenskapliga ändamål. Arterna är upptagna på konventionens bil. II. Erforderligt exporttillstånd från Indonesien har funnits, och övriga villkor för beviljande av införseltillstånd har varit uppfyllda. Naturvårdsverket har därefter fått information som tyder på att införseln till Sverige kan komma att påverka arternas överlevnad i Indonesien ogynnsamt. Enligt uppgift från Naturvårdsverket och Jordbruksverket har den aktuelle importören också fått denna information. Ställning till frågan om beviljande av införseltillstånd kan endast tas i det enskilda ärendet. Sverige har alltså redan nu möjlighet att förbjuda import av apor om ansvariga myndigheter bedömer att handeln kan komma att påverka artens överlevnad ogynnsamt, även om exportlandets myndigheter inte delar denna bedömning.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Jag måste säga att jag tycker att det är helt oacceptabelt att Sverige kan importera apor när apor, samtliga arter, befinner sig på listor över utrotningshotade djur. Vi har under föregående år importerat ett hundratal apor och använt dem i djurförsök. Det är inte bara barn och ungdomar i Sverige som är upprörda över den här verksamheten. Vi borde samtliga vara det. Det är helt oacceptabelt. De apor som har importerats till Sverige riskerar att utrotas. Vi borde inte enligt våra egna bedömningar ha importerat dem och använt dem i detta syfte. Ändå har detta skett. Därför vill jag än en gång, muntligt här i kammaren, fråga miljöministern om han avser att uppfylla kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat när det gäller biologisk mångfald, utrotningshotade djur osv. Enligt Europarådskonventionen om skydd av ryggradsdjur som används till försök skall bara djur som är uppfödda i det syftet få användas. Nu fångar man t.ex. i Indonesien dräktiga honor eller honor med ungar och säljer dem som uppfödda för försöksändamål. Jag tycker att detta är helt oacceptabelt. Jag vill upprepa min fråga till miljöministern om han tänker vidta något för att stoppa detta.
Fru talman! Jag har talat om i frågesvaret att den import som förekommit har skett enligt svensk lag. Jag utgår ifrån att Lena Klevenås delar den uppfattningen. Sedan kan man naturligtvis ha olika värderingar om de regler som gäller enligt svensk lag och enligt de konventioner som Sverige undertecknat är tillräckliga eller om vi skall ha ett totalförbud. Helst skulle vi vilja se att man slapp använda försöksdjur över huvud taget. Det är en stor debatt, som Lena Klevenås säkert känner till. Vi har en etisk nämnd som bestämmer i de fall där man bör eller kan tillåta användningen av försöksdjur för medicinska ändamål, därest det inte är möjligt att använda människan som försöksdjur. Vill man dra den gränsen benhårt, skall man upphöra med djurförsök även av medicinska skäl. Till sist blir ju motfrågan den. Däremot gör vi definitivt inte avkall när det gäller arter som är utrotningshotade. Det gör inte de berörda myndigheterna heller. Det är därför som Naturvårdsverket i det här fallet i ett brev meddelat till Statens bakteriologiska laboratorium att man uppfattar att just dessa apor som har importerats kan vara utrotningshotade i Indonesien. Det meddelandet har importören fått. Det kan innebära att vi får ett annat utslag nästa gång, men jag vill inte föregripa myndigheternas bedömning; de har följt de regler som gäller.
Fru talman! Jag skall inte i den här debatten ta upp och diskutera om det är moraliskt försvarbart med djurförsök, utan bara om det är riktigt att importera apor som tillhör utrotningshotade arter. Jag noterar att miljöministern i sitt svar skriver att ''Naturvårdsverket har därefter'' -- alltså efter det att importen har skett -- ''fått information som tyder på att införseln till Sverige kan komma att påverka arternas överlevnad i Indonesien ogynnsamt''. Jag kan inte tolka detta annat än som att vi är eniga om att bestämmelserna inte har varit tillräckliga.

Fru talman! Det som står i frågesvaret är en bedömning av en av de berörda myndigheterna, som anser att det finns risk för utrotning av denna sorts apa. Därmed har man också antytt att man i framtiden inte kommer att bifalla ansökningar om import. Lena Klevenås ställde en direkt fråga om huruvida jag anser att man skall stoppa import av utrotningshotade arter. Det är självklart, och det följer av de bestämmelser som redan finns och som myndigheterna följer så långt de är informerade. Jag kan inte svara på frågan om varför man inte från början hade den information som man hade efter sitt beslut.

Fru talman! Lena Klevenås har frågat mig om regeringen har någon strategi för hur vi skall samarbeta internationellt för att ta fram s.k. gröna nationalräkenskaper. I samband med FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro i juni 1992 antogs ett handlingsprogram -- Agenda 21 -- som Sverige åtagit sig att följa, vilket redovisas i regeringens skrivelse nr 1992/93:13. I Agenda 21 läggs stor vikt vid ökad användning av ekonomiska styrmedel i miljö och utvecklingspolitik. Regeringen uttalade redan i propositionen 1991/92:150 en ambition att öka ansträngningarna för att förbättra och utveckla de fysiska miljöräkenskaperna och har, i det uppdrag till Konjunkturinstitutet som Lena Klevenås nämner, också betonat att institutet skall undersöka möjligheterna att aktivt påverka det internationella arbetet. I takt med de växande miljöproblemen har allt fler länder insett behovet av att beakta andra faktorer än de som traditionellt avspeglas i nationalräkenskaperna. FN har därför utarbetat ett förslag till kompletterande miljöräkenskaper som följer nationalräkenskapernas principer och regler. FN har också utarbetat ett förslag till program som syftar till att komplettera nationalräkenskaperna med miljöräkenskaper i alla medlemsländer före sekelskiftet. Konjunkturinstitutet kommer i sitt arbete att verka för att den svenska utformningen av miljöräkenskaperna blir förenlig med det program som utarbetats av FN.
Fru talman! Jag tackar återigen miljöministern för svaret, även om det den här gången var mycket kortfattat. Genom min fråga ville jag ha svar på om regeringen har någon strategi för hur vi skall samarbeta internationellt för att ta fram de s.k. gröna nationalräkenskaperna. Miljöministern och jag är naturligtvis eniga om att det finns ett stort behov av gröna nationalräkenskaper, nu när miljöproblemen växer och vi inte riktigt har kontroll över hur detta påverkar samhällsekonomin eller ens mänsklighetens överlevnad. Men jag är bekymrad över hur detta arbete sker. Miljöministern nämnde inte i sitt svar det arbete som pågår inom EG med att ta fram miljökostnadsstatistik. Hur försöker vi från Sveriges sida att påverka detta arbete? Hur tar vi till oss de erfarenheter som man gör inom EG? Jag har just fått veta att FN justerar sin BNP beräkning för u-länder. Där drar man av kostnaderna för att råvarulagren minskar. Det gäller inte för i-länder, vilket bekymrar mig mycket. Hur skall man uppnå balans och en rättvis jämförelse mellan olika länder och hur skall man kunna komma fram till en hållbar utveckling, om man inte samordnar för att få fram gemensamma kriterier för hur välfärden skall beräknas i olika delar av världen?
Fru talman! Lena Klevenås tar upp en viktig principfråga som för mig är alldeles självklar i ett längre perspektiv. Jag har också delvis svarat på den frågan. Det är klart att för att man skall få en internationell användning av gröna nationalräkenskaper krävs det jämförbarhet. Det innebär ju inte att man skall sitta stilla på hemmaplan och avvakta detta. Men målet måste vara det som jag angivit i frågesvaret, att vi så långt möjligt får en internationell uppslutning kring ett system som Förenta nationerna står bakom. Det är bra att detta arbete har kommit i gång. För att man som nation skall bli trovärdig och kunna vara pådrivande i detta sammanhang gäller det naturligtvis att man sopar rent framför egen dörr. Det var därför som den regering som jag tillhör omedelbart i sin första budgetproposition i januari 1992 hade med en särskild bilaga -- för första gången någonsin -- i finansplanen angående ekonomiska styrmedel. Som jag nämnde i frågesvaret aviserade vi därefter på våren att det var hög tid att lägga ut uppdrag till både Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet för att de skulle utveckla nya miljöinstrument på olika områden. Så har också skett. Det är självklart att vi i de löpande kontakterna med t.ex. EG agerar för att driva på det arbete som ändå måste ske internationellt.
Fru talman! Jag känner mig ändå inte riktigt nöjd med miljöministerns svar. Jag förstår fortfarande inte hur vi skall samarbeta internationellt. Jag vet att myndigheterna i Sverige har satt i gång med sitt arbete, och jag ser fram emot någon typ av delrapport. Jag förstår att de har några år på sig för att komma med förslag. Men jag vet inte riktigt hur arbetet går till. Jag har en känsla av att vi i Sverige arbetar på vårt sätt, samtidigt som FN har gett ut någon sorts handbok. Men har vi ingen strategi för hur det hela skall gå till? Hur tänker man inom regeringen driva denna fråga framåt? Frågan känns så angelägen, men det är så litet diskussion kring den. Jag är otålig och vill ha mer information om hur man tänker sig det hela.
Fru talman! Det organ som jag anser vara bäst lämpat för att driva dessa frågor är Kommissionen för uthållig utveckling, som nu startar sitt arbete efter Riokonferensen. Det är där som vi har anledning att lyfta fram våra synpunkter och också vara tillräckligt flexibla för att inte gå i förväg på ett sådant sätt att det internationella arbetet äventyras. Det gäller därför att vara internationellt pådrivande, samtidigt som man lyssnar internationellt. Det är självklart att det är OECD länderna som man bör ställa de hårdaste kraven på. Där ingår som bekant också EG-länderna. Jag anser alltså att OECD-länderna med deras erfarenheter av nationalräkenskaper är ett viktigt instrument att använda för att se till att de rikaste länderna i världen tar ledningen för att få någonting gjort.
Fru talman! Enligt uppgifter som jag har fått är Holland det land som har kommit längst när det gäller att ta fram förslag till nya gröna nationalräkenskaper. I Holland arbetar mellan 40 och 60 personer på regeringens uppdrag med detta. I Sverige är det bara en handfull personer som håller på med samma arbete. Tror miljöministern att vi kommer att klara av att få fram något förslag på det här området för Sveriges räkning inom fem år? Finns det tillräckligt med tid och resurser för att klara detta?
Fru talman! På det nationella planet bör det ta kortare tid än så. På det internationella planet går det inte att sätta den sortens tidsgränser, men FN har som sagt klarlagt att man vill ha ett gemensamt system före sekelskiftet.

Fru talman! Inga-Britt Johansson har frågat mig om miljöministern är beredd att ge Kemikalieinspektionen ett uppdrag att arbeta fram en ny lista över ett överskådligt antal ämnen som bör avvecklas eller starkt begränsas. I regeringens proposition 1992/93:180 om riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling redovisas när det gäller riktlinjerna för kemikaliekontrollen bl.a. att flödena och användningen av hälso och miljöskadliga kemikalier bör minska och att systematisk riskhantering av kemikalier behöver utvecklas ytterligare. Vidare anges att användningen av de mest skadliga ämnena bör avvecklas och att planer för riskbegränsning bör tas fram inom en femårsperiod. Kemikalieinspektionen arbetar redan med att ta fram en systematisk strategi för att begränsa riskerna med hälso och miljöfarliga kemikalier. Jag räknar med att det systematiska riskhanteringsarbete som Kemikalieinspektionen har inlett kommer att leda till bättre underlag för att identifiera och begränsa förekomsten av särskilt riskabla kemikalier. I detta sammanhang kommer konkreta planer för riskbegränsning att tas fram för de ämnen som innebär stora hälso eller miljörisker och som har en sådan spridning i samhället att centrala begränsningsåtgärder blir nödvändiga för att nå resultat. Enligt min bedömning bör det vara möjligt att successivt ta fram konkreta riskbegränsningsplaner för uppskattningsvis 25--50 ämnen inom en femårsperiod. Den omfattande gränsöverskridande varuhandeln gör vidare att det krävs internationellt samarbete för att begränsnings och avvecklingsåtgärder skall få full effekt. Internationellt arbete med riskbegränsning pågår inom ramen för OECD på bl.a. svenskt initiativ. Vidare har EG i mars 1993 beslutat om ett omfattande program för att samla in uppgifter om högvolymkemikalier. Arbetet syftar till riskbegränsning av de farligaste kemikalierna. I EG:s femte miljöhandlingsprogram räknar man med att ca 50 kemikalier skall begränsas till år 2000. Sverige kommer även fortsättningsvis att spela en aktivt pådrivande roll internationellt. I de flesta fall måste dock riskbegränsning uppnås genom fortlöpande åtgärder från dem som hanterar kemikalier bl.a. genom en aktiv tillämpning av substitutionsprincipen. Det är mot bakgrund av det pågående arbetet inte aktuellt att ge Kemikalieinspektionen ett särskilt uppdrag att ta fram en lista över ämnen som bör avvecklas eller starkt begränsas.
Fru talman! Jag ber att få tacka miljöministern för svaret. Vi socialdemokrater har i våra gruppmotioner och i enskilda motioner under i princip hela oppositionstiden efterlyst en lista som Kemikalieinspektionen skulle ta fram som en påbyggnad av den förra listan som man där har arbetat med. Det är bra att man på Kemikalieinspektionen arbetar på det sätt man gör, men faktum är att vi ändå ganska snabbt behöver en lista över de ämnen som bedöms vara speciellt viktiga, inte minst av det skälet att EG-förhandlingar faktiskt pågår. Det är viktigt att vi under dessa förhandlingar kan föra fram de allvarligaste miljörisker som vi ser med kemikalier. Miljöministern säger att Sverige även fortsättningsvis kommer att spela en aktivt pådrivande roll internationellt. Hur skall man kunna göra det om man inte vet vad det är man vill? Skall vi passivt sitta och vänta på att EG kommer med de 50 förslag som beskrivs i miljöministerns svar? Vore det inte bättre om vi själva hade en bedömning att föra fram vid dessa diskussioner? Samma sak gäller substitutionsprincipen. Att få i gång någon frivillig verksamhet är ju nästintill omöjligt, vilket man har kunnat se när försök har gjorts i exempelvis Karlstad och Göteborg. Och när det gäller det mycket omtalade Klorinet har kemiindustrin i stället satt sig på tvären totalt. Man har försökt att sabotera allt det arbete som läggs ned för att få bort de värsta kemikalierna. Det enda som miljöministern har orkat med att ta upp i kretsloppspropositionen är klor, tvätt-, diskoch rengöringsmedel, men enligt vår uppfattning finns det många fler ämnen som det är viktigt att man tar itu med. Jag vill återigen fråga varifrån miljöministern tänker ta de uppgifter som behövs inför EG-förhandlingarna.
Fru talman! Jag tycker inte riktigt om bitonen i Johansson egentligen säger är att den lagstiftning som vi hittills har varit utrustade med under nio år av socialdemokratiskt styre i det senaste skedet var helt otillräcklig och undermålig. Detta tycker jag är ett hårt betyg. Självfallet lär man av erfarenhet. Det var därför som jag på denna post mycket tidigt markerade att det måste till tänder för att substitutionsprincipien skall kunna bli ett vapen som är användbart i detta fall. Detta är inte något som jag säger för ro skull, utan det är för att för berörd industri avisera att om man inte följer gällande lagstiftning, dvs. om man inte byter ut miljöfarliga ämnen mot mindre miljöfarliga när sådana finns, kommer det att innebära ekonomiska styrmedel eller lagreglering. Det är självklart att detta är en av de viktigaste uppgifterna för Kretsloppsdelegationen som kommer att arbeta efter det att riksdagen har fattat beslut om den propositionen, eftersom det är viktigt att sortera bort alla farliga kemikalier ifrån det avfall som vi ändå har. När det gäller EG-förhandlingarna är frågan nästan obegriplig. Självfallet går vi igenom varenda en av de bestämmelser som finns och jämför dessa med EG:s. Där gäller principen att vi i enlighet med regeringsförklaringen vidmakthåller högsta tillämpade ambitionsnivå och inte tänker ge upp denna i förhandlingarna med EG, även om länder inom EG ligger efter oss, vilket de gör på åtskilliga ställen.
Fru talman! Det är möjligt att miljöministern inte tycker om tonen, men det är inte mycket som jag kan göra åt det. Om vi socialdemokrater hade hunnit med att få fram en tillräckligt bra lagstiftning under vår tid i regeringsställning, hade vi naturligtvis inte behövt stå här. Då hade inte heller miljöministern behövt skriva några nya propositioner eller kanske inte ens behövt ha kvar sitt departement. Detta var så långt vi hann komma under den tiden. Men miljöministern har själv så tidigt som den Nyheter talat om att han har en plan, men han väntar på ett utlåtande från Kemikalieinspektionen om de ämnen som måste bort först. Detta måste väl innebära att just en sådan typ av undersökning som vi efterlyser är densamma som även Olof Johansson efterlyste vid det tillfället, även om han inte gör det nu längre. När det gäller EG-förhandlingarna vill jag också säga att det bara är de ämnen som vi nu har på listan som i princip kan tas med. Men varifrån tar Olof Johansson de nya ämnen som vi efterlyser?
Fru talman! Jag har upplyst om att arbetet pågår och då behövs inget särskilt uppdrag. Om Inga Britt Johansson har uppfattat detta som ett negativt besked, kan jag faktiskt inte hjälpa det. På Kemikalieinspektionen vet man att man har full uppbackning av regeringen för sitt arbete. Man har också full uppbackning för den internationella offensiv som har bedrivits under hela processen före Riokonferesen. Det är Sverige som har drivit på för att få fram de skrivningar som finns i Riomaterialet. Det är Sverige som har tagit initiativ till en inbjudan till en internationell konferens i Sverige under våren 1994. Det är ingen tillfällighet att detta arbete pågår på internationell bas, därför att det naturligtvis är där vi har de största möjligheterna att på lång sikt påverka även vår egen verklighet.

Fru talman! Enligt kretsloppspropositionen förväntar sig ministern att få fram de konkreta riskbegränsningsplanerna inom en femårsperiod. Det är en ganska lång tid han talar om. Vad vi talar om är en betydligt kortare tid. Det är ungefär samma period som EG:s femte miljöhandlingsprogram skall få bort deras kemikalier under. Jag förstår inte hur vi samtidigt skall ha hunnit bilda oss bestämda uppfattningar för att kunna sköta diskussionerna med EG. Enligt min uppfattning blir det så att Sverige för första gången kommer att sitta och vänta på att de internationella instanserna kommer med förslagen, för att sedan se efter om vi har några synpunkter på dem.
Fru talman! Inga-Britt Johansson har hoppat över ett väsentligt ord i mitt frågesvar. Enligt min bedömning bör det vara möjligt att successivt ta fram konkreta riskbegränsningsplaner för uppskattningsvis 25--50 ämnen inom en femårsperiod. Det betyder att arbetet sker och skall ske fortlöpande. Det finns ingen anledning att vänta om förberedelsearbetet är långt kommet.

Fru talman! Inga-Britt Johansson har frågat mig om vilka åtgärder jag har vidtagit för att kunna uppfylla min målsättning om att alla bensindrivna bilar skall vara borta år 2000. En snabb introduktion av renare fordon och bränslen är en avgörande förutsättning för att trafiken skall kunna bidra till att miljömålen uppnås. Redan i regeringsförklaringen hösten 1991 slog regeringen fast målet att nya fordon skall kunna drivas utan fossila bränslen. Slopandet av skatten på ren etanol för fordonsdrift var regeringens första åtgärd för att komma vidare på denna väg. För mig är detta en så viktig fråga att jag är beredd att hålla fast vid målsättningen att det redan år 2000 måste finnas både fordon och bränslen på marknaden som svarar mot mycket höga miljökrav. Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen utrett utformningen av ett miljöklassystem för bensin. Enligt verket finns det möjlighet att minska koldioxidutsläppen med 500 000--600 000 ton per år med en ökad alkoholinblandning i bensinen. remissbehandlas för närvarande. I klimatpropositionen har regeringen aviserat en rad ytterligare åtgärder, både på bränsle och fordonssidan. En strategi läggs fast som inrymmer en ökad användning av biobränslen och ekonomiska styrmedel, förbättrad kollektivtrafik samt energieffektivisering. I klimatpropositionen konstateras att en kraftig och varaktig minskning av trafikens koldioxidutsläpp inte kan förverkligas utan en övergång till biobränslen. Systemet med miljöklassning av fordon föreslås bli föremål för vidareutveckling och komplettering med bl.a. gränsvärden för koldioxidutsläpp. En översyn av skatter och avgifter inom alla trafikslag bör ha som inriktning att ytterligare stimulera miljöanpassade alternativ. Regeringen föreslår dessutom att en bred introduktion av biomassebaserade motoralkoholer och biogas skall förberedas genom en intensifierad forsknings , utvecklings och demonstrationsverksamhet. Transportforskningsberedningens pågående program ges en vidare inriktning och kommer att omfatta även biogas. Vidare skall satsningar göras för att utveckla teknik för framställning av etanol från cellulosaprodukter. Regeringen har vidare som ett tillägg till programmet om alternativa drivmedel föreslagit att ett fyraårigt forsknings , utvecklings och demonstrationsprogram rörande användning av eloch hybridfordon inleds under budgetåret 1993/94. Ett program inom Närings och teknikutvecklingsverket för utveckling och teknikupphandling av miljöanpassade fordon och drivmedel föreslås också. Regeringen har också aviserat att en särskild utredning kommer att tillsättas med uppgift att föreslå åtgärder som minskar koldioxidutsläppen från alla trafikslag.
Fru talman! Jag ber att få tacka även för det här svaret. Vi är överens om att biltrafiken är en av de allvarligaste miljöföroreningskällorna vi har, och att det är viktigt att vi kommer vidare när det gäller renare trafik. Jag är litet otålig även här. I miljöministerns svar och i de propositioner vi fått står det ofta ''vi kommer att utreda'', ''vi kommer att se över'' och ''vi kommer med senare förslag''. Målsättningen att bensindrivna bilar skall vara borta år 2000 har miljöministern haft offentligt i åtminstone ett och ett halvt år utan att han har satt i gång de utredningar och översyner som behövs. Så sent som i klimatpropositionen skriver regeringen att den kommer att göra en översyn och att den kommer att utreda. Jag efterlyser mer konkreta åtgärder. När, var och hur skall detta ske? Vilka åtgärder skall vidtas? Vilka miljöavgifter och vilka förbud är det som Olof Johansson kommer att föreslå? När kommer det att ske? Enda möjligheten att uppfylla målsättningen att nya fordon skall kunna drivas utan fossila bränslen är konkreta beslut -- inte allmänna önskemål. Jag skulle dessutom vilja veta vilka garantier energiministern fick vid de överläggningar med bilindustrin och bensinbranschen som aviserades vid frågestunden för ett år sedan.
Fru talman! Den strategi vi har valt är mycket tydlig. Den går ut på att man använder just ekonomiska styrmedel inom ramen för ett miljöklassningssystem. Jag trodde att det hade framgått under de här ett och ett halvt åren att så är fallet. Det är viktigt att man ökar differentieringen mellan olika bränslen. Man har från den här synpunkten anledning att höja avgifterna och skatterna, vilket också har skett. Till skillnad från det parti som Inga-Britt Johansson representerar håller vi fast vid de förslag som vi har lagt fram för riksdagen. Dessa innebär som bekant en höjning av bensinskatten. Det är inte populärt i alla lägen, men det är en nödvändig väg. Samtidigt skall man sänka skatterna för de rena bränslena. Den processen har vi också inlett. Jag nämner renetanolen som ett exempel i svaret, och det måste komma flera av motsvarande slag. Detta är en självklar linje. De signaler som jag har givit har jag givit just för att ingen berörd aktör skall sväva i tvivelsmål om den långsiktiga inriktningen, utan inrikta sitt arbete på detta sätt. Principen om att det man inte gör frivilligt kommer att göras på annat sätt gäller också här. Jag gick ut med dessa signaler tidigt för att aktörerna skall veta detta, och inte efteråt kunna komma och säga att de inte kände till regeringens intentioner. Därför är det också inskrivet i regeringsförklaringen att målet är att få bort de fossila bränslena.
För det första: Miljöministern vill väl ändå inte påstå att det var av miljöskäl man träffade överenskommelsen om den senaste bensinskattehöjningen? Det var av helt andra skäl, och de tycker jag att vi skall hålla borta från den här debatten. För det andra: Görs den aviserade sänkning av skatten på diesel och tunga fordon som tydligen kommer nu också av miljöskäl? Jag får återigen fråga vilka garantier energiministern fick vid de omtalade överläggningarna med branschen.
Fru talman! För att svara på den senare frågan kan jag säga att jag inte har begärt några garantier. Det är en självklarhet i denna strategi att regeringen aviserar vad den kommer att göra och vilken långsiktig målsättning som finns. Därefter utgår regeringen ifrån att aktörerna har förstått budskapet och att de har förstått att de åtgärder som kommer framöver har den inriktning som jag har redogjort för. Inga-Britt Johansson förvånar mig något genom att påstå att miljöskälen för en åtgärd försvinner om det finns andra skäl också, dvs. brist på pengar i statskassan. Så har inte jag uppfattat saken. Det var därför som det i sammanhanget föreslogs ett bredare spann mellan blyad och oblyad bensin. Det är ett led i samma strategi, nämligen att öka skillnaden mellan de bränslen som skall ut och de som kan tolereras i en övergång för att man framöver skall kunna föra in nya bränslen i den undre klassen. Det är därför Naturvårdsverket har haft i uppdrag att miljöklassa. Förslag och beslut i den delen kommer senare.
Fru talman! Jag håller med miljöministern om att skillnaden mellan blyad och oblyad bensins effekter på miljön påverkade den senaste bensinskattehöjningen. Vi som har haft kontakt både med bensinbranschen och med biltillverkarna under många år vet ju att dessa två grupper hela tiden skyller på varandra. Inom bilbranschen säger man att det gäller att få fram bättre bränslen, medan man inom bensinbranschen talar om dåliga motorer. Så är det fortfarande. Det har inte hänt någonting på 15 år. Tillverkare av elfordon försöker förtvivlat få tag på pengar för att komma vidare med sin produktion. Jag har här i min hand en broschyr, vari sägs att man har försökt på alla sätt att få fram pengar för att kunna fortsätta produktutvecklingen. Det gäller inga stora pengar, men det är tydligen omöjligt. En elbil som har utvecklats i Malmö kommer förmodligen att produceras i utlandet. I Sverige finns det inget intresse. I det läget befinner vi oss.
Fru talman! Det finns ingen anledning att göra branschernas olika uppfattningar om strategin i denna fråga till någon hämsko. Det handlar om att själv lägga upp en strategi och sedan följa den. Den innebär miljöklassning av bränslen och av fordon. Därefter har branscherna att rätta sig. Det är den strategi som måste användas. Sedan gäller det att öka differentieringen, dvs. att använda piska och morot inom ramen för dessa system i ökad omfattning successivt ju längre tiden går. Precis så har regeringen agerat, och så kommer vi att fortsätta att handlägga dessa frågor. Däremot har Inga-Britt Johansson naturligtvis rätt i att det inte finns något överflöd av pengar i det svenska samhället. Det betyder att den gamla modellen, då man delade ut bidrag, kan användas bara i strategiskt riktiga ögonblick och på områden där det behövs initialstöd. Men man kan inte långsiktigt subventionera en omfattande vagnpark, även om den är aldrig så miljövänlig. Det är inte möjligt i dagens statsfinansiella situation. Därför är den enda tänkbara strategin att använda piska och morot inom ramen för ett miljöklassningssystem.
Fru talman! Jag håller med om att det inte finns pengar i statskassan för detta ändamål, men de finns på andra ställen. Därför behövs det kanske litet mer av piska än vad vi har sett hittills. Jag förstår att det är svårt i denna regering att få fram de piskorna, men jag garanterar miljöministern: kommer det fram bra förslag, kommer vi socialdemokrater att rösta på de förslagen, och då blir det en majoritet för dem i riksdagen.

Fru talman! Sinikka Bohlin har frågat mig när jag tänker förbjuda blyad bensin. Statens naturvårdsverk har på regeringens uppdrag utrett möjligheterna att utforma ett system för miljöklassning av bensin. Naturvårdsverket har i detta sammanhang också föreslagit ett förbud mot blyad bensin. Naturvårdsverkets rapport, som överlämnades till regeringen i januari i år, remissbehandlas för närvarande. Jag avser att noggrant pröva frågan om ett förbud mot blyad bensin i samband med den fortsatta beredningen av Naturvårdsverkets rapport.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för ett kort och koncist svar. Jag hade nog såsom socialdemokrat blivit väldigt glad om vi hade sett mycket av detta, antingen i kretsloppspropositionen eller i klimatpropositionen. När jag läste dessa propositioner, började jag fundera över detta med strategier, som miljöministern talade om när det gällde föregående fråga. I kretsloppspropositionen står det: ''Statens roll är att ange mål och riktlinjer. Statlig detaljreglering skall helst inte behöva tillgripas.'' Om regeringen har den strategin, undrar jag: Har Sverige redan lämnat bakom sig den roll såsom ledande nation som man hade inför Riomötet för att lyfta fram transportsektorns miljöproblem? I och för sig blev Agenda 21 litet vag i texten. Men ändå behövs nationella planer som är tydliga och konkreta. När man läser dessa två propositioner, får man uppfattningen att vi nu stannar till i Sverige och väntar på vad EG gör. Sedan skall vi kanske göra upp nationella planer, t.ex. beträffande bensinen.
Fru talman! Denna regering har inte ändrat strategin. Vi har haft denna strategi hela tiden, nämligen att använda så mycket som möjligt av marknadskrafterna för att styra utvecklingen i rätt riktning. Det gör vi genom att sätta pris på miljön och använda ekonomiska styrmedel. I den föregående frågedebatten gav jag ett exempel just på detta område, där vi ökade differentieringen mellan blyad och oblyad bensin i samband med att vi höjde bensinskattenivån totalt sett. Det är vår inriktning. Sedan kommer på detta område ett förbud mot blyad bensin självklart att bli ett av alternativen för att pressa fram en utveckling. Men det är inte den sortens detaljreglering som åsyftas i den citerade propositionen. Det som är viktigt däremot är att det finns alternativ. Det arbetar vi med. Genom att öka differentieringen stimulerar man det som skall in i systemet samtidigt som man belastar det som skall ut. Man måste hela tiden ha det tvåsidiga greppet i alla dessa sammanhang. Det är detta som åsyftas när det gäller det som vi nu diskuterar, dvs. blyad och oblyad bensin.
Fru talman! Vad miljöministern sade var väldigt intressant. Den viktigaste biten i regeringens strategi är alltså att marknadskrafterna skall styra. I propositionen står det att miljöklassningen av bensin har fördröjts genom att bilindustrin har haft svårt att få fram blyfri bensin. Då har man verkligen ändrat strategin. Då har man gått ifrån att det är staten som skall utforma detaljregleringen och styrningen. Då har man överlämnat detta till industrin och marknadskrafterna. Det oroar mig. Samtidigt säger man att vi måste ändra vår attityd till miljön och förändra vår livsstil. Då behövs väldigt starka signaler från regeringen och detaljplaner, t.ex. en avvecklingsplan för blyad bensin.
Fru talman! Det är möjligt att vi talar något förbi varandra. Men jag är inte riktigt säker. Sinikka Bohlin talar om en plan för avveckling av blyet i bensinen. Jag talar om att använda marknadskrafterna, inte de ostyrda marknadskrafterna utan priset på miljön såsom ett sätt att komma ifrån just den blyade bensinen. Det är precis detta som vi utnyttjade i samband med bensinskatteförändringen. Det är ett mycket effektivt medel. Det påverkar oss alla såsom konsumenter. Vi har då möjlighet att välja. Om förbud eller regleringar står i motsats till marknaden, får man alltid en spänning mellan dem, dvs. mellan den enskildes intresse och samhällsintresset. Man kan tvingas att vidta den sortens åtgärder ändå; jag är fullt medveten om det och är helt öppen för det. Men i första hand skall man använda det som de flesta är mest känsliga för, nämligen effekterna för den egna plånboken. Jag kan försäkra Sinikka Bohlin att branschen är fullt medveten om att detta är ett viktigt styrmedel.
Fru talman! Jag vet inte om alla människor sätter sin plånbok i första hand. Jag tror faktiskt att det finns rätt många människor i det här landet som sätter miljön i första hand. Det trodde jag att också regeringen gjorde, i varje fall när jag läste Miljöskyddskommitténs förslag till miljöbalk. Där sägs det att lagstiftning som syftar till att skydda människors hälsa och miljö samt till att hushålla med naturresurser skall samlas i en miljöbalk. Jag tror att miljöfrågorna i dag ligger mycket nära människornas hjärtan, speciellt frågan om bly i miljön. Bly är i dag en av våra besvärligaste gifter. I dag finns tillgång till blyfri bensin. Varför talar man inte redan i dag om detta för människorna och att den bensin som innehåller bly skall förbjudas?
Fru talman! I så fall skulle man väl aldrig ha tillåtit bly. Men det gjorde även den socialdemokratiska regeringen hela tiden. Frågan är: Hur startar man avvecklingen? Jo, genom att man ger tillräckligt starka ekonomiska incitament. Det gör vi, och sedan skall detta följas upp med ett förbud. Kan det vara något fel på en sådan strategi? Jag har inte rätt att ställa frågor, men uppfatta frågan som retorisk. I så fall undrar jag varför detta inte har skett tidigare. Den frågan ställer jag också. Detta är ett av de stora miljöproblemen. Sinikka Bohlin skall inte försöka pådyvla mig att jag inte har uppfattat att människor har ett starkt miljöintresse. Det handlar inte om det. Det gäller att använda de instrument som är mest effektiva för att nå bästa möjliga resultat snabbast möjligt. Vi har valt just de styrda marknadskrafterna, för att därefter avlösa dessa med en reglering.
Fru talman! Varför har det inte hänt någonting tidigare? Redan i 1991 års riksdagsbeslut vad gäller miljön skrev man att det behövs ytterligare utveckling av de traditionella fordonsbränslena, men också av de nya alternativ som man tidigare här har diskuterat. Man var faktiskt enig i riksdagen om detta. Nu har vi fått alternativ och en utveckling av de traditionella bränslena. Då är det dags att man tar nästa steg. Jag tolkar propositionerna och miljöministerns svar som att man inte behöver göra någonting i Sverige nu utan att man väntar på vad som skall göras i EG. Sedan är det bra med det.
Fru talman! Detta är en kapital misstolkning av vad jag har sagt, av vad som står i propositionen och av vad som sägs i mitt frågesvar. Det finns ingen anledning att misstolka detta. Vi tar systematiskt steg för steg i samma riktning. Det innebär naturligtvis att vi, samtidigt som vi arbetar för en ökad differentiering mellan blyad och oblyad bensin, har givit Naturvårdsverket i uppdrag att utreda miljöklassningen av drivmedel. Jag har nu fått in detta förslag. Där sägs det bl.a. att blyet kan avvaras. Det innebär att vi, nästa gång vi bereder denna fråga, befinner oss i den beslutssituationen. På vilket annat sätt skulle man agera i den här frågan? Jag är mycket intresserad av att veta varför man i så fall inte har agerat tidigare. Men jag förstår att Sinikka Bohlin på något sätt vill misstänkliggöra i stället för att se till vad som konkret görs. Då är det lika bra att vi avslutar debatten nu.

Fru talman! Lars Stjernkvist har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att hyrorna inte skall höjas som en följd av förändringar av bruksvärdessystemet. Sinikka Bohlin har frågat mig om de kommande förändringarna av hyresförhandlingslagen innebär en övergång till marknadshyror. En departementspromemoria om vissa ändringar i hyresförhandlingslagen och viss annan hyresrättslig lagstiftning kommer i dagarna att skickas ut på remiss. Promemorian innehåller förslag som innebär att den enskilde hyresgästen skall ha möjlighet att ställa sig utanför det kollektiva förhandlingssystemet och själv förhandla med sin hyresvärd om hyran och andra hyresvillkor. Vidare föreslås att hyrorna i de allmännyttiga bostadsföretagen inte längre skall vara hyresledande och att en hyra skall få avvika från hyrorna för jämförbara lägenheter i något större omfattning än i dag. Förslaget syftar till att ge större flexibilitet åt bruksvärdessystemet och en rättvisare hyressättning. Jag vill särskilt betona att förslaget inte innebär att det blir någon fri hyressättning. Det föreslås inte att man skall ändra den regel i hyreslagen som innebär att likvärdiga lägenheter skall ha lika hyror. Svaret på Sinikka Bohlins fråga blir alltså att bruksvärdessystemet inte skall avskaffas och ersättas med ett marknadshyressystem. Som jag sade skall förslagen remissbehandlas. Först därefter kommer regeringen att ta ställning till hur förslagen slutligen skall utformas. Mot den här bakgrunden är jag för dagen inte beredd att närmare gå in på den fråga som Lars Stjernkvist har tagit upp.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Det är roligt att vi har fått ett svar. Det har varit svårt att få uppgifter från departementet vad gäller ändringar i hyresförhandlingslagen. Det som vi från oppositionen har haft tillgång till har varit budgetpropositionen -- där berörs detta mycket kortfattat, man skulle återkomma med någonting -- och vissa anföranden som statsrådet har hållit inför SABO:s och Fastighetsägareförbundets styrelser. På något sätt har jag fått en känsla av att man har vänt sig till de intresseorganisationer som representerar ägarsidan. Jag funderar över om detta förslag ändå inte är ett steg mot marknadshyror. Man pratar egentligen mycket litet om den enskilde hyresgästen, trots att man i regeringsförklaringen hösten 1991 sade att man skulle stärka den enskilde hyresgästens ställning. Efter det att jag har läst statsrådets svar, där hon räknar upp de punkter som eventuellt skall finnas med i den här översynen av hyresförhandlingslagen, skulle jag vilja fråga statsrådet: Vilka förslag har man med i denna promemoria för att den enskilde hyresgästens ställning skall stärkas, som man har lovat i regeringsförklaringen?
Fru talman! Även jag tackar för svaret på min fråga. Detta blir ju en litet konstig debatt. Jag har vid några tillfällen försökt att diskutera bruksvärdessystemet och alternativen med statsrådet. Varje gång får jag av statsrådet svaret att bruksvärdessystemet är bra. Då ställer jag mig naturligtvis frågan varför man skall förändra ett system som fungerar bra. Varför lägger statsrådet fram förslag som faktiskt innebär att man gör ingrepp i det bruksvärdessystem som vi har? Skälen är, som jag i dag har fått veta, att dessa förslag syftar till att ge större flexibilitet och rättvisa. Det är klart att det är svårt att argumentera mot sådana honnörsord. Vem är emot större flexibilitet eller större rättvisa? Men om man i sak tittar på vad som står i svaret, finner man att större skillnader skall tillåtas. Det skall alltså vara möjligt att i större utsträckning än i dag höja hyrorna. Detta förslag -- som vi ännu inte har sett -- innebär dessutom att de privata värdarna skall kunna vara hyresledande. Det skall alltså vara möjligt för en privatvärd att höja hyrorna utöver de gränser som i dag gäller. Det kollektiva förhandlingssystemet skall brytas ned. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att man som enskild hyresgäst, om man vill bo i ett attraktivt område, skall ha en möjlighet att köpa, dvs. bjuda över gällande system. Jag skall göra min fråga väldigt tydlig, så att vi kommer ifrån de här till intet förpliktigande honnörsorden: Tycker statsrådet att hyrorna i attraktiva lägen i dag är för låga? Jag vill ha ett ja eller nej som svar på frågan. Då får vi klart vad det egentligen finns för avsikter bakom dessa förändringar av lagstiftningen.
Fru talman! Jag vill börja med att säga att det faktum att jag har hållit anföranden inför Fastighetsägareförbundet och SABO helt och hållet beror på att de har bett mig om det. Jag har inte fått några sådana förfrågningar från den andra sidan. Jag tycker nog att det är ganska meningslöst att i detalj diskutera ett förslag som ännu inte har lagts fram. Men jag kan rent allmänt säga att förslaget kommer att innebära att bruksvärdessystemet återges den flexibilitet som det ursprungligen hade när det infördes 1968. Det var fråga om en ganska försiktig flexibilitet 1968, och jag har inte ambitionen att gå längre nu. För närvarande räknar man med att hyran för en lägenhet kan avvika med ungefär fem procent från hyran för likvärdiga lägenheter. Med förslaget kommer flexibiliteten att öka med några procent. Det är således inte fråga om en större förändring än så. Förslaget innebär inte att man skall övergå till en fri hyressättning. Bruksvärdesprincipen skall fortfarande finnas kvar, med den försiktiga och mycket måttliga ökning av flexibiliteten som förslaget kommer att innebära. Det är naturligtvis riktigt att flexibiliteten kommer att ge ett visst utrymme för hyreshöjningar när det gäller lägenheter som har högt bruksvärde. Debatten fokuseras ofta på situationen i storstäderna och särskilt på Stockholms innerstad. Här kommer det alltid att finnas ett efterfrågetryck. Det bör, enligt min mening, också återspeglas i hyressättningen -- inom ramen för bruksvärdessystemet.
Fru talman! När jag ställde min förra fråga verkade jag kanske missnöjd med bristen på konkreta förslag. Jag måste säga att denna regering har varit mycket duktig på att lägga fram förslag som spräcker den bostadspolitik som vi länge har haft i det här landet. Det förslag som vi nu väntar på gäller en av de sista bitarna. Jag tänker ändock analysera systemet med bruksvärdeshyror, som kommer att luckras upp. Den spärr mot oskäliga hyror som trots allt blir kvar, kommer sannolikt att styras av hur mycket den högstbjudande är beredd att betala i hyra för lägenheten. I och med detta är det också fritt fram för regelrätta marknadshyror. Jag ställde frågan om det här är ett steg mot marknadshyror. Statsrådet har egentligen redan svarat ja på den frågan.
Fru talman! När de borgerliga partierna i valrörelsen lovade att inte införa marknadshyror förstår jag att de med detta lovade att inte använda ordet marknadshyror. Jag förstår dock inte vad bruksvärdesystemet får för betydelse om man låter -- för att använda statsrådets ord -- efterfrågetrycket spegla hyrorna. Det innebär i praktiken att man har infört marknadshyror eller att man åtminstone har tagit ett rejält kliv emot ett system med marknadsmässig hyressättning. Statsrådet ger sig in på ett dribblande med procenttal. Slutsatsen är ändock entydig i allt det hon säger -- om än med mycket milda omskrivningar. Slutsatsen är att det skall bli möjligt att höja hyrorna för lägenheter i attraktiva lägen. På den konkreta fråga som jag ställde fick jag ett mycket klart ja som svar.
Fru talman! Jag vill säga att talet om att vi skulle införa marknadshyror genom ett sådant här förslag är en mycket grov överdrift. Jag tror inte att någon, när man införde systemet 1968, marknadsförde det såsom ett system för marknadshyror. Som bekant bortser man från enstaka topphyror när man fastställer en jämförelsehyra. I övrigt kommer naturligtvis den lokala hyressättningen att få ett genomslag, och det är också meningen. I det läge som nu råder kommer förslaget i departementspromemorian, vilket Lars Stjernkvist själv har påpekat, också att innebära att många hyresgäster kan förhandla sig till lägre hyror. Man skall komma ihåg att förslaget, med den nuvarande situationen på marknaden, faktiskt innebär att bruksvärdesnivån på många orter kommer att sjunka -- inte att stiga. Vi skall inte stirra oss blinda på Stockholms innerstad.
Fru talman! Förslaget om att man skall luckra upp bruksvärdessystemet medför faktiskt ett ganska stort steg mot segregation i boendet. De som har råd kan förhandla sig till högre hyror för lägenheter i attraktiva lägen. De som inte har råd med lika mycket kan säkert förhandla sig till sämre bostäder i dåliga bostadsområden. Men det är den inriktningen som regeringens hela bostadspolitik har, så det är ingen nyhet för mig.
Fru talman! Jag är helt på det klara med att det, om man låter marknaden bestämma, finns ett utrymme för både högre och lägre hyror. Särskilt i den situation som just nu råder skulle naturligtvis ett införande av marknadshyror inte få någon dramatisk betydelse. Men i en situation då konjunkturen vänder och efterfrågan på bostäder ökar kommer däremot hyrorna förmodligen att öka kraftigt. Det är därför fastighetsägarna är så angelägna om att denna förändring skall göras nu så att det finns ett utrymme att höja hyrorna när konjunkturen vänder. Jag vill ställa en fråga för att reda ut begreppen. Om man i större utsträckning låter efterfrågan bestämma hyrornas storlek, innebär inte det att marknaden får ett större inflytande över hyressättningen?
Fru talman! Jag tycker att det är fullständigt nonsens att tala om att vi genom det här mycket försiktiga förslaget som kommer att läggas fram skulle införa marknadshyror. Jag vill också påpeka att hyressättningen i dag faktiskt inte är rättvis alla gånger. Ett faktum som man har pekat på i kritiken är t.ex. att hyreshöjningarna inom allmännyttan slås ut på ett allmännyttigt företags hela bostadsbestånd. Det har ofta inneburit att de äldre husen har fått bära en större del av hyreshöjningarna än vad som har varit motiverat när man ser till kostnaderna för just de husen. Äldre hus inom det privata beståndet har därmed också fått högre hyror än vad som har varit direkt motiverat. Detta är en effekt som man undgår med det förslag som vi nu kommer att lägga fram. Ändringen kan faktiskt också innebära vissa fördelar för hyresgäster som bor i allmännyttan, nämligen om det rör sig om ett allmännyttigt företag som inte sköts på det mest effektiva sättet. I jämförelse med det privata bostadsbeståndet kan det leda till lägre hyror för dessa hyresgäster. Den utredning som har gjorts om bruksvärdessystemet har visat att bruksvärdeshyrorna för det stora antalet hyresgäster i dag inte ligger under marknadsvärdet. Det visas av utvärderingen.
Fru talman! För att legitimera sina förslag använder statsrådet argumentet att det här bara är en återgång till 1968 och att sakernas tillstånd då inte var så eländiga i landet. Skälet till att det har hänt en del även på detta område sedan 1968 är just att man faktiskt behövde stärka hyresgästernas ställning. De förändringar som har skett, t.ex. införandet av bruksvärdessystemet, har konsekvent inneburit en ökad trygghet och ett större skydd mot hyreshöjningar. Därför är det illavarslande att statsrådet vill ha en återgång och flytta tillbaka positionerna. Vi skall inte bråka om ord här. Vi har ändock fått beskedet klart och tydligt i dag att de förslag som läggs fram innebär ett steg emot en ökad marknadsprissättning av hyrorna eller, för att använda statsrådets ord, ett system där efterfrågan i större utsträckning påverkar hyrornas storlek. Vilket sätt vi väljer att beskriva det på är oväsentligt. Det viktiga är att i båda fallen höjs hyrorna för lägenheter i attraktiva lägen.
Fru talman! Den kritik som har framförts mot det nuvarande hyressättningssystemet har framför allt tagit sikte på att hyran för en lägenhet har bestämts praktiskt taget utan någon hänsyn till sådana faktorer som läget, den yttre miljön och kommunikationer. Det har inneburit att den som bor bäst och störst inte har betalat mest. Det tycker jag inte att man kan kalla för en rättvis hyressättning. Det förslag som nu så småningom skall skickas ut på remiss innebär, som jag tidigare har poängterat, en mycket måttlig ökning av flexibiliteten. Det är inte fråga om att införa marknadshyror, utan det fråga om att återge bruksvärdessystemet något av den spänst och den flexibilitet som det ursprungligen hade. Jag tror att det kommer att vara mycket bra för bostadsmarknaden, som alltför länge har haft ett alltför stelt system för hyressättning.
Fru talman! Den som bor bäst har inte betalat mest, säger statsrådet. Det är där knuten sitter. Detta med att bo bäst är i allra högsta grad en subjektiv fråga. Statsrådet vill att det i större utsträckning skall vara plånbokens tjocklek som bestämmer hyrans storlek och vad som betraktas som allra bäst. Jag försvarar ett system där bruksvärde, om än ett subjektivt sådant, och kollektiva hyresförhandlingar mellan parterna avgör vad som är bäst. Det är inget tvivel om att de förslag som finns på departementet och de idéer som återfinns i statsrådets svar leder till en utveckling där det i större utsträckning blir plånbokens storlek som bestämmer. Jag är medveten om att det inte innebär ett renodlat marknadshyressystem. Men det är ett steg i fel riktning.
Fru talman! Jag vill med anledning av vad Lars Stjernkvist säger påpeka att det inte alls är fråga om en subjektiv bedömning av bruksvärdet. Som Lars Stjernkvist mycket väl vet bestäms bruksvärdet genom en objektiv bedömning av hyresnämnden.

Fru talman! Leif Carlson har frågat mig vilka åtgärder som jag har vidtagit för att få till stånd en nationell lagstiftning om tilläggsskydd för läkemedel. Leif Carlson framställde en interpellation i samma ämne i slutet av januari, och jag svarade då, att om EES-avtalet drog ut på tiden tänkte jag ge mina medarbetare i uppdrag att börja utarbeta ett förslag till en nationell lagstiftning om tilläggsskydd. Tyvärr har det ju nu blivit så att EES-avtalet försenats, och jag har därför låtit utarbeta en promemoria med förslag till en svensk lagstiftning om bättre patentskydd för läkemedel. Promemorian kommer att skickas ut på en snabb remiss i dagarna, och en hearing kommer att hållas om någon vecka. Jag räknar med att en lagrådsremiss skall kunna bli klar före sommaren så att riksdagen kan behandla en proposition till hösten.
Fru talman! Jag vill först tacka statsrådet för svaret. Det är liksom förra gången positivt. Vi behöver inte diskutera frågans betydelse för ekonomi, kompetens och forskning i Sverige. Läkemedelsindustrin har en frontposition, och den betyder oerhört mycket för att vi skall kunna behålla kompetens. Av detta följer också att det är oerhört viktigt att vi har ett med andra länder likvärdigt patentskydd. Annars kan såväl forskningsanläggningar som kompetens flytta utomlands. Det svenska samhället skulle då dräneras på mycket stora tillgångar, kanske främst intellektuellt. Vi har i dag ett skydd som är sämre än t.ex. i EG, Japan och USA. Det hade varit önskvärt att vi redan från den 1 januari i år hade haft ett med EG likvärdigt skydd. Nu blev EES-avtalet försenat. Förhoppningen var att det skulle gälla från den 1 juli. Statsrådet hade en mycket bra lösning, nämligen att det skulle finnas en möjlighet att retroaktivt förlänga de patent som går ut under året, dvs. att kunna räkna tillbaka och behålla ett skydd. Ju längre tiden går, desto mer ökar risken att generika hinner komma in på marknaden. Det kan sedan bli svårt att bli av med dessa. Skyddet blir i så fall fiktivt. Nu tycks EES-avtalet dessutom dröja ännu längre. Enbart händelserna i Spanien talar för att det kanske dröjer till långt fram på hösten. Av statsrådets svar förstår jag att man nu snabbt är på väg att utforma det som beskrevs förra gången, nämligen ett nationellt skydd. Jag förstår av svaret att det inte är möjligt att det kan gälla redan från den 1 juli. Det skulle vara önskvärt, men det är inte tekniskt möjligt. Det går nu så lång tid att det finns risk för att generika hinner komma in på marknaden. Men jag antar att det inte går att forcera processen så att man blir färdig till halvårsskiftet.
Fru talman! Jag har agerat så snabbt som jag någonsin har kunnat. Som jag tidigare sade, som svar på den interpellation som ställdes, avvaktade vi om EES-avtalet skulle träda i kraft i sådan tid att vi inte behövde göra någonting själva. När jag fann att det inte gick, satte vi i gång med detsamma. Snabbare än så kan kvarnarna inte mala.
Fru talman! Det är synd att vi inte kom i gång tidigare. Nu får vi hoppas på att det ändå går så snabbt som möjligt. Det positiva är att statsrådet här har visat att man nu med mycket stor fart och handlingskraft griper sig an problemet, så att vi inte råkar ut för fadäsen att förlora den industri som hör till dem som för närvarande har den största kompetensen och den största betydelsen för vår ekonomi. Jag upplever en fortsatt utveckling i Sverige som oerhört väsentlig.
Fru talman! Jag delar till fullo Leif Carlsons åsikt, och jag har agerat efter den övertygelsen.

Fru talman! Rose-Marie Frebran har frågat om jag är beredd att vidta åtgärder som gör att Ekeskolan lönemässigt kan konkurrera med andra aktörer. Lönesättning och därtill hörande frågor är i första hand en uppgift för parterna. Däremot tycker jag självfallet att det är betydelsefullt att Ekeskolan både kan behålla sin specialutbildade personal och vid behov attrahera ny arbetskraft. För närvarande pågår inom regeringskansliet ett arbete med att förändra anslagen för de statliga myndigheterna. För Utbildningsdepartementets del innebär detta att myndigheterna i den mån det är praktiskt genomförbart kommer att få ramanslag. Ett ramanslag ger myndigheten betydande möjligheter att flexibelt använda tilldelade medel. Detta är närmast en förutsättning för att en mer flexibel lönesättning skall kunna tillämpas. Specialskolorna har för närvarande inte ramanslag, men avsikten är att detta skall införas så fort vissa komplikationer utretts.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag upplever frågan som mycket angelägen. Ekeskolan är en statlig specialskola för synskadade barn och ungdomar. Den är dessutom ett resurscentrum för barn och ungdomar med tilläggshandikapp. Det problem som jag har fokuserat på i min fråga är konkurrenssituationen beträffande det fåtal speciallärare som examineras inom detta område. Det är en mycket smal specialitet, och den lockar få studerande till speciallärarlinjen. Problemet börjar i och för sig tidigare än när konkurrensen uppstår om dessa lärare. Det uppstår redan i att det är så olönsamt att gå vidare till dessa speciallärarlinjer. Det är i och för sig ett problem som kanske kan diskuteras i ett annat sammanhang. Men det vore rimligt att man inte förlorar på att vidareutbilda sig i förhållande till att fortsätta att arbeta inom grundskolan. Det examineras alltså mycket få speciallärare. Jag delar inte riktigt uppfattningen att problemet med lönesättning under rådande förhållanden i första hand är ett ansvar för parterna. Konkurrenssituationen är så ojämlik. Man konkurrerar med Tomtebodaskolans resurscenter och med Statens institut för handikappfrågor om pedagogerna. De som man konkurrerar med har möjlighet till flexibilitet, men Ekeskolan har det inte. SIH betalade nyligen 18 200 kronor i månaden till en nyutbildad förstadielärare i ingångslön. Men vad kan de göra på Ekeskolan i den konkurrenssituationen? De kan inte göra någonting. De måste gå till regelboken och slå upp i skolavtalet och se att de kan betala 15 036 kronor i månaden. Jag skall återkomma till svaret som jag fått. Jag tycker att det i och för sig finns positiva inslag i det.
Fru talman! Det är ett problem i det här sammanhanget att SIH, Tomteboda och Ekeskolan, som konkurrerar om samma typ av personal, har delvis olika tjänster som dessa människor anställs på. Det gäller bl.a. handikappkonsulenter. Resurscentret har sedan ombildningen vid Tomteboda en annan form av anställningar. Detta stökar till det ganska mycket när de olika parterna skall formulera sina krav. I mitt svar pekar jag på att vi söker vägar för att ge specialskolorna bättre möjligheter att vara flexibla. Vi hade tidigare, när det förra avtalet gällde, möjlighet till viss anpassning när det gällde individuell lönesättning. Med särskilda skäl kunde man göra en del. Just nu är läget helt låst eftersom inga avtal gäller. Tyvärr är detta också en grupp som är ganska liten. Det gör att aktiviteten på olika håll kanske inte är vad den borde vara. Jag ser emellertid det här som ett stort bekymmer. Men jag konstaterar att lönesättningsfrågorna egentligen inte är en fråga för ministern. Men vi måste självfallet försöka bidra till lösningar som gör att olika skolor och resurscentrer får den personal som krävs för verksamheten.
Fru talman! Det positiva är att statsrådet säger att man arbetar för att specialskolorna skall få ramanslag. Jag delar uppfattningen att det är en förutsättning för en mer flexibel lönesättning. Det är alltså en förutsättning att de får ramanslag. Om de inte får det kan de inte lösa problemen. De står med sina vakanser i dag. De står inför stora pensionsavgångar inom de närmaste åren. Problemet ökar om de inte får ramanslag. Det är alltså nödvändigt att de får det. Statsrådet säger också att detta är ett stort bekymmer. Det är bra att det sägs från departementets sida. På Ekeskolan har de inte tidigare uppfattat att departementet har haft förståelse för problemen. Jag tror att man är mycket glad på Ekeskolan över att det bekräftas från departementet att detta är ett problem som behöver lösas. Då är min fråga: Hur snart kan det ske? Hur snart kan man få ramanslag? Det brådskar med en lösning på de här problemen.
Fru talman! Skälet till att det är komplicerat med ramanslagen är den komplicerade myndighetskonstruktion som vi har för specialskolorna och en del andra bekymmer. De uppgifter jag har fått inför att jag skulle svara på den här frågan är att man rimligen inte kan åstadkomma någon lösning före den 1 juli 1994. Det är i alla fall ett datum som är sagt. Jag utgår ifrån att det gäller. När det handlar om att reda ut dessa förhållanden är det alltid svårt att ange exakt datum, så att man inte i efterhand blir beskylld för att komma med osanna uppgifter. Det är det svar jag har fått på den frågan.
Fru talman! Jag vill tacka för det. Det ligger drygt ett år fram i tiden. Jag hoppas att det verkligen kan hållas och att det kan bli en förändring till den 1 juli 1994. Då har man i alla fall möjlighet att få en bättre sits inför de rekryteringsbehov som kommer på grund av pensionsavgångar. Det hjälper naturligtvis inte i den rådande situationen där man står med vakanser. Det kommer människor som är beredda att börja jobba, men de säger att de vill ha så och så mycket i månaden i lön och det kan man inte ge, utan måste tacka nej till människor som faktiskt är beredda att börja jobba. Det är också mycket synd att det är så i dag med tanke på att man på Ekeskolan, med dess resurscentrum med 19 pedagoger som skall stå till hela landets förfogande, inte kan ge en lön så att man kan konkurrera med dem som jobbar med enklare konsultuppgifter inom ett regionalt begränsat område, som de gör på Tomtebodaskolan och SIH. Jag beklagar verkligen att situationen är som den är i dag.

Fru talman! Margareta Viklund har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att projekt som syftar till att förebygga och behandla alkoholmissbruk hos föräldrar skall föras in som en naturlig del i mödra och barnhälsovårdens verksamhet. Alkohol --, som nämns av Margareta Viklund i hennes fråga, visar att det går att arbeta förebyggande och uppsökande med alkoholfrågor. På många håll inom mödrahälsovården har man fått inspiration av projekt som detta, och förebyggande verksamhet för gravida kvinnor ingår numera ofta som en del av den reguljära mödrahälsovården. Enligt det s.k. basprogrammet för mödrahälsovården skall barnmorskan fråga den gravida kvinnan om hennes alkoholvanor. Denna uppgift skall också journalföras. När det gäller förebyggande verksamhet för barn som lever i familjer med missbrukande föräldrar är även andra instanser engagerade. Folkhälsoinstitutet planerar att inom sitt program för alkohol och narkotikafrågor bedriva utbildning för att bl.a. öka kunskapen om barn till missbrukare. Denna utbildning riktar sig till de olika personalgrupper som i sin verksamhet kommer i kontakt med barn och ungdomar i kommunerna. Genom dessa utbildningsinsatser vill man lyfta fram problematiken kring barn till missbrukare och ge aktuella personalgrupper verktyg för att kunna möta dessa barn. Folkhälsoinstitutet har också utlyst bidrag till projekt som kan stimulera utvecklingen av metoder som förebygger alkohol och narkotikamissbruk. Insatser som syftar till att stödja barn som lever i familjer med alkohol och narkotikaproblem kommer att prioriteras. Tanken är att organisationer och myndigheter skall få möjlighet att pröva nya idéer. För att få bidrag krävs det att erfarenheterna från ett projekt skall kunna spridas vidare till andra. I det här sammanhanget vill jag också nämna ett initiativ som togs av Socialstyrelsen när man i mars månad i år arrangerade en konferens under temat Missbruk -- graviditet -- föräldraskap. Avsikten var att lyfta fram och belysa problem inom området och att söka goda exempel. Frågorna kommer också att tas upp av Alkoholpolitiska kommissionen . I dess uppdrag ingår bl.a. att kartlägga och analysera missbrukets konsekvenser för de missbrukandes familjer och bedöma vilka insatser som behöver göras för att möta de anhörigas, särskilt barnens, behov av stöd. Kommissionen skall avsluta sitt arbete före utgången av innevarande år. Sammanfattningsvis kan man konstatera att förebyggande insatser för missbrukande gravida kvinnor och nyblivna mödrar i stor utsträckning ingår i den reguljära mödrahälsovården. Folkhälsoinstitutet har å sin sida en rad verksamheter på gång för barn som lever i missbrukarfamiljer. Jag hyser stor tilltro till att den verksamhet som Folkhälsoinstitutet har påbörjat och de initiativ som Socialstyrelsen och andra instanser tar har stor betydelse. Aktiviteter av det här slaget medverkar till att ytterligare förstärka och stödja den förebyggande verksamhet som sedan länge bedrivs inom den reguljära mödra och barnhälsovården. På så vis kan de förebyggande insatserna i ännu högre grad än i dag bli ett naturligt inslag i verksamheten.
Fru talman! Först vill jag tacka sjukvårdsministern för svaret. Jag är glad att det är sjukvårdsministern som svarar på min fråga. Det är ju ett erkännande att alkoholfrågan inte bara är en fråga för socialtjänsten och frivilliga organisationer, utan också gäller hälso och sjukvården. Att välja sjukvårdsministern till att besvara min fråga ser jag också som en indirekt uppmaning till hälso och sjukvården att ännu mer ta tag i alkoholfrågan. Alkohol är ju faktiskt en underliggande orsak till många människors medicinska problem. Läkare och annan hälso och sjukvårdspersonal är tyvärr inte alltid uppmärksamma på att en människas medicinska problem och symtom kan ha sin orsak i för mycket drickande av alkohol. Många har kunskap om det, men för mig verkar det som om man i många fall förtränger den kunskapen. Många patienter har tyvärr inte heller full kunskap om vilka problem alkoholen kan åsamka den egna fysiken och kroppen. Många människor är inte uppmärksamma på hur mycket de dricker förrän de kartlägger sitt drickande. Bara en sådan kartläggning satt i relation till kroppsliga och medicinska besvär har fått människor att, med ytterst litet stöd eller utan, minska sin alkoholkonsumtion. Om hälso och sjukvården, primärvården och länssjukvården systematiskt arbetar med den frågan och på olika sätt lägger in den i de reguljära rutinerna kan man nå bra resultat. Det har bl.a. FA-projektet visat, som statsrådet hänvisade till. Med reguljära rutiner menar jag anamnesupptagning, skrivande av hälsoprofil, utbildning av personal på alla nivåer, hälsogrupper, attitydpåverkan beträffande både personal och patienter, samverkan med bl.a. sociala myndigheter, stöd till patienter och personal m.m. Jag är medveten om att det kan tyckas vara en stor satsning. Men den behöver egentligen inte vara så stor, för det hela handlar om att få in ett annat tänkande i hälso och sjukvården. Det gäller att se litet längre än bara till symtomen och att också fånga in blivande föräldrar som finns i riskzonen. Jag skulle vilja fråga sjukvårdsministern om det inte finns en risk att alkoholfrågan hamnar i bakvatten när det föreslagna husläkarsystemet eventuellt skall omsätttas i praktisk handling.
Fru talman! Ställda fråga tycker jag är bra i den meningen att det är utomordentligt lätt att besvara den. Sådana frågor gillar jag. Allt talar väl för att ett husläkarsystem, med tanke på den nära kontakt mellan vårdpersonal och enskilda individer som där förekommer, ger ökade möjligheter till insatser på den nivå som har att göra med den för individen förebyggande verksamheten. Det har förekommit en diskussion bl.a. ute i landstingen om huruvida husläkarsystemet skulle kunna verka avbrytande när det gäller verksamhet som i dag bedrivs på kommunal nivå. Men jag har aldrig mött någon i debatten som trott att det skulle bli mindre av för individen förebyggande verksamhet i en situation där patient och läkare känner varandra väl. Sannolikt har vi som individer mycket lättare att ta till oss uppmaningar om att begränsa en eller annan dålig vana, oavsett om det gäller rökning eller alkoholbruk, om uppmaningarna kommer från en person som känner oss och som vi själva känner och har förtroende för. Om något inom husläkarsystemet påverkar den för individen förebyggande verksamheten på bl.a. alkoholområdet är det, såvitt jag förstår, enbart fråga om en positiv påverkan.
Fru talman! Jag kanske inte direkt har samma uppfattning som statsrådet redovisar att han har. När det gäller olika hälsofrågor är det inte bara läkaren och läkarkontakten som är viktiga utan också all personal runt omkring. Det är viktigt att alla har samma uppfattning och intar samma attityd i den här frågan, så att patienterna möts av en gemensam linje hela vägen, av likartade frågor osv. Det behövs ett teamarbete. Folkpartisten Anders Jonsson räknade för några år sedan ut att en sup kostar minst 100 miljarder kronor, grovt räknat och omräknat i dagens penningvärde. Visst finns det alltså pengar att spara på alkoholområdet genom vettigt genomförda insatser. Anders Jonsson är inte den ende som insett det. Alkoholfrågan har ju alltid varit oerhört brännbar. Jag tror att det finns anledning att lyfta upp den på dagordningen i än högre grad än vad som kanske gäller i dag -- även om många åtgärder planeras, som statsrådet säger i sitt svar.
Fru talman! Jag tror att Margareta Viklund och jag är överens om det mesta. Vi är bl.a. överens om att det är viktigt att samhället i sin helhet för en restriktiv alkoholpolitik. Det är den uppgift som vi har anledning att fortsätta att kämpa för under 90 talet. Som jag ser saken har vi här ett av få områden där det finns bekymmer med vår närmare anknytning till de europeiska gemenskaperna. Det finns därför all anledning att lyfta upp alkoholpolitikens mera generella betydelse. På individnivå vidhåller jag att ett system som ökar kontinuiteten i kontakterna gör det svårare att under lång tid dölja ett alkoholmissbruk, vilket annars är mycket lätt vid de udda kontakter som ofta dyker upp inom sjukvården. Är man, i likhet med Margareta Viklund och jag, angelägen om att det skall vara möjligt för människor att tidigt få stöd och hjälp med att ändra sina vanor, bör man vara mycket varm anhängare av ett husläkarsystem. Vad gäller kostnaderna för det hela finns det en del olika bedömningar. Jag tänker bl.a. på Anders Jonsson, som jag väl känner till. Hur man än räknar råder det inget tvivel om att alkoholen kostar samhället oerhört stora belopp, som vida överstiger vad staten tar in i form av t.ex. alkoholskatter.
Fru talman! Jag tror att väldigt mycket kan göras när det gäller förebyggande åtgärder på alkoholområdet. Då kan man ta bl.a. hälso och sjukvården till hjälp, med tanke på de erfarenheter som där finns. Vidare gäller det att göra också sjukvården uppmärksam på den kunskap som där finns och som skulle kunna användas ännu mer än som är fallet. Det kan vara fråga om symtom och diagnoskännedom. Det som har framkommit i den senaste tidens diskussion är att väldigt mycket av den kunskap om alkohol och gravida kvinnor som man hade för några år sedan egentligen har gått förlorad. Det talas också om att det i dag föds fler alkoholskadade barn än det gjorde för några år sedan. Det tycker jag är oerhört alarmerande och allvarligt. Det tycker jag gör att det verkligen finns anledning att ta tag i frågan ännu mer.
Fru talman! Jag kan bara återigen instämma på den här punkten. I mitt inledande svar tog jag just upp några saker om hur vi till personal som möter allmänheten skall försöka ta fram utbildningsmaterial och annat, så att de kan bli bättre på den uppgiften. En av de saker som jag vet ingår i Folkhälsoinstitutets planering och i den diskussion de för inför nästa budgetår, 1993/94, är just att som målgrupper ha mödravårdspersonal, barnomsorgspersonal, lärare, primärvårdspersonal, fritispersonal, etc. Detta är under alla förhållanden ett steg åt rätt håll.

Herr talman! Dan Ericsson i Kolmården har frågat mig om jag är beredd att medverka till att en uppföljning av beslutet om arbetslöshetsersättningen kommer till stånd. Den svenska ekonomin har mycket allvarliga problem som innebär stora påfrestningar för såväl många enskilda människor som företag. Som Dan Ericsson själv säger är det absolut nödvändigt att göra vissa besparingar för att komma till rätta med budgetunderskottet. Regeringen kommer i nästa vecka att i kompletteringspropositionen presentera sitt förslag till inriktning och volym på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Effekterna av sänkningen av nivån på arbetslöshetsersättningen måste ses i det sammanhanget. Aktiva arbetsmarknadspolitiska insatser måste komma i första hand och passivt kontantstöd vara den absolut sista åtgärden. Regeringens tidigare ståndpunkt var att i första hand höja de s.k. egenavgifterna i arbetslöshetsförsäkringen för dem som har arbete.
Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Många av de beslut som vi riksdagsledamöter är med om att fatta är i dag både tvingade och nödvändiga för att få ordning på statens finanser. I det här ligger Arbetsmarknadsfonden, vars underskott nu ökar mycket drastiskt. Det här är helt ohållbart i längden. Det är därför vi i riksdagen nu beslutar om bl.a. sänkt nivå på akasseersättningen. För den enskilde kan sänkningen av ersättningen få allvarliga följder så till vida att man kan få svårigheter att klara t.ex. räntor och amorteringar på bostaden. Det finns sådana exempel, och jag har ett sådant med mig här. Jag tror säkert att Börje Hörnlund också har fått ett antal sådana exempel tidigare. Vi i riksdagen har tvingats fatta beslut för att säkra betalningssystemet. Miljardbelopp ges till bankerna. Det är för att det inte skall bli orimliga effekter för dem som skulle ytterst drabbas om banksystemet skulle gå omkull. Det här är alltså för att skydda den vanlige spararen i banken. Men då kan vi fråga oss hur vi följer upp a-kassebeslutet så att det inte får orimliga effekter för den enskilde. Det är klart att folk gör sådana jämförelser i dag. Stora pengar ges till bankerna, men vad händer för den enskilde? Min fråga gäller detta. Har ministern någon plan eller tanke om hur akassebeslutet skall följas upp? Finns det något som kan göras om enskilda försätts i orimliga situationer? Det kan handla om aktiva kontakter med banker och fordringsägare. På vilket sätt kan a-kassebeslutet följas upp om det blir en sådan effekt som en del fruktar? Vilka insatser kan göras av den ansvarige ministern? Det är helt rätt som ministern säger att det i första hand är arbetsmarknadsåtgärder som skall vidtas för att minska arbetslösheten. Men det kommer ändå att finnas ett antal som ligger illa till. Finns det någon tanke? Hur kan beslutet följas upp?
Herr talman! Det som Dan Ericsson i Kolmården säger är riktigt. Vi har väl alla nära vänner och bekanta som har det för närvarande mycket bekymmersamt, t.ex. med en nybyggd villa och liknande, i en situation med arbetslöshet. En av de allra viktigaste sakerna som måste hända är att Sverige får en lägre räntenivå. För detta krävs att omvärlden och egna investerare och placerare har ett förtroende för att vi klarar upp våra snabbt växande underskott. Jag sade i debatten om arbetslöshetsförsäkringen att underskottet i Arbetsmarknadsfonden nästa budgetår kommer att vara ca 17 000 kr per försäkrad. Det är naturligtvis ett mycket högt belopp. Jag kan avslöja att jag i kompletteringspropositionen kommer att begära en låneram från riksdagen på hela 60 miljarder kronor. Så mycket kommer att fattas när egenavgifterna och arbetsgivaravgifterna har flutit in. Det här är en svår fråga. Jag vill dessutom peka på att det pågår en utredning som kommer att läggas fram inom någon månad om den framtida arbetslöshetsförsäkringen och dess finansiering. Jag ser gärna att bankerna har förståelse för den arbetslöse, genom att t.ex. tillåta litet längre amorteringstid.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att ministern verkligen vill att bankerna skall ta sitt ansvar i det här arbetet. När folk märker att vi pumpar in miljard på miljard, som är en tvingande nödvändighet, i banksystemen, måste det vara rimligt att de kan se att bankerna kan hantera situationen. Det är inte bara de som har nybyggda villor som råkar illa ut i dag. Det kan vara olika situationer. Jag har ett exempel som gäller en familj som har ett hus från sekelskiftet. De har rustat upp huset till viss del. De har nu båda blivit arbetslösa. Detta slår igenom med full kraft, och det är inte så lätt att byta bostad. Kan ministern på något sätt trycka på så att bankerna kan visa denna förståelse nu? Finns det något instrument? Är det någon särskild samtalston som skall finnas i debatten? Precis som ministern säger är detta en del i ett stort saneringsprogram. Det gäller att ha förtroende för landets finanser. Men vi måste också se till den enskilde.
Herr talman! Visst kan jag eller någon annan tala med ledande bankföreträdare om att visa viss förståelse. Nu är det upp till dem att bedöma om det går att klara detta på sikt eller ej. Självfallet har folk i vissa fall gått för långt även om det inte är fråga om arbetslöshet. I det praktiska livet hör man ändå då och då om fall där banker har visat litet förståelse för att den enskilde behöver litet längre amorteringstid, liksom företag behöver ibland. Bankernas dåliga kondition är ett stort bekymmer. Det känns väldigt tungt att betala notorna från spekulationstiderna i slutet på 80-talet.
Herr talman! Visst är det tungt. När vi i debatten skall försvara dessa beslut, som vi ändå ser som nödvändiga i ett program för att skapa stabilitet och förtroende för svensk ekonomi, måste vi ändå söka vägar för att begränsa skadeverkningarna för den enskilde. Beslutet kan ju få orimliga effekter. Jag anser det bra att arbetsmarknadsministern har gjort klart här att det är bankerna som skall visa denna vida syn och se på den totala situationen. Jag hoppas att detta noteras ute på marknaden.

Herr talman! Dan Ericsson i Kolmården har frågat mig om jag är beredd att medverka till att ROT satsningarna kommer till stånd utan dröjsmål. Han uttrycker farhågor för att arbetena inte skall komma igång tillräckligt snabbt. ROT-programmet innehöll en rad punkter som berör flera olika områden och departement. I en del fall är den formella hanteringen tämligen enkel, i andra mera komplicerad. Jag vet att man på flera departement arbetar med dessa frågor och att ambitionen är att de skall klaras av så snabbt som möjligt. Jag är självfallet angelägen om att de ROT satsningar som man kommit överens om i riksdagen skall komma till stånd så snabbt som möjligt. Arbetslösheten inom byggbranschen är stor och därför brådskar åtgärderna. Jag är beredd att göra vad på mig ankommer för att skynda på processen om så skulle behövas.
Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern också för det här svaret. För några veckor sedan fattades ju beslut här i riksdagen om ROT-åtgärder. Det handlar om en satsning på totalt 2,5 miljarder. I den arbetsmarknadssituation som nu råder är det synnerligt viktigt att arbetena snabbt kommer i gång. ''Ute i verkligheten'' sägs det ibland att ingenting händer och att vi politiker inte gör något. ROT-beslutet i sig innebär, enligt gjorda beräkningar, ca 30 000 nya jobb, främst på byggsidan. Min fråga handlar alltså om den pådrivande funktionen. Ministern måste hålla tummen på ögat på de myndigheter och instanser som berörs. För att uttrycka mig konkret kan jag ta några delar i ROT-programmet som jag vill ställa några frågor kring: 1. Allmännyttan har kvar sitt RBF-stöd. Har det inneburit några satsningar från det hållet? Har ministern varit i kontakt med den sidan och fått en redovisning av beslutade ROT-insatser? ROT-åtgärder lett till ytterligare aktivitet ute i kommuner och landsting? Har ministern varit i kontakt med Kommunförbundet och Landstingsförbundet och fått en redovisning av situationen i landets kommuner och landsting? 3. Avdragsmöjligheter för reparationer i det egna huset är en annan viktig punkt. Genomförs ett informationsarbete eller planeras information till dem som berörs, så att människor ser att det nu är rätt tillfälle att göra reparationer? Vidare skulle jag vilja fråga: Har ministern i övrigt ytterligare tankar kring hur man skall kunna följa upp fattade beslut, så att avsatta medel verkligen kommer till användning? Det rör sig ju om stora belopp. Dessutom är det litet tröttsamt att höra i debatten att det inte händer någonting. Nu har vi avsatt medel och beslut har fattats. Men på vilket annat sätt kan vi se till att det som beslutats verkligen blir av?
Herr talman! Jag har med anledning av ställd fråga tagit kontakt med olika departement. Såvitt jag förstår hoppas man att det redan innevarande vecka skall gå att lösa en hel del av de frågor som återstår. I fråga om avdragsmöjligheterna kan jag säga att Finansdepartementet jobbar med den. Innan det är klart exakt hur det hela läggs upp är det naturligtvis inte möjligt att informera. Men jag förutsätter att information utgår. Vidare har jag träffat företrädare för Kommunförbundet och också företrädare för ett antal enskilda kommuner. Såvitt jag förstår är man verkligen beredd att ta itu med ROT-projekt. Jag uppvaktas ju ständigt av företrädare för kommunerna och brukar då informera mig om kommunernas läge också när det gäller ROT
Herr talman! Det är bra att man på departementet arbetar hårt på att få ut information om avdragsmöjligheterna i detta sammanhang. När det gäller kommunerna hävdas det ibland att det redan finns en viss planering. Men är det inte så att beslutat stimulansbidrag syftar till en tidigareläggning av ROT-åtgärder? Det gäller att vara pådrivande här. Såvitt jag förstår finns det inte en riktigt samlad bild beträffande hela landet. Jag tror att det vore angeläget att få en sådan när det gäller både kommunerna och landstingen. Min tredje fråga gällde Allmännyttan. Finns det i investeringsprogram något grepp om planeringen och om vilka beslut som redan är fattade i investeringsprogram? I rätt många bostadsområden runt om i landet behöver ju insatser göras.
Herr talman! Med Allmännyttan har jag inte haft några kontakter. När man är klar med reglerna är det en fråga som närmast hör under Med kommunerna har jag ständigt kontakter. Väldigt många åtgärder som kommer via Arbetsmarknadsdepartementet har med kommunerna att göra, och de står som huvudman för t.ex. ALU-arbeten. Det gäller också en del av ungdomspraktiken och utbildningsvikariaten -- där vi önskar en ökad volym. När det gäller kontakterna med kommunerna behöver Dan Ericsson alltså inte vara orolig.
Herr talman! Jag är inte orolig, för jag tror att Börje Hörnlund har goda kontakter med kommuner och landsting. Ändå tycker jag nog att det är angeläget att hitta en sorts samlad funktion för just ROT-arbetena. Det finns ju ett tydligt beslut. Vi har verkligen ansträngt oss, och i bred enighet har vi här i riksdagen varit överens om beslutade insatser. Det hänvisas till departement och olika ansvarsområden. Men det vore nog, som sagt, av visst värde att ha ett samlat grepp om just de här insatserna. Dessutom vore det bra om vi ganska snart kunde redovisa att de 2,5 miljarderna faktiskt används till konkreta åtgärder. Det är något av ett samlat grepp som jag alltså efterlyser. Jag vet inte om det är möjligt att åstadkomma ett sådant. Jag vore i alla fall tacksam om arbetsmarknadsministern hade ett samlat grepp.
Herr talman! Jag har naturligtvis allt intresse av att man så fort som möjligt kommer i gång med arbetena och bygger för de beslutade pengarna. Det finns en samlad regeringspolitik, och vi samtalar med varandra.

Herr talman! Rolf L Nilson har frågat mig vad regeringen kommer att göra under 1993 för att biobränsleaskan skall kunna ingå i ett kretslopp. En viktig utgångspunkt för om biobränsle i form av avverkningsrester skall tas till vara eller inte är omsorgen om skogsmarkens långsiktiga produktionsförmåga. För vissa marker är det angeläget att begränsa eller helt avstå från sådant tillvaratagande. Skogsstyrelsen har mot den bakgrunden utfärdat allmänna råd om begränsning för uttag av andra träddelar än stamvirke. I de fall biobränsle tas till vara är det angeläget att så långt som möjligt återföra askan från förbränningen till skogsmarken i markvårdande syfte. Därmed minskar också avfallsproblemen. Askåterföringen rymmer emellertid både praktiska och andra frågeställningar. Så t.ex. är kunskaperna om hur vegetationen reagerar inte tillräckliga. Det återstår också att lösa problem med tungmetaller och effekterna av blandaska. Det finns också tekniska problem som skapar höga spridningskostnader. Det är enligt min uppfattning angeläget att dessa problem blir lösta, så att askåterföring kan ske som ett naturligt led i en ökad biobränsleanvändning. Mot bakgrund av dessa frågeställningar görs bl.a. statliga insatser för forskning och utveckling med särskild inriktning på askåterföring. Enligt vad jag erfarit är de tillgängliga medlen för sådana ändamål tillräckliga.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Vi är överens om problemet, och vi är överens om att det behöver lösas. Det finns alltså problem med tungmetaller. Vidare vet vi att tungmetaller härrör från sådant som askan ursprungligen kommer från. I de flesta fall rör det sig inte om någon ökning av tungmetallinnehållet i den mark där ny skog skall växa.
Då Rolf L Nilson, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav andre vice talmannen att Jan Jennehag i stället fick delta i överläggningen.
Men det finns säkert problem också i det avseendet. De tekniska problemen när det gäller spridningen är stora. Därför är det viktigt att vi har en uppfattning om vad staten är beredd att satsa, om den tidsram inom vilken vi vill att problemen löses och om resultatet. Jordbruksministern säger att de insatser som görs är tillräckliga. Min följdfråga blir då: Vad är det som gör att vi får se ett resultat, och då helst under 1993? Detta utgör grunden för Rolf L
Herr talman! I fråga om tungmetallerna tycker jag att det är viktigt att konstatera att problemet i de flesta fall beror på ett problem i ett tidigare skede. Det har nämligen av någon anledning blivit en anhopning av tungmetaller, och därför finns de med i förbränningsmaterialet. Spridning av aska kan naturligtvis leda till en koncentration till vissa områden, och det kan innebära en anrikning. Man bör vara vaksam i detta avseende. Det kan alltså finnas skäl att vara försiktig och att gå vidare med forskningen på detta område. Vad gäller frågan om åtgärder så görs det ständigt nya insatser. Jag vill bara peka på kretsloppspropositionen. Där sägs det att ekonomiska styrmedel inom avfallsområdet skulle kunna vara rationella för att nå målen. Därför aviseras en utredning för att belysa lämpligheten av en avfallsbeskattning. Det visas på tre olika principer: en skatt på osorterat avfall, en avfallsskatt enligt dansk modell och en renodlad deponeringsskatt. Det är bra att vi är överens om att det är nödvändigt att gå vidare för att få in mer och mer i kretsloppet.
Herr talman! Vad jordbruksministern säger är alldeles riktigt. De problem med tungmetaller som vi har när det gäller askan beror alltså på urlakningen i marken och upptaget i växter till följd av bl.a. försurningen. Men frågan är om de tungmetallrester som finns i askan är mer svårlösliga eller om de är mer lättlösliga än exempelvis i annan form återförda näringsämnen. Vi vet för litet i det sammanhanget. Men i och för sig finns det tecken på att det när det gäller gödsling med bränsleaska blir svårlösligare tungmetallföreningar. Den stora osäkerheten gäller de statliga insatserna och den statliga forskning och utveckling som nu förekommer och som jag inte tycker är tillräckliga för att vi snabbt skall kunna nå resultat. Där skiljer sig våra uppfattningar.
Herr talman! Olika uppfattningar om huruvida gjorda insatser är tillräckliga eller inte kan alltid förekomma. Jag vill bara peka på att ganska mycket i dag är på gång när det gäller spridningen. Ett bekymmer i dagsläget är kanske att det för de flesta är billigare att deponera än att sprida. Då kan åtgärder av den typ som jag nämnde i mitt förra inlägg vara viktiga för att motivera också den som förbränner att göra större insatser. Vi har möjligheter att använda oss av t.ex. Energiteknikfonden när det gäller att gå vidare här, om ytterligare resurser skulle behövas. För nästa år finns det med i regeringens budgetproposition ökade medel jämfört med tidigare för just det som här nämns.
Herr talman! Försöken med spridning av aska är långsiktiga. Det är svårt att på kort tid få veta vilka effekter askspridningen får. I Hallandsposten av den 5 mars står det:''Först om tio år är försöket avslutat och då ska man också veta vilka effekter askspridningen haft på skogsmarken.'' Det gällde här ett försök med att sprida aska över 3 hektar skogsmark i Unnaryd. Naturligtvis sprids det aska på fler ställen. Vad jag här tagit upp är långsiktiga frågor. Det fordras intensiva insatser just nu för att vi någorlunda snabbt skall kunna få en bild av hur detta verkligen fungerar.
Herr talman! Det är riktigt att det handlar om långsiktiga frågor. Men det exempel som Jan Jennehag anför är ganska begränsat till sin omfattning och ryms väl inom de ekonomiska ramar som vi har. Jag tror att det är viktigt både att ha ett långsiktigt perspektiv -- tio år eller mera -- och att man vidtar åtgärder för att ganska snabbt få ut en del av den här askan i kretsloppet. Jag tror att vi vågar oss på det i en ökad omfattning, även om vi ännu inte känner till alla detaljer från försöken.

Herr talman! Rolf L Nilson har frågat mig om regeringen kommer att föreslå ökat statligt bidrag till investeringar i nya flispannor under 1993. Det finns flera skäl att öka användningen av biobränslen för energiproduktion. Så t.ex. är de fördelaktiga från klimatsynpunkt till skillnad från de fossila bränslena. Biobränslen är förnybara och att utnyttja biomassa som bränsle inom ramen för ett uthålligt skogsbruk och jordbruk ökar inte växthuseffekten. Enligt gällande energipolitik skall fossila bränslen ersättas med bl.a. biobränslen. Det finns flera statliga styrmedel för att stimulera en sådan utveckling. Exempel på sådana är förmånligare beskattning och investeringsstöd till biobränslebaserad kraftvärme. Vidare ges ett omfattande statligt stöd till forskning och utveckling för att främja biobränsleanvändningen. Intresset för användningen av biobränslen ökar. Det tar sig bl.a. uttryck i omfattande investeringar i biobränslebaserad fjärrvärme och kraftvärme. Det är angeläget att man i ökad utsträckning går över till biobränslen även i panncentraler, där oljan av olika skäl fortfarande dominerar. I regeringens klimatproposition, som nyligen lämnades till riksdagen, föreslås därför ett investeringsstöd med 15 % av investeringskostnaden för utbyggnad av fjärrvärmenätet. 50 miljoner kronor föreslås budgetåret 1993/94. Syftet är att förbättra de ekonomiska möjligheterna för anslutning av mindre block och gruppcentraler, industrier samt småhus till fjärrvärme. En annan fördel med en ökad anslutning till befintliga fjärrvärmenät är att underlaget för en utbyggnad av kraftvärmen ökar. I många fall finns emellertid inte denna möjlighet. Därför föreslås också ett stöd för utveckling av mindre, biobränslebaserade panncentraler och pannor för att förbättra deras miljöprestanda. En sådan utveckling kan även komma att sänka driftkostnaderna för dessa anläggningar. Sammantagna kommer de åtgärder som jag har redovisat här att stimulera till en ytterligare ökning av biobränsleanvändningen. Regeringen har alltså redan vidtagit åtgärder som ger sådana effekter som Rolf L Nilson efterlyser. Då Rolf L Nilson, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav andre vice talmannen att Jan Jennehag i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Jodå, jordbruksministern, det är naturligtvis alldeles utmärkt att 10 miljoner kronor satsats för att få bättre miljöprestanda på mindre pannor och att 50 miljoner i investeringsstöd går till fjärrvärmenäten. Men här har vi också andra effekter. Vi vet att flisen kostar ungefär hälften av vad oljan kostar. Men förutsättningarna måste vara de rätta. Flis skall helst eldas i stora anläggningar. Där är det bra med det investeringsstöd som föreslås i propositionen. Vi skall helst ha pannorna i kommunala värmeverk. Helst skall de vara installerade med de statliga bidragen. Vi skall också ha någorlunda rimliga transportavstånd. Avståndet mellan flistugg och panna bör inte vara alltför många mil. Det här är också en fråga om sysselsättning och arbetstillfällen, när vi befinner oss i en situation som är den mest prekära vi har haft på decennier. Därför är det inte vad som faktiskt står i klimatpropositionen, utan vad regeringen tänker göra ytterligare under det här året som är grundval för frågan.
Herr talman! Vi har faktiskt gjort ganska mycket. Jag noterar frågan både från Rolf L Nilson och från Jan Jennehag om ökade statliga bidrag. Men jag vill gärna understryka att vi nu håller på att använda de bidrag som har beslutats och som utgår under de närmaste åren. En stor del av detta är en följd av Vi avsatte 625 miljoner kronor för den långsiktiga användningen av bioenergi, framför allt för framställningen av el. Vi har tagit undan det mesta av pengarna till detta men har också kvar en post som går att använda för andra ändamål. Vi sätter undan 200 miljoner kronor om året under en femårsperiod, alltså en miljard kronor, för investeringsstödet till kraftvärme. Vi har en lång lista med anläggningar som skall byggas, och en stor del av den här miljarden är redan intecknad, liksom en stor del av de andra pengarna. Det här innebär att efter hand som projekten blir klara och utvecklingen går vidare utnyttjas de medel som är anvisade eller utlovade framöver. Det var därför jag också tog upp frågan om klimatpropositionen. Trots att man nu arbetar och når allt bättre resultat föreslår regeringen ökade satsningar.
Herr talman! Vi har nu ett läge med arbetslöshet och vi kan konstatera att oavsett om vi eldar med obehandlad flis eller med förädlade bränslen så skapas fler arbetstillfällen. Antalet varierar naturligtvis beroende på hur mycket biobränsle som eldas. Men det är klart att det här finns hundratals, för att inte säga tusentals arbetstillfällen att hämta om vi intensifierar det här sättet att förändra energiproduktionen. De åtgärder som jordbruksministern har redovisat för att stimulera en ytterligare ökning av biobränsleanvändning tycker jag är bra i och för sig, men det finns nu särskilda skäl att gå in med ytterligare satsningar.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att den här frågan diskuteras i kammaren. Det är viktigt att vi arbetar för en succesiv ökning av bioenergianvändningen. Jag har själv vid tidigare tillfällen satt upp mycket höga mål för bioenergianvändningen år 2010, det datum som vi har lagt fast för avveckling av kärnkraften. Där har jag utan att räkna så väldigt mycket använt mig av begreppet en fördubbling i förhållande till vad vi gjorde av med i början av 90 talet. Det borde vara rimligt. Men för tillfället har vi alltså medel att ta i anspråk som innebär att det inte är medelsbrist som håller igen biobränsleanvändningen. När det har gått längre tid kanske det behöver fattas nya beslut. Men för närvarande uppfattar jag att vi faktiskt har den arsenal av stödåtgärder som är nödvändig för att få en ökning.

Herr talman! Margareta Winberg har frågat mig när regeringen avser att lägga fram förslag om miljöavgifter på kadmium. Kadmium är en tungmetall som förekommer i miljön och som i större mängder kan förorsaka olika skador på människor. Det internationella arbetet på detta område inriktas på att minska kadmiumbelastningen på miljön och kadmiumintaget hos människor. Det råder enighet om att användningen av kadmium bör upphöra på sikt. Kadmium i åkermarken tas upp av grödorna och påverkar via födan människors hälsa. Tillförslen av kadmium till miljön sker dels via nedfall från luften, dels via användning av handelsgödsel. Ett regeringsuppdrag att utreda behov, möjligheter och konsekvenser av miljöavgifter på kadmium har redovisats och remissbehandlats. Regeringen beslutade hösten 1992 att införa ett gränsvärde för kadmium i handelsgödsel från och med den 1 Gränsvärdet, som ligger på 100 gram kadmium per ton fosfor, kommer framför allt att eliminera riskerna för att Sverige blir ett dumpingland för gödselmedel med höga kadmiumhalter. Det finns en risk att detta annars skulle bli fallet då allt fler EFTA och EG-länder inför sådana gränsvärden. Sverige kommer även fortsättningvis att agera i internationella fora för att få till stånd ytterligare sänkta kadmiumhalter. miljöavgifter, bereds för närvarande i regeringskansliet.
Herr talman! Jag konstaterar att jordbruksministern i svaret, som jag för övrigt vill tacka för, berättar om och beskriver bakgrunden till det som vi nu diskuterar. Jag vill då ge min version, som handlar om hur vi socialdemokrater har sett på frågan. Vid samtliga tillfällen som vi har haft sedan det första förslaget kom om avskaffande av prisregleringsavgifter på handelsgödsel och växtskyddsmedel har vi motsatt oss det. I höstas kom propositionen. Vi motsatte oss förslaget då. Vi tog upp det i motionen som följde på budgetpropositionen. Med anledning av jordbruksproposition 2 det här året, om man får kalla den så, har vi tagit upp samma sak. Skälet är att användningen av i det här fallet kadmium måste minska. Jag fick ett utdrag ur den rapport som Naturvårdsverket har gjort, Miljöstörningar och hälsa, som kommer ut i dag. Där skriver man bl.a.: Jämfört med andra länder är den mängd kadmium som vi utsätts för låg, men säkerhetsmarginalerna till skador är ändå liten hos en del av befolkningen. Därför måste mängden kadmium i handelsgödsel minska, liksom nedfallet från luften. För att mängderna i marken inte skall öka får tillförseln inte överstiga ca 0,05 mg per kvadratmeter och år. Det är det här som vi har avsett med vårt envisa upprepande av att bibehålla prisregleringsavgiften alternativt införa en miljöavgift eller en kadmiumavgift. Det är bakgrunden. Vi menar att det hela tiden sedan hösten 1992 har varit fel signal att ta bort avgifterna. Nu är de borta och vi väntar med spänning på den många gånger aviserade kadmiumavgiften. Med ett litet leende på läpparna sade jordbruksministern att den bereds i regeringen. Jag vill då fråga: När är beredningen klar?
Herr talman! Jag vill bara först konstatera att Margareta Winberg och jag nog är alldeles överens om syftet med den här diskussionen, nämligen att begränsa föroreningen med kadmium och att vi bör vidta så många åtgärder som är möjliga för att komma till rätta med det här problemet. På frågan om när beredningen är klar kan jag inte svara med att ange något absolut datum. Men min förhoppning är att beredningen sker mycket snabbt. Vi har diskuterat detta under en lång tid. Jag tycker personligen att det är bra att ha avgifter på skadliga ämnen. Det var för övrigt någonting som det inte alltid var lätt att övertyga Socialdemokraterna om på den tiden de satt i regeringen. Sedan vill jag ta upp frågan om prisregleringsavgifter. Jag finner det något anmärkningsvärt att Margareta Winberg som ordförande i jordbruksutskottet så ivrigt blandar samman prisregleringsavgifter med miljöavgifter. Inte minst Margareta Winberg och socialdemokraterna i utskottet var med och drev frågan om 90 års beslut, då prisregleringslagen avskaffades. Prisregleringsavgiften var något som var kopplat just till denna företeelse. När vi går in med ny politik alternativt kommer med i EG saknas motivet för att ha en prisregleringsavgift på produktionsmedel för att begränsa produktionen. Kvar står alltså miljöavgifterna. Vi har inte velat ändra på miljöavgifterna, även om det från Jordbruksverket har framförts synpunkter om att man inte behöver ha någon miljöavgift på fosfor, för fosforgödsel saknar negativ miljöpåverkan. Däremot är det just i fosforgödsel som kadmium finns. Då vore det enligt min uppfattning, och det är därför frågan bereds i regeringskansliet, viktigt att lägga över en avgift på fosforgödseln.
Herr talman! Man får säga att det var tur för regeringen och jordbruksministern att EES-avtalet aldrig trädde i kraft. Om det hade trätt i kraft hade det varit omöjligt att införa en kadmiumavgift. Så är det. Därför menar jag att det är väsentligt att skynda på, om denna avgift är allvarligt menad. I och för sig ser det ju litet dystert ut för EES-avtalet just nu. Men det kan ju hända att de länder som tycks ha litet svårt för det fattar beslut. Då måste vi vara klara innan EES-avtalet skall träda i kraft i Sverige. Vi hade en jordbrukspolitisk debatt här för några veckor sedan som ministern deltog i. Då sade den moderate företrädaren bl.a.: Inga nya och fördyrade krav på djurhållning och miljö skall belastas med mindre än att konkurrentländerna gör detsamma. Vi har redan i dag högre krav. Jag blir litet fundersam, eftersom Centerns representant i samma debatt sade att vi väntar på en kadmiumavgift. Jag undrar vem som företräder majoriteten i riksdagen.
Herr talman! Jag tror säkert att Margareta Winberg känner till att det både tidigare och nu finns olikheter mellan de partier som finns i regeringsställning. Det är ingen hemlighet. Men regeringen för en politik, och så småningom kommer vi att redovisa den här. Jag vill ta upp frågan om införande av en kadmiumavgift kopplad till EES-avtalet. Det är alldeles riktigt att EES-avtalet och ett EG medlemskap skulle begränsa möjligheterna att införa nya avgifter. Jag är inte övertygad om att en kadmiumavgift i detta sammanhang bör betraktas som en ny avgift, eftersom vi har en avgift på just detta gödselmedel, på fosfor, som man kan göra om till att i stället ligga på kadmiuminnehållet. Då är det så att säga ett nytt kriterium för en gammal avgift. Vi får se vad som händer.
Herr talman! Jag blir litet full i skratt när jordbruksministern säger att regeringen för en politik och att vi får se hur det går sedan. Det är klart att det är en viktig markering. Det har ju inte gått så bra för regeringens politik på detta område. Det har ju varit ett antal bakslag. Eftersom två personer i ministerns eget parti och det största majoritetspartiet har en annan uppfattning, vore det intressant för oss att få veta om detta förslag finns förankrat hos majoriteten i riksdagen. Beträffande kadmiumavgiften hoppas jag att jordbruksministern har rätt. Men det bästa är att införa denna avgift innan EES-avtalet träder i kraft. Jag undrar om det blir på denna sida om halvåret eller om det blir till hösten.
Herr talman! Jag förstår att det inte är ovanligt i någon regering att det finns olika synpunkter. Det vore snarast onormalt om det inte skulle finnas i en flerpartiregering. Det är därför som frågor bereds, för att man så småningom skall uppnå en enighet. När den enigheten finns, kommer vi naturligtvis att tala om det. Det är min förhoppning att det inte skall dröja länge.

Herr talman! Margareta Winberg har frågat mig om vilka ambitioner den svenska regeringen har för att tillmötesgå konsumenternas krav. EES-avtalet omfattar EG:s bestämmelser om märkning. De viktigaste bestämmelserna finns i ett ramdirektiv om märkning av livsmedel. Såväl Sveriges som EG:s regler för märkning av livsmedel bygger på den standard som har utarbetats inom den internationella organisationen Codex Alimentarius Commission. EG:s bestämmelser om märkning har emellertid ett vidare tillämpningsområde än de svenska bestämmelerna. De förra omfattar nämligen inte bara livsmedel som saluhålls direkt till konsument utan också livsmedel som saluhålls till storhushåll. De svenska märkningsbestämmelserna omfattar endast försäljning direkt till konsumenten. En anpassning av de svenska bestämmelserna till EG:s innebär sålunda en skärpning på denna punkt. Enligt både EG:s regler och de svenska bestämmelserna skall alla ingredienser i ett livsmedel deklareras i fallande storleksordning efter vikt. Undantag från denna huvudregel görs i de svenska föreskrifterna i de fall livsmedel tillverkas av s.k. sammansatta ingredienser, dvs. ingredienser som består av flera komponenter. Ett exempel på detta är majonnäs som ingår i potatissallad. I de fall halten av den sammansatta ingrediensen, i detta fall majonäsen, är lägre än 5 % av hela livsmedlet, dvs. potatissalladen, behöver man endast ange namnet på den sammansatta ingrediensen, däremot inte vad den består av. Råvaruingredienser som är kända för att kunna ge problem för överkänsliga personer skall dock alltid deklareras oberoende av halten. Enligt EG:s märkningsdirektiv behöver sammansatta ingredienser inte specificeras om halten i livsmedlet är lägre än 25 %. I dessa fall behöver endast beteckningen på den sammansatta ingrediensen deklareras. Något krav på att alltid deklarera allergena råvaruingredienser finns inte. EG:s bestämmelser om märkning är totalharmoniserade, vilket innebär att Sverige vid en anpassning varken kan ställa strängare eller mildare märkningskrav. Det finns naturligtvis inte något hinder för handeln att frivilligt märka med de uppgifter som konsumenterna kräver utöver vad som följer av EG:s bestämmelser. Detta innebär att konsumenternas roll är utomordentligt viktig i sammanhanget, strängt taget viktigare än lagstiftarens.
Herr talman! Tack för svaret. Jag konstaterar att vi också här har en bakgrundsbeskrivning som står att läsa i regeringens proposition 1991/92:170. Jag tyckte därför inte att den var så intressant. Däremot slås jag av det som står på s. 2 i svaret, nämligen: ''EG:s bestämmelser om märkning är totalharmoniserade, vilket innebär att Sverige vid en anpassning varken kan ställa strängare eller mildare märkningskrav.'' Detta tycker jag är en något defensiv och passiv hållning. Vi är nu i början av ett förhandlingsskede. Jag vet vad EES-utskottet har sagt. Jag vet att man där har fått respit till 1995 för våra svenska krav. Men jag trodde att vi till dess skulle ha ett förhandlingsresultat som åtminstone skulle bygga på en viss ambition även på detta område. Det kan förefalla vara en liten detalj. Men vi har läst om ett antal olycksfall som har inträffat, just på grund av att man i dessa länder inte har deklarerat ingredienser på samma sätt som i Sverige. Jag tycker att det är så defensivt att bara säga att vi måste anpassa oss men att det inte finns något hinder för handeln att frivilligt märka. Kunde regeringen inte vara litet mer offensiv och åtminstone försöka?
Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att skilja mellan två delar i dessa bestämmelser. Det ena är det som bara gäller en innehållsförteckning. Det var detta som jag i huvudsak uppehöll mig vid i svaret, i synnerhet när det gäller frågan om när det finns sammansatta ingredienser, där kraven inom EG är betydligt mindre. När det gäller frågor som kan ha betydelse för hälsan och för miljön, har vi möjlighet att hävda högre krav. Det är en möjlighet som kan utnyttjas när det gäller allergena råvaruingredienser. Vi har från regeringens sida en ambition inom ett brett fält -- miljö, djurskydd, veterinära frågor, osv. -- att så långt det är möjligt behålla de regler som vi har. Men jag har redovisat principen för de harmoniserade bestämmelserna när det gäller just märkningsdirektiven.
Herr talman! Det sägs ofta när det gäller hälsa, miljö och säkerhet att det är minimiregler och att vi sedan har möjlighet att fylla på dem. Men det strider mot det som står i svaret, att vi inte har någon möjlighet att ställa strängare eller mildare märkningskrav. Det förhållandet att man är allergisk mot någonting i en sammansatt produkt har självfallet med hälsan att göra. Det finns ett i pressen för en tid sedan beskrivet fall där en flicka i Frankrike dog av att äta glass utan innehållsmärkning. Man kunde då inte härleda orsaken till dödsfallet och inte heller ställa tillverkaren eller försäljaren till ansvar, eftersom reglerna inte är sådana. Det brukar alltid sägas att vi har möjlighet att hävda högre krav, men det är väl ändå så, jordbruksministern, att det inte är vi själva, EG kommissionen eller EG-parlamentet utan EG domstolen som till slut avgör huruvida de högre krav som vi vill ställa är förenliga med en fri konkurrens.
Herr talman! Vi kan naturligtvis länge diskutera hur man definierar t.ex. ett krav som har betydelse för hälsan. Det är rätt, som Margareta Winberg, säger att det i det fallet är domstolen som i slutänden kan avgöra frågan. Därför tror jag att det är ännu viktigare att vi aktiverar oss på detta område. Vi kommer tillsammans med de övriga nordiska länderna att driva frågan om en fullständig deklaration av allergena ämnen på det möte med Eftersom EG:s regler liksom våra bygger på Codex Alimentarius, kan en ändring ha betydelse också för EG:s bestämmelser. Dessutom märker jag redan i dagsläget i kontakterna med representanter för regeringar i olika EG-länder att man där har vissa ambitioner. Jag tror alltså att det gör nytta att driva på utvecklingen inte bara hemma utan också internationellt.
Herr talman! Därmed fick jag ändå svar på min första fråga. Regeringen är inte så passiv som det verkade av svaret. Då vill jag bara önska regeringen lycka till i det arbetet.
Förhandlingarna om ett svenskt EG-medlemskap påbörjades den 1 februari i år. Jordbruket är det politikområde som skall inleda förhandlingsrundan.
Herr talman! Margareta Winberg har frågat mig om det är politiskt möjligt att bibehålla nivån på stödet till jordbruket i norra Sverige efter ett medlemskap i EG. Regeringens utgångspunkt är att det i förhandlingarna måste skapas förutsättningar för att bevara och utveckla jordbruket i norra Sverige. Ett villkor för detta är att fortsatt stöd kan lämnas till Norrlandsjordbruket.
Sveriges jordbrukspolitik skiljer sig på många sätt från EG:s. Det gäller inte minst Norrlandsstödet. Ser ministern det som politiskt möjligt att bibehålla nivån på stödet till jordbruket i norra Sverige?
Jag ser det som nödvändigt och även möjligt att upprätthålla stödnivån efter ett EG-inträde. Svaret på frågan är alltså ja.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Sysselsättningen i de areella näringarna är betydligt högre i vissa av Norrlands kommuner och län än i riket i dess helhet. I nedre Norrland är 5,6 % av befolkningen sysselsatta i de areella näringarna mot i riket 3,9 %. I mitt hemlän Jämtland är andelen 8,6 % och i vissa kommuner i inlandet över 10 %. Denna fråga är mycket central för människor där uppe. Jag tror också att den kommer att bli ganska avgörande för hur omröstningen så småningom kommer att utfalla. Den ambition som jordbruksministern deklarerar är glädjande. I dag är Norrlandsstödet ca 4 800 kr per ko mot i EG ca 1 100 kr per ko. Det är alltså en ganska stor skillnad mellan dessa stödnivåer. När vi har diskuterat detta med företrädare både för vår delegation i Bryssel och för kommissionen har de inte varit lika hoppfulla som jag tycker att jordbruksministern var i sitt korta men kärnfulla svar. De ser detta som ett mycket stort problem, kanske en av de allra största frågorna att lösa vid förhandlingarna. Det skulle vara intressant, eftersom vi inte alls vet hur regeringen tänker, att få en vink om hur man tänker agera för att behålla stödet på nuvarande nivå.
Herr talman! Jag håller med Margareta Winberg om att detta säkert är ett stort problem och även en mycket stor fråga för regeringen i förhandlingarna. Den har också en avgörande betydelse för folkomröstningsresultatet så småningom. Om vi inte lyckas att i förhandlingarna klara ett stöd till norra Sverige både vad gäller jordbruket och andra delar av näringslivet som behöver ett särskilt stöd, har vi inte visat att vi klarar att ta in hela vårt land i EG. Därför ser jag -- och jag tror att jag har med mig hela regeringen på det -- detta som en av de absolut viktigaste frågorna att lösa i förhandlingarna. Låt mig, även med risk att ytterligare förvärra Margareta Winbergs bild av läget, nämna att det genomsnittliga stödet för Norrlandskon om 4 800 kr framstår som ännu mera anmärkningsvärt mot bakgrund av extremvärdena. Nere i söder får några jordbrukare inte mer än EG:s ca 1 000 kr per ko, medan några norröver får väldigt mycket mer. När vi argumenterar för detta tycker jag att det är viktigt att poängtera två saker. Den ena är att det är väsentligt att denna landsända får leva kvar med en befolkning som kan livnära sig där, att det i det framtida Europa ges en möjlighet att vara en mycket speciell region med speciellt klimat, och då är jordbruket viktigt. Den andra är att det också är angeläget att peka på de särskilda möjligheter som finns. Inte någonstans i världen än i de nordiska länderna bedrivs jordbruks och livsmedelsproduktion på våra breddgrader.
Herr talman! Det var två argument. Jag kan bidra med några till. Jag har tagit del av en del utredningar om dessa frågor. Vad gäller befolkningstätheten kan nämnas att det i EG bor i genomsnitt 147 invånare per kvadratkilometer. I invånare per kvadratkilometer. Detta kriterium uppfyller stora delar av Norrland. I mitt hemlän klarar alla kommuner utom Östersund detta. I Västernorrland klaras det av Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik, och detsamma gäller fyra kommuner i Gävleborgs län. Stallperiodens längd är i stora delar av nedre Norrland 285 dagar. Det betyder en betesperiod om knappt tre månader. Vi har förstås också att ta hänsyn till transportavstånden, som i hela norra stödområdet är 9 kilometer per mjölkproducent. Avkastningen uppgår till 60--90 % av riksgenomsnittet.
Herr talman! Jag avser att i morgon inför EG delegationen redogöra litet mera fullständigt för argumenten för Norrlandsstödet. Jag är också beredd att vid senare tillfälle göra samma sak inför jordbruksutskottet. Jag tror inte att vi behöver ha särskilt delade meningar om dessa argument. Jag vill ytterligare en gång understryka något som jag tror är viktigt, nämligen att vi i förhandlingarna inte bara bör tala om problemen. Vi skall naturligtvis också göra det, men dessutom peka på de möjligheter som finns. Om det bara är fullt med problem, är det kanske svårt att motivera att vi skall bibehålla nuvarande befolkning inom detta område.
Herr talman! Skall man tala om möjligheter måste det gälla de alldeles specifika möjligheter som finns där men t.ex. inte i Spanien. Jag talade med någon man -- det är ju mest män i Bryssel -- som sade att vi inte kan säga att det är så kallt där uppe att vi måste få mycket pengar, för då kommer spanjorerna att säga: Ja, men vi har det så varmt och det växer så dåligt hos oss att vi måste ha pengar för det. Han pekade också på att Spanien inom vissa varma områden har en mycket gles befolkning. Det är noga med att hitta de specifika möjligheter men också specifika problem som faktiskt finns i hela norra Skandinavien. En av anledningarna till att jag ställde min fråga var att vi socialdemokrater blev något oroliga när vi i årets proposition nr 2 om jordbrukspolitiken såg att regeringen inte valde att följa Jordbruksverkets förslag till uppräkning av Norrlandsstödet. Vi tydde det som en liten vink om att det är en neddragning på gång. Men jag hoppas att jag i detta fall kan lita på jordbruksministerns ord.
Herr talman! Lika väl som det går att lita på Norrlandsstödets uppräkning, går det bra att lita såväl på mig och på Jordbruksdepartementet som på regeringen. Vi följde den gyllene medelvägen vid den uppräkningen. Det fanns två alternativ. Ett alternativ låg något högre än regeringens förslag och ett alternativ låg väsentligt lägre. Vi kan diskutera länge om det var rätt, men vi gick medelvägen. Jag vill bara understryka att det inte finns några kriterier om stöd i EG som stämmer för norra Sverige, utan vi måste, tillsammans med de andra nordiska länderna, verka för att konstruera nytt kriterium för stöd av jordbruket i norra Sverige. Samtidigt kan jag upplysa om att de flesta länder som har blivit medlemmar i EG har haft med sig, när de ansökte om medlemskap, någon ny form av stöd eller annat. Det kan vi nog också i det här sammanhanget räkna med.
Herr talman! Avslutningsvis vill jag korrigera jordbruksministern på en punkt. Det finns ingen gyllene medelväg när det gäller uppräkningen. Antingen följer man utredningen, eller så ligger man still. Regeringen valde att ligga still.
Herr talman! Man kan följa två olika metoder för uppräkning. Vi har haft den sortens debatt redan en gång, Margareta Winberg. I det här sammanhanget valde regeringen ett mellanläge. Om vi i regeringen hade varit strikta vid vårt val, kunde vi ha tvingats att sänka stödet till norra Sverige. Det ville vi inte.

Herr talman! Inge Carlsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta mot orimligt kraftiga prishöjningar på jakträttsupplåtelser. Jaktintresset i Sverige är glädjande stort och det finns ca 320 000 jägare. Många jägare bor numera i tätorter utan tillgång till egna jaktmarker. Efterfrågan på jaktmark är därför stor i vissa delar av landet. Detta påverkar priset på jakträttsupplåtelserna. När riksdagen år 1986 antog den nya jaktlagen diskuterades även olika åtgärder för att ge ett större antal jägare möjlighet att jaga till rimliga priser. Bl.a. diskuterades förmedlingsverksamhet av jakttillfällen. Sådan verksamhet har också kommit till stånd i många områden. Däremot avvisade riksdagen att någon form av offentlig priskontroll vid jakträttsupplåtelser skulle införas. Carlsson påtalar beror främst på två orsaker. Dels löper arrendeavtalen ofta på fem år till en oförändrad avgift. Därefter sker en höjning av arrendeavgiften som främst baserar sig på ökningen av det allmänna kostnadsläget. Dels stiger priserna till följd av ökad efterfrågan på jakt. Det är självfallet angeläget att jakträttsupplåtelser kan ske till rimliga priser. Jag anser emellertid inte att de ökningar av priserna som har skett är orimliga mot den bakgrund jag redovisat. Jag utgår från att de aktuella arrendepriserna är anpassade till den rådande marknaden. Ett system med offentlig priskontroll eller annan myndighetsprövning av jaktarrendepriserna är jag inte beredd att förorda. Detta skulle bara medföra en dyrbar byråkrati utan någon reell möjlighet att påverka priserna. Avslutningsvis vill jag nämna att de omfattande statliga markerna på renbetesfjällen och ovanför odlingsgränsen kommer att öppnas för småviltjakt för i princip alla. Upplåtelseavgiften kommer att bli mycket rimlig, i synnerhet för dem som är bosatta inom kommunerna i området.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
Riksdagen har på förslag av den förutvarande socialdemokratiska regeringen fattat åtskilliga beslut under 1980-talet, vilka syftar till att i praktisk handling uppfylla dessa målsättningar. Allt tyder nu på att varken jordbruksministern, regeringen eller den borgerliga riksdagsmajoriteten är beredda att fullfölja ambitionerna i tidigare fattade riksdagsbeslut.
Allt tyder nu på att varken regeringen eller den borgerliga riksdagsmajoriteten är beredd att fullfölja ambitionerna att möjliggöra rimliga jakträttsupplåtelser. I höstas ställde man sig helt kallsinnig till bl.a. den oroande utvecklingen av stigande avgifter på jakträttsupplåtelser. Att staten nu går i täten med helt orimliga arrendepriser fick den borgerliga majoritetens välsignelse.
I höstas ställde man sig helt kallsinnig till bl.a. den oroande utvecklingen av stigande avgifter på jakträttsupplåtelse. Att staten nu går i täten med helt orimliga arrendepriser fick den borgerliga majoritetens välsignelse. Om staten, Domänverket, skogsbolagen och kyrkan fullföljer sina planer på fortsatt kraftiga prishöjningar på jakträttsupplåtelser leder detta till att jakten tappar sin förankring hos den lokala befolkningen på landsbygden. Det blir plånbokens tjocklek som avgör vem som kommer att kunna jaga.
Om staten , skogsbolagen och kyrkan fullföljer sina planer på fortsatt kraftiga prishöjningar på jakträttsupplåtelser så leder detta till att jakten tappar sin förankring hos den lokala befolkningen på landsbygden.
Överensstämmer den här utvecklingen med jordbruksministerns uppfattning?
Herr talman! Det folkliga inslaget i jakten, som Inge Carlsson här tar upp är viktigt. Det är en tradition som Sverige har, till skillnad från vissa andra länder i vår världsdel. Den traditionen tycker jag att vi skall slå vakt om, så på den punkten har vi inga delade meningar, Inge Carlsson och jag. Hur man skall kontrollera priserna har tidigare diskuterats, som jag hänvisade till. Man har emellertid kommit till samma ståndpunkt som jag fortfarande har. Jag citerar gärna ur regeringens proposition 1986/87 om den nya jaktlagen. Statsrådet vid det tillfället säger: Jag håller med om att det kan finnas tendenser till en utveckling som leder till att företrädesvis ekonomiskt starka personer får möjlighet att jaga. Denna utveckling bör emellertid, enligt min mening, brytas med andra medel än en regelrätt priskontroll. I den frågan finner jag det tillräckligt att, som beredningen har gjort, hänvisa till de praktiska hinder som föreligger mot en effektiv kontroll. Jag tror att det är bra att vidhålla den uppfattningen. Det är viktigt att låta marknaden så långt möjligt styra. Jag tror också att den befintliga debatten och det folkliga engagemanget kan hjälpa till i det här sammanhanget.
Herr talman! Jordbruksministern säger i sitt svar att det är speciellt två orsaker som har bidragit till att prishöjningarna blivit så stora och fortsätter att öka. En orsak är att arrendeavtalen ofta löper på fem år. Därefter sker en höjning av arrendeavgiften som baserar sig på ökningen av det allmänna kostnadsläget. Jordbruksministern anser därför mot bakgrund av detta att de här ökade priserna inte är orimliga. sägs det i en rubrik: ''Vi vägrar att betala''. Tidningen fortsätter: ''Jägarna rasar mot Domäns prishöjningar. Nu råder rena revolutionsstämningen bland jägarna. För ett par år sedan fick Domän hård kritik för att man chockhöjde priset på jaktarrendena. I vår har Domän inlett en ny offensiv -- jaktlag i Småland har fått besked om att avgiften ska höjas med 95 procent!'' Har prisutvecklingen varit så hög som 95 % under de senaste fem åren?
Herr talman! Jag talade inte om ett speciellt exempel, utan jag talade om den allmänna utvecklingen. Den är nog inte så oroande. Om det blir revolution bland jägarna, tror jag att det är en tillräcklig åtgärd för att på det här området åstadkomma en förändring. År 1986 fanns det en Vänsterpartimotion om priskontroll. Den motionen avvisades då av den socialdemokratiska majoriteten. Det kan vi hålla i minnet.
Herr talman! Låt mig fortsätta citera den här artikeln: ''För två år sedan protesterade vi när Domän chockhöjde priserna för de lag som då skulle förnya sina kontrakt, säger Bengt Andersson. Men Domän bara struntar i kritiken. Nu genomför de nya, kraftiga höjningar över hela länet och är klart prisledande bland markägarna. Vi har föreslagit att jägarna ska gå samman och vägra betala sådana här oförskämda priser.'' Jag vill påminna jordbruksministern om att sett mot denna bakgrund tycker jag och mina socialdemokratiska vänner och jägarna att det finns mycket starka skäl för en vändning på den här prisutvecklingen. Jag vill också påminna om att regeringen nu bör aktualisera uppdraget som Svenska Jägareförbundet fick i den här frågan i och med regeringsbeslutet den 4 februari 1988. Det förpliktar att jordbruksministern begär in förslag. Det har alltså gått sex år sedan riksdagen gav Svenska Jägareförbundet ett uppdrag att återkomma för att få litet ordning på det här området.
Herr talman! Uppdraget är ganska gammalt, som Inge Carlsson antyder. Regeringen hade inte heller något besked på området. Det hindrar inte att man kan fundera över detta. Men de starka reaktionerna mot prishöjningarna, tycker jag, talar sitt eget språk. Jag tror faktiskt att jägarna är en tillräckligt stark grupp, om de uppträder något så när enade, för att sätta stopp för en onormal prisutveckling.
Herr talman! Jag håller med jordbruksministern om att det har gått lång tid, sex år. Därför tycker jag att det är hög tid att vi får in synpunkter från Svenska Jägareförbundet, som sitter inne med kunskap om detta. Vi kan inte få en sådan utveckling i landet att arrendepriserna höjs med 95 %. Det finns inga skäl till det. De skäl som jordbruksministern har angivit i svaret får inte innebära att Domänverket kan gå i spetsen och höja arrendena med 95 %. Kan det vara fråga om någon form av anpassning till EG, så att de rika jägarna kan komma och ta över våra jaktmarker? Kan det vara så, herr jordbruksminister?
Herr talman! Jag talar gärna med Jägareförbundet om denna fråga, men samtidigt skall vi komma ihåg att när ett avtal sluts är det mellan två parter. Det är inte en part som ensidigt dikterar. Det framgår också av bl.a. artikeln i Land och andra referat. Det förs en mycket intensiv debatt om detta inom vissa områden i landet. Jag tror att den debatten är nyttig och kommer att hjälpa mer än en mycket krånglig prisreglering och kontroll.

Herr talman! Åke Selberg har med anledning av jordbruksutskottets behandling av 1993 års budgetproposition frågat mig hur nästa års spannmålsöverskott beräknas finansieras. Han bedömer att spannmålsöverskottet sannolikt blir betydande med anledning av de förändringar som vidtagits av utskottet. Finansieringen kommer att ske inom ramen för anvisade direktbidrag och tillgängliga regleringsmedel i enlighet med förslaget i 1993 års budgetproposition. Jag räknar med att inom kort kunna föreslå regeringen att lägga fram förslag till riksdagen om villkor för och finansiering av 1994
Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret. Frågan är föranledd av behandlingen av budgetpropositionen i jordbruksutskottet. Jordbruksministern går ifrån 1990 års jordbrukspolitiska beslut på en del väsentliga punkter. Vidare plussar den borgerliga utskottsmajoriteten på vid den fortsatta utskottsbehandlingen i ganska stor omfattning. Det beslut som vi med stor enighet fattade 1990 innebar att vi skulle komma ifrån de alltmer betungande överskotten, som varit ett gissel, ett förfång för såväl producenter som konsumenter. Man var väldigt enig i uppgörelsen. Den totala satsningen för att avreglera näringen rörde sig om betydande belopp. En stor del av denna satsning kommer, är jag rädd för, att gå till spillo efter det här beslutet, för man går nu tillbaka till att reglera näringen. Utskottets majoritetsbeslut innebär också med största sannolikhet att spannmålsöverskotten kommer att öka. Jag skulle vilja fråga: Är inte jordbruksministern orolig för att vi kommer tillbaka till den situation som rådde före 1990, med stora överskott som följd? Hur skall de överskotten finansieras, om budgetunderskottet ökar på grund av det här beslutet?
Herr talman! Vi skall komma ihåg att det sedan arbetet med propositionen för nästa budgetår skett en del förändringar. Jag har tidigare i kammaren redovisat min syn på det. Den depreciering av den svenska valutan som har följt av att kronan flyter gör att jämförelsepriser också på livsmedel blir andra. Det kan, utan att jag för den skull går in och diskuterar de prisnivåer som jordbruksutskottet har lagt fast, finnas visst fog för att göra förändringar. Det finns en risk för en ökad spannmålsproduktion. Den beror i första hand inte på de förändringar som jordbruksutskottet gjorde när det gäller prisnivåer -- arealbidraget lät man ju ligga kvar. Jag tror att de risker för förändringar som finns beror på det faktum att Sverige har lämnat in ansökan om EG-medlemskap och nu förhandlar om medlemskap. I ett totalt EG-perspektiv vore sannolikt produktionen av spannmål högre än om Sverige bara skall producera för sin egen konsumtion. Den bedömningen gör troligen ganska många spannmålsodlare. De vill fortsätta för att vara med den dag som den europeiska marknaden finns där. Detta är också anledningen till att vi fastställt ett golv för spannmålspriserna i form av inlösenpris även för nästa år. Man kan inte med hänsyn till den politik som förs på andra områden om europeisk integration hävda att det för spannmål bara skall gälla ett litet område Sverige.
Herr talman! Jag är väl medveten om att det har skett förändringar sedan vi fattade beslutet. Men att skylla allt på EG-anpassningen och att göra denna förändring redan i år är inte riktigt. Det var inte nödvändigt. Vi kunde ha haft ett år till på oss för att diskutera hur vi på bästa sätt skulle kunna göra den här förändringen. Man har i tidningsdebatter kunnat se att de människor som har ställt om och som har tagit till sig vårt beslut från 1990 är oerhört besvikna. Jag vill fråga jordbruksministern, för jag tyckte att det fanns en viss antydan, om förändringarna i utskottet verkligen gjordes med ministerns goda minne. En ny fråga dyker upp: Hur skall kompensationen till animalieproduktionen ske enligt det här beslutet?
Herr talman! Det som sker i riksdagen sker naturligtvis i enlighet med vad riksdagen själv beslutar. Jag brukade på den tid jag själv satt i jordbruksutskottet ändå betrakta jordbruksutskottet som överordnat enskilda ministrar och även regeringen i sådana här sammanhang. Jag gör fortfarande den bedömningen. Man måste finna sig i vad utskott och riksdagen bestämmer. Jag kan upprepa vad jag sade, att jag har förståelse för hur man upplevde den ändrade situationen när ärendet behandlades i utskottet. Det är inte så konstigt. När det gäller animalieproduktionen har vi till följd av kursfallet på kronan inte samma anpassningsbehov som tidigare. I de förslag som regeringen har lagt fram för riksdagen hade vi förutsett att det skulle göras en justering i jordbruksutskottet, kanske inte exakt vilka belopp det skulle bli. 1990 års beslut gäller fortfarande. Jag tror att vi skall fortsätta att driva idén också i ett EG sammanhang.
Herr talman! Det var också vår tanke i budgetbehandlingen att vi skulle fortsätta att tillägga 1990 års beslut även det här året tills vi kunde stämma av mot vad som händer inom EG. EG:s jordbrukspolitiska beslut sträcker sig till den 1 juli 1996. Sedan vet vi ingenting. Risken är uppenbar att vi får ställa om ytterligare en gång om vi kommer in i EG, alltså ställa om en tredje gång. Jag är väldigt orolig för att det blir svårt att motivera det hos svenska folket med tanke på att de reformer som vi har genomfört kostar ungefär 14 miljarder kronor. Dessutom utgör vi en normal spannmålsmarknad. Strävan var ju att åstadkomma en balans i spannmålsproduktionen, men då krävs det att man tar ytterligare 250
Herr talman! Jag vill säga två saker. Det ena är att ingen av oss vill väl ta på sig ansvaret för att vi i Sverige driver en politik som är så olik den politik som förs i vår omvärld att stora delar av vårt jordbruk slås ut före ett EG-medlemskap. Jag vet att det är ambitionen att inte föra en sådan politik som har föranlett vissa förändringar och som också föranleder en del av regeringens förslag. Det andra är att i det läge som rådde 1980 utgick vi ifrån att vi skulle kunna ha en isolerad svensk livsmedelsmarknad i balans. Men om vi blir medlemmar i EG -- och det är regeringens bestämda strävan -- är det inte längre fråga om balans på den svenska marknaden, utan då är det fråga om en större marknad. På denna marknad ligger den svenska spannmålsproduktionen sannolikt på en högre nivå, vilket man bör ha med i bedömningen när man vidtar åtgärder i dagsläget.
Herr talman! Vi har ingen annan uppfattning än att vi skall föra en politik som bidrar till att skapa en så stark jordbruksnäring som möjligt. Där är vi helt överens. Men att det så till den milda grad brådskar med EG anpassningen kan vi däremot inte hålla med om. I och med att man jobbar med en anpassning liksom i förväg, förlorar man en del av förhandlingspositionen. När EG rör sig åt något håll, är det helt klart att man rör sig åt vårt håll och inte mot en ytterligare reglering, enligt signalerna i olika diskussioner. Vi anser därför att det hade varit klokt om vi hade kunnat resonera oss samman under ytterligare ett år. På det sättet hade vi kunnat möta dessa problem på ett bättre sätt.
Herr talman! Vi har fortfarande under 1993 ett lägre spannmålspris och ett lägre arealbidrag än vad man har inom EG. Om det är Åke Selbergs mening att vi skall medverka till att sänka priserna i EG, finns det kvar ett sådant utrymme. Min ambition är inte att försämra situationen för det svenska jordbruket. Jag hoppas att det inte heller är Åke
Herr talman! Mycket kort: Det är också vår ärliga mening att vi vill ha en så stark jordbruksnäring som möjligt. Vi har inga ambitioner att slå ut vårt jordbruk i förtid inför EG-medlemskapet. Vi vill ha en jordbrukspolitik som gör jordbruksnäringen så stark att den på ett så bra sätt som möjligt kan möta den marknad som ligger framför oss.

Herr talman! Kaj Larsson har frågat hur jag tänker att fiskevården skall bedrivas i framtiden och varifrån ekonomiska medel skall komma fiskevården till del. Regeringen uttalade i 1992 års budgetproposition att någon allmän fiskevårdsavgift inte bör införas. Ansvaret och kostnaderna för fiskevården bör i princip bäras av fiskevattenägarna själva och finansieras t.ex. med inkomster av fiskekortsförsäljning och arrendeavgifter. Dock bör vissa medel anvisas även i fortsättningen för att möjliggöra bidrag till förrättningskostnaderna för bildande av fiskevårdsområdesföreningar. Riksdagen lämnade uttalandet från regeringen utan erinran och avslog samtidigt motioner i ärendet. Också nu i vår har riksdagen avslagit motioner i samma fråga.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Det var kort, men långt ifrån kärnfullt. Jordbruksministern sade att ansvaret och kostnaderna för fiskevården i princip bör bäras av fiskevattenägarna själva och finansieras t.ex. med inkomster av fiskekortsförsäljning och arrendeavgifter. Tror verkligen ministern själv på detta? Det finns i dag 1,5 miljoner människor som sportfiskar någon gång under året, och det finns uppemot 100 000 sjöar i Sverige. En bra fiskevård är oerhört viktigt för människor som vill vara ute i naturen, koppla av och sysselsätta sig på sin fritid. Men det är också bra för yrkesfisket i Sverige. Om man inför en fiskevårdsavgift, skall pengarna oavkortat gå till fiskevård. De kan användas till bl.a. odling av fisk, kalkning, fiskeforskning, fiskeprojekt, investeringsstöd och fiskevårdsåtgärder. Det är ganska underligt att i våra grannländer, i Norge, i Danmark och i Finland, har man infört fiskevårdsavgifter, men här i Sverige vill regeringen inte införa någon sådan. Är det någon form av prestige, eller vad är det som ligger bakom? I Norge fick man 1990 in 27,9 miljoner kronor. Ministern sade i sitt svar att vi i Sverige skall klara detta med att sälja fiskekort.
Herr talman! Det som Kaj Larsson påpekar är riktigt och glädjande. Vi har ett land som är rikt på sjöar och vattendrag, där det fortfarande går att fiska. Det finns en tillgång som kan göras ännu bättre. Det finns också en mycket stor grupp människor som är intresserad av att fiska på sin fritid. Detta är också en resurs som bör tas med i bedömningen när det gäller framtida turism och annat. Jag ser alltså detta som väldigt viktigt. Men det är just därför som det inte är självklart att man måste engagera samhället för att ta in avgifter som sedan skall distribueras tillbaka. Regeringens och riksdagsmajoritetens ståndpunkter under de två senaste åren har ju varit att det inte behövs någon fiskevårdsavgift. Det finns möjlighet för människor inom ramen för gällande lagstiftning och bestämmelser att hantera saken utan att staten nödvändigtvis blandar sig i frågan. Vi tror att detta är möjligt. Därför har vi inte lagt fram något sådant förslag.
Herr talman! Det är ganska underligt. Sveriges sportfiskarförbund ställer sig bakom en fiskevårdsavgift. Inte heller Yrkesfiskarnas riksförbund är motståndare till införandet av en fiskevårdsavgift. Såvitt jag förstår är inte heller Per Wramner, generaldirektör för Fiskeriverket, negativ till att det införs en fiskevårdsavgift. Nu senast har jag tagit del av en skrivning från Svenska kommunförbundet daterad den 18 mars, där man säger att Svenska kommunförbundet hemställer att regeringen snarast förelägger riksdagen ett förslag om införandet av en allmän fiskevårdsavgift, i huvudsak enligt det förslag som hösten 1991 Jordbruksdepartementet. Det är en bred samling som står i spetsen för de många människor i Sverige som har ett fiskeintresse. Och jag undrar fortfarande: Varför envisas jordbruksministern med att inte lägga fram ett sådant förslag?
Herr talman! Jag har redan svarat på den frågan, och det är onödigt att jag upprepar mig. Men jag kan nämna att Per Wramner gjorde en utredning på uppdrag av den gamla regeringen, och denna utredning överlämnades senare till mig. Vi har diskuterat detta mycket ingående. Per Wramner hade ett uppdrag att utreda hur man skulle införa en fiskevårdsavgift, vilket han slutförde. Däremot har det inte varit några konflikter mellan Jordbruksdepartementet och Fiskeriverket när det gäller den här frågan. Jag tror att man i de allra flesta fall kan klara sig utan statens inblandning. Jag vill inte utesluta att man om det gäller speciella insatser för i synnerhet stora vattendrag och sjöar -- t.ex. Vänern -- kan gå in och vidta åtgärder. Ett sådant vattendrag sträcker sig över ett så stort område, omfattar så många kommuner och så många län att det kan bli nödvändigt med en fiskevårdsavgift. Men generellt behövs det inte någon sådan avgift.
Herr talman! Nu är det ju så, jordbruksministern, att Sverige har en lång kuststräcka från Haparanda till Norgekusten, där det är många sportfiskare som i dag står med sina spön. Inne i landet bedrivs en fiskevård som bekostas av en fiskevårdsavgift. Naturligtvis kommer denna fiskevård även dessa sportfiskare till del. Därför vore det mer rättvist att alla som är sportfiskare fick betala in en avgift till hjälp för en bra fiskevård i Sverige. Jordbruksministern säger nu här också att man avstyrkte motionen i ärendet. Det har skett nu i år. Men det finns ju en skrivning i jordbruksutskottets betänkande, vilket visserligen inte är justerat, som ledde till att vi skickade tillbaka detta till utredningen. Om det kommer tillbaka i en positiv anda, innebär det då att jordbruksministern kan tänka om? Jag kan inte se att framtiden kan ge ekonomiska utrymmen för fiskevård i budgeten.
Herr talman! För att klargöra frågan om signalen från utskottet har jag förstått att det är på följande sätt: Utskottet förutsätter att utredningen i det sammanhanget även överväger hur en fiskevård anpassad efter fritids och sportfiskets behov skall organiseras i frifiskevattnen. Detta är riktigt, och utskottet förutsätter detta. Det utgår jag också från att vi skall göra. Men det står i nästa mening: Med det anförda avstyrker utskottet motionerna om allmän fiskevårdsavgift. Jag tror att detta går att lösa. Vi har inte glömt frågan. Jag vill också till Kaj Larsson tillägga att jag inte lägger någon prestige i den.

Herr talman! Lars-Erik Lövdén har frågat mig om varför Riksrevisionsverkets granskare inte fått tillgång till uppgifter i polisregister vid fullgörandet av det utredningsuppdrag som regeringen gav Enligt lagen om polisregister får uppdrag eller upplysning ur polisregister i normalfallet endast lämnas till vissa särskilt angivna myndigheter. Regeringen kan dock efter framställning för visst slag av ärenden eller för särskilt fall medge att även annan myndighet än de uppräknade kan få tillgång till uppgifter i polisregister. Någon sådan framställning har inte kommit in från Riksrevisionsverket i den utredning som Lars-Erik Lövdén syftar på. Det kan ifrågasättas om det finns förutsättningar att lämna ett sådant medgivande. Det skulle innebära att staten som avtalspart i civilrättsliga förhållanden använder de sekretessbelagda polisregistren för att kontrollera personer man har slutit avtal med.
Herr talman! Efter en omfattande artikelserie i tidningen Atonbladet om påstådd ekonomisk brottslighet i samband med Invandrarverkets upphandling av olika flyktingförläggningar gav regeringen Riksrevisionsverket i uppdrag att granska Invandrarverkets upphandling. Kostnadseffektiviteten och affärsmässigheten i upphandlingen skulle bedömas. Jag citerar direktiven: Riksrevisionsverket skall vidare göra kontroller av om Invandrarverket slutit avtal med personer som i svensk domstol ådömts straff för ekonomisk brottslighet. Vad jag kan förstå finns det bara ett sätt att gå till väga för att göra en sådan kontroll. Det är att få tillgång till polisens personoch belastningsregister. En sådan tillgång har inte Riksrevisionsverket fått, och Riksrevisionsverket konstaterar i sin rapport att uppdraget att kontrollera kopplingen till ekonomisk brottslighet inte har kunnat genomföras eftersom man inte har fått förutsättningar för att genomföra en sådan granskning. Justitieministern säger i sitt svar att någon framställning om att få tillgång till uppgifter i polisregistret inte har inkommit till departementet. Jag får väl tro på justitieministern. Men är det så, att Riksrevisionsverket under hand har fått besked från Justitiedepartementet om att en sådan framställan inte skulle komma att beviljas? Det är nämligen ganska vanligt att myndigheter agerar på det sättet mot departementen, dvs. att man lämnar en underhandsförfrågan. Om man då får ett avvisande svar lämnar man ingen formell ansökan. Kan det ligga till på det viset, justitieministern?
Herr talman! Lars-Erik Lövdén började med att hänvisa till Aftonbladet. Jag skall säga att jag när jag fick frågan direkt associerade till Aftonbladet med tanke på att jag där läste att jag skulle ha sagt nej till en förfrågan från Riksrevisionsverket. Det är egendomligt att när felaktiga uppgifter sprids är det ingen som efterfrågar en intervju, medan det görs i många andra sammanhang. Därför har jag inte haft någon möjlighet att dementera uppgiften. När det gäller en eventuell underhandsförfrågan från Riksrevisionsverket har någon sådan mig veterligt icke ställts till Justitiedepartementet. Däremot har det varit en informell diskussion mellan Justitiedepartementet och Kulturdepartementet, men mig veterligt icke med Riksrevisionsverket, där jag har pekat på de begränsningar som enligt lag finns när det gäller att få denna typ av uppgifter. Eftersom Lars-Erik Lövdén säger att tillgången till polisregistret är den enda möjligheten att få den information som man behöver, vill jag påpeka att detta inte är korrekt. Kontroll kan ske i andra offentliga handlingar, t.ex. hos domstolar. Man kan också, vilket Riksrevisionsverket faktiskt har gjort, genomföra förfrågningar hos kreditupplysningsföretag för att få de andra uppgifter som också var efterfrågade.
Herr talman! För att klara uppdraget att granska om affärer har förekommit med personer som har dömts för ekonomisk brottslighet finns det två sätt att gå till väga. Naturligtvis finns möjligheten att gå runt till tingsrätterna och försöka att ta reda på detta, men det är ju från praktisk synpunkt fullkomligt ohanterligt. Då är det Polisens personoch belastningsregister som man har att tillgå. Jag fick ändå ett litet medgivande här från justitieministern att man i departementet hade ställt sig negativ till att öppna polisregistren för Riksrevisionsverkets granskare. Jag tolkade justitieministerns svar på det sättet när det gäller de diskussioner som har varit mellan Jag har inte med min fråga menat att Justitiedepartementet medvetet har velat förhindra en granskning av ekonomisk brottslighet. Men jag tycker att det är något slarvigt av regeringen att ge ett så här specifikt uppdrag till Riksrevisionsverket utan att ge Riksrevisionsverket möjlighet att fullfölja uppdraget.
Herr talman! Det är inte ovanligt att man i samband med civilrättsliga avtal försöker att få fram information om avtalspartens vandel. Det är inte ohanterligt att göra sådana undersökningar vid domstolar, eftersom man där oftast har lätt att direkt hitta rätt forum, beroende på var verksamheten som sådan bedrivs. Som sagt har inte någon förfrågan inkommit från Riksrevisionsverket. Det har förekommit en underhandsdiskussion med Kulturdepartementet. Jag vill peka på att jag, vilket jag sade, uttryckte tveksamhet. Det hänger samman med att det ligger något egendomligt i att ge ett organ ett tillstånd som den kontrollerade myndigheten inte har, nämligen Invandrarverket. Invandrarverket får för sin myndighetutsövning inhämta information, men det gäller asylärenden och liknande. Förhyrning av lokaler är inte myndighetsutövning.
Herr talman! Jag får än en gång konstatera att utredningsuppdraget till Riksrevisionsverket från början var ganska illa genomtänkt. Riksrevisionsverket har ju inte ansett sig kunna fullgöra uppdraget på denna punkt, eftersom man inte har fått förutsättningar för detta. Riksrevisionsverket har nog under hand fått klart för sig att om man hade lämnat en formell framställan skulle regeringen ha avvisat den. Jag har inte hämtat några uppgifter från Aftonbladet. Det var egentligen inte det som föranledde mig att ställa frågan. Jag har hämtat mina uppgifter från en programutskrift från Dagens eko, där man uppger att Justitiedepartementets chef för polisenheten sagt att man på departementet varit negativ till att öppna polisregistren för Riksrevisionsverkets granskare. Vi behöver kanske inte tvista om det här längre, men jag konstaterar att regeringen förmodligen har utformat sina direktiv utan att tänka efter tillräckligt mycket.
Herr talman! Jag vill än en gång poängtera att det finns andra möjligheter att få den information som behövs. Eftersom jag själv har en lång kommunalpolitisk erfarenhet bakom mig vet jag att man mycket ofta i den kommunala verksamheten ser till att inhämta information om personer med vilka kommunen avser ingå avtal med hjälp av öppen information -- bl.a. domstolarnas domar. Domstolarna är också så organiserade att det är möjligt att få fram den informationen även om datoriseringen har skett sent.
Herr talman! Riksrevisionsverket har inte gjort samma bedömning som justitieministern. Det går att få fram uppgifter ur andra offentliga register, t.ex. Upplysningscentralens register eller kronofogdemyndighetens register X. Riksrevisionsverket har ansett att man har behövt få tillgång till person och belastningsregistret för att kunna fullgöra regeringens uppdrag. Det har man alltså inte fått.
Herr talman! Det har heller inte inkommit en formell förfrågan eller någon förfrågan över huvud taget som jag känner till från Riksrevisionsverket. Om man ansåg att detta var nödvändigt hade i varje fall jag i den situationen begärt ett beslut.
I ett frågesvar den 23 mars i år rörande passlagarna framförde justitieministern sin åsikt att det är viktigt att vi får bättre möjligheter att utreda och även lagföra brott som begåtts utomlands. I det syftet har enligt justitieministern svenska sambandsmän i Bangkok utbildats för att kunna medverka i utredningar när det gäller sexualbrott mot barn.
Herr talman! Inger Hestvik har frågat mig hur den utbildning är upplagd som de svenska sambandsmännen i Thailand har genomgått för att kunna medverka i utredningar när det gäller sexualbrott mot barn. I sin fråga hänvisar Inger Hestvik till en replik som jag lämnade här i riksdagen den 23 mars i år i samband med en annan fråga. Jag sade då bl.a. att de sambandsmän som är stationerade i Bangkok hade utbildats för att kunna medverka i utredningar när det gäller sexuella brott mot barn. Jag kan emellertid konstatera att mitt påstående gick händelserna i förväg i den delen. Jag hade nämligen tidigare blivit informerad om att Rikspolisstyrelsen hade genomfört en utbildning för de svenska sambandsmännen i Bangkok. Utbildningen har dock inte genomförts ännu, men såvitt jag erfarit håller Rikspolisstyrelsen på med en planering och uppläggning av en lämplig utbildning för sina utlandsstationerade polismän.
Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. Jag tycker att de sista tre raderna är hoppingivande, och jag hoppas att alla missförstånd är utredda i och med det här. Jag tycker som många andra att utbildningen av sambandsmännen i Bangkok är väldigt viktig. Orsaken till min fråga i dag var att glädjen över justitieministerns förra positiva frågesvar grusades något. Från tillförlitligt håll fick jag höra att det, som justitieministern har sagt här i dag, inte pågår någon utbildning. Jag tänkte att man möjligen hade sammanblandat utbildningen med Rädda barnens program på en vecka som hade erbjudits de två Interpol-männen i Bangkok. Det visade sig sedan att detta veckoprogram med erfarenhetsutbyte inskränkte sig till ett lunchmöte. Jag har full förståelse för att sambandsmännen inte har tid, eftersom det är narkotikabekämpning som är deras huvudsakliga arbetsuppgift. Men det är illa om en utbildning ersätts med ett samtal. Min fråga i dag blir om det är meningen att man skall utbilda de två sambandsmän som finns i Bangkok i dag eller om man skall ordna så att en tredje polis som kan ta hand om just dessa sedlighetsbrott mot barn kommer till Bangkok.
Herr talman! Det är en fråga som jag inte kan svara på i dag. Regeringen gav i december ett uppdrag åt Rikspolisstyrelsen. Uppdraget gick ut på att vi skulle öka samarbetet med utländsk polis för att bekämpa den brottslighet som består i sexuella övergrepp mot barn. Vi har begärt att i form av en delrapport få en redovisning före april månads utgång av hur detta samarbete har kommit i gång. Jag har fått besked om att denna redovisning också kommer att innehålla information om utbildningsfrågor. Därefter kan vi göra bedömningen av hur fortsättningen skall se ut.
Herr talman! Jag är mycket tacksam över att få följa ärendet, och jag hoppas att slutet skall bli positivt.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att stärka det lagstadgade skyddet för polismän vid tjänsteutövning. Frågan är ställd mot bakgrund av ett fall där en kvinnlig polis blev knivskuren i ansiktet i samband med ett ingripande. I tingsrätten dömdes gärningsmannen för grov misshandel till två års fängelse och ålades att betala skadestånd till polismannen. I hovrätten sänktes såväl straffet som skadeståndet. Som Göte Jonsson väl känner till är jag förhindrad att diskutera enskilda fall. Jag avser därför inte att diskutera den motivering som hovrätten enligt Göte Jonsson anfört för att sänka straffet och skadeståndet i det här fallet. Jag vill emellertid nämna något om de straffrättsliga och skadeståndsrättsliga bestämmelser som gäller på det här området. brottsbalken stadgas straff för våld eller hot mot tjänsteman och i 2 § för annan förgripelse mot tjänsteman. De gärningar som straffbeläggs genom dessa bestämmelser, t.ex. misshandel, olaga tvång och olaga hot, är straffbelagda också genom andra bestämmelser. Jag vill särskilt understryka att bestämmelserna i 17 kap. brottsbalken avser att förstärka det straffrättsliga skyddet för bl.a. polismän i tjänteutövning genom att föreskriva en strängare straffskala. Om exempelvis en misshandel riktas mot en polisman i tjänsten skall den normalt bedömas strängare än om våldet riktas mot någon som inte äger skydd enligt 17 kap. 1 § brottsbalken. I det fall som Göte Jonsson har tagit upp i sin fråga dömdes gärningsmannen inte för våld mot tjänsteman utan för grov misshandel. Anledningen till det är uppenbarligen att domstolarna har bedömt gärningen som så allvarlig att misshandeln varit att bedöma som grov. Också i dessa fall torde domstolarna som en försvårande omständighet kunna beakta att brottet riktats mot polisman under tjänsteutövning. Mitt svar till Göte Jonsson blir således att nuvarande straffrättsliga bestämmelser om förstärkt skydd för dem som handlar under myndighetsutövning är tillräckliga. Bestämmelserna lämnar utrymme för att utmäta kännbara straff för brott riktade mot polismän. När det gäller skadestånd är utgångspunkten att polismän har samma rätt som andra till ersättning för skador. Liksom andra skadelidande skall även polismän ha full ersättning för sin skada. På en punkt har man i rättspraxis fört ett särskilt resonemang när det gäller poliser och vissa andra yrkesgrupper för att bestämma ersättningsbelopp. Det gäller ersättning för den integritetskränkning som ett brott ibland kan innebära. Det har ansetts att det hör till polisens yrke att vara beredd på att bli utsatt för kränkande behandling och att kränkningen därför ofta upplevs som mindre allvarlig för en polisman än för andra personer. 1992 ett delbetänkande med förslag till vissa ändrade regler om ersättning för kränkning genom brott. I betänkandet uttalar kommittén att graden av det lidande som uppkommer vid en integritetskränkning kan vara beroende bl.a. av den skadelidandes yrke och att polismän måste finna sig i viss kränkande behandling. För den skull skall polismän inte behöva tåla vilka slags kränkningar som helst, och ibland skall de alltså ha rätt till ersättning även för kränkning. Betänkandet har remissbehandlats och en stor majoritet av remissinstanserna har ställt sig bakom kommitténs bedömningar. Ärendet bereds för närvarande i Justitiedepartementet. Det är ännu för tidigt att uttala sig om innehållet i de förslag som så småningom kommer att lämnas till riksdagen.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Som justitieministern redovisar är orsaken till min fråga just det uppmärksammade fallet med domslutet i Göta hovrätt med anledning av misshandeln av en ung kvinnlig polis i samband med ett ingripande i Växjö. Det som har gjort att detta rättsfall har rönt sådan uppmärksamhet är just motiveringen i domslutet. I domen hänvisar man till att det ligger i polisyrkets natur att i viss utsträckning bli utsatt för faror och psykiska påfrestningar. Hovrätten skriver: ''En polisman får av den anledningen antas ha en högre mental beredskap än andra personer för konfrontationer med brottslingar. Med hänsyn härtill finner hovrätten att ersättningen i denna del bör bestämmas till 15 000 kronor.'' Detta innebär en minskning av skadeståndet i förhållande till tingsrättens beslut. Det är då ganska naturligt att denna unga kvinnliga polisman, liksom polismän inom kåren i dess helhet, uppfattar detta domslut på det sättet att en polisman skall få tåla mer i tjänsteutövning än vad en vanlig hederlig svensk skall behöva tåla i motsvarande situation. Jag är tacksam för det besked som justitieministern ger, att polismän och andra personer i tjänsteutövning faktiskt har ett starkare rättsskydd. Då ställer man sig frågan: Vad kan ett sådant här domslut bero på? Jag är medveten om att justitieministern inte kan ta upp en enskild fråga till behandling. Men det är ofta enskilda frågor som konkretiserar en frågeställning. Så har också skett i detta fall. Jag skulle ändå vilja fråga justitieministern: Finns det inte med anledning av detta domslut -- vi vet också att det har förts sådana här diskussioner tidigare, bl.a. inom Brottsskadenämnden -- skäl att se närmare på dessa förhållanden? Enligt min mening är situationen otillfredsställande.
Herr talman! I samband med ett lagstiftningsarbete tar man naturligtvis hänsyn till vad som har hänt i verkligheten, när man funderar över vilka förändringar som kan bli aktuella. Men vi skall också i dessa diskussioner komma ihåg att skadeståndet innebär att olika saker ersätts. Man får t.ex. ersättning för ''sveda och värk'', det som de flesta av oss i dagligt tal antagligen kallar psykiskt lidande. Men man skiljer denna ersättning från ersättning för psykiskt lidande. De formaliserade domarna kan ofta ge ett annat intryck på vanligt folk än på juristen, som vet vad som ligger i de olika begreppen. Självklart följer vi hela tiden utvecklingen för att ta till oss allt nytt i lagstiftningsarbetet. Det finns skäl för mig att påpeka att en viktig del i förslaget från den kommitté som skall göra en översyn av det ideella skadeståndet ju är en höjning av beloppsgränserna.
Herr talman! Jag tackar för detta. Jag tror att det är väldigt viktigt att rätt signal går ut till allmänheten när det gäller denna form av våld mot och skydd av dem som skall skydda andra, nämligen polismän och andra tjänsteutövare. Det är viktigt att de unga polismän som skall in i denna yrkeskarriär känner stödet från samhället i samband med besvärliga ingripanden. Det gäller inte minst kvinnliga polismän. Man försöker nu rekrytera flera kvinnor till polisen. Jag är övertygad om att det budskap som nu har förmedlats till den svenska poliskåren, detta domslut och den efterföljande diskussionen, inte kommer att bidra till att det blir lättare att få kvinnor att söka sig till polisyrket. Det är också angeläget att denna diskussion kan föras på ett sådant sätt att vi motverkar våld i alla lägen. Om polismän får den uppfattningen att de själva kan bli utsatta för våld, hur skall de då kunna skyddas i sin tjänsteutövning? Den diskussionen måste föras.
Herr talman! Jag håller helt med Göte Jonsson, när han säger att det är viktigt att vi visar att poliserna är berättigade till skydd och respekt.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig om regeringen ämnar vidta några åtgärder för att ändra nuvarande ersättningsregler i anstalt för att förhindra att locka till oss brottslighet från andra länder. Karl Gustaf Sjödin har frågat mig vad jag avser att göra för att ändra de lagregler som möjliggör för i Sverige dömda utländska medborgare att erhålla sociala förmåner. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. I frågedebatten den 9 mars om utmätning av arbetsersättning som utgår till intagen i kriminalvårdsanstalt nämnde jag att det på mitt initiativ pågår en översyn inom Justitiedepartementet av systemet med ersättning till intagna vid kriminalvårdsanstalter för arbete, utbildning, m.m. Bakgrunden till den pågående översynen är bl.a. att olika åtgärder måste vidtas på grund av det svåra ekonomiska läge som Sverige befinner sig i. Översynsarbetet kommer att beröra de frågeställningar som Ingbritt Irhammar och Karl Gustaf Sjödin har väckt. Jag vill i det här sammanhanget nämna att de generella lagreglerna om bl.a. pensioner och sjukersättningar hör till Socialdepartementets ansvarsområde. Generellt kan dock sägas att en grundförutsättning för rätten till pension och sjukersättning är att man är bosatt i Sverige och att man genom arbete har tjänat in förmånerna. En utlänning anses inte bosatt i Sverige enbart på grund av att han avtjänar straff här och kan inte av den anledningen bli berättigad till t.ex. Frågan om ersättning och andra förmåner till de intagna i kriminalvårdsanstalterna är en komplicerad fråga, och först när översynen är slutförd är jag beredd att ta ställning till de aktuella frågorna. Men som jag nämnde redan den 9 mars här i kammaren skiljer sig levnadsstandarden åt i olika länder, och utgångspunkten måste ändå vara att vi skall ha ett system som är anpassat efter svenska förhållanden. Olika regler på grund av t.ex. medborgarskap kan även strida mot Sveriges internationella åtaganden avseende behandling av fångar, enligt vilka det inte får förekomma någon diskriminering av dessa på grund av t.ex. nationellt ursprung. Därmed är dock inte sagt att det inte skulle vara möjligt att på någon punkt ändra systemet så att ett svenskt fängelsestraff för personer från länder med lägre levnadsstandard inte ter sig lockande. För att förhindra att brottslingar från andra länder kommer till Sverige och begår brott här måste åtgärder vidtas på många olika områden. Det är t.ex. viktigt att ha kunskap om dessa länder och den brottslighet som finns där och i vad mån denna brottslighet berör Sverige, så att brottsförebyggande åtgärder kan vidtas. Här är det internationella samarbetet väsentligt och då framför allt det polisiära samarbetet mellan berörda länder.
Herr talman! Först vill jag tacka för svaret. Jag måste säga att det gläder mig att det pågår en översyn inom departementet på detta område. Jag känner att det är väldigt nödvändigt. Jag ser också att min fråga kommer att behandlas där och att det finns en viss öppning i svaret för att det inte skall vara omöjligt att finna metoder så att vi inte lockar hit brottslingar från andra länder. Även om bara ett fåtal lockas hit på grund av våra ersättningsregler, är det ändå stötande, som jag skrev i min fråga. Jag tycker att det är självklart att man skall se över ersättningsnivåerna totalt. Detta säger jag mot bakgrund av att vi i detta land har sänkt sjukersättningen och arbetslöshetsersättning och inte kompenserar pensionärerna för deras extrakostnader. Självklart måste vi se över ersättningsnivåerna totalt för alla i kriminalvårdsanstalter. En sådan här utredning kan också göra jämförelser med ersättningen till värnpliktiga, som diskuteras mycket i samhället. Jag har ett exempel till, och jag tänker då på föräldrar med lägsta föräldraförsäkringen, som har Då är ju 60 kr per dag i en kriminalvårdsanstalt ganska mycket för cigaretter och telefonsamtal. Jag ser fram mot att man skall göra en översyn av ersättningsnivåerna för utländska medborgare. Ett annat sätt att komma åt den eventuella lockelsen att komma hit skulle vara om fick utlämningsavtal med fler länder än de nordiska länderna. Det skulle jag vilja eftersträva. Hur ser justitieministern på den frågan?

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret.

I svaret säger justitieministern att det är viktigt att vi har kunskap om andra länder och om brottsligheten där. Men detta handlar ju om brott begångna i Sverige och om konsekvenserna när de som har begått brott blir utvisade. De får då ett slags livstidslön, som pensionen innebär. För många människor i landet anses det stötande att dessa brottslingar på sätt och vis belönas för begångna gärningar här i landet.
Herr talman! Ingbritt Irhammar frågade mig om möjligheterna till ytterligare utlämningsavtal. Om utvecklingen i de tidigare öststaterna blir som vi hoppas på, skall det också resultera i att vi får utlämningsavtal med ytterligare länder. Det anser vi helt klart är eftersträvansvärt. Karl Gustaf Sjödin ställde ett par frågor. Eftersom frågorna rör Socialdepartementet och de sociala försäkringarna kan jag inga detaljer. När det gäller konventionsfrågorna kan jag helt enkelt inte svara. Vi förde en diskussion om vi skulle lämna över Karl Gustaf Sjödins fråga till Socialdepartementet. Men eftersom vi uppfattade att den huvudsakligen rörde kriminalvården och den var ställd till mig, behöll vi den på Justitiedepartementet. När det gäller pension i utlandet vill jag påpeka att pensionerna, om vi undantar folkpensionen, är grundade på arbetsinkomst. De är intjänade. Det tappar vi lätt bort när vi talar om i Sverige tidigare bosatta personer, som får pension när de sedan lämnar landet och bosätter sig någon annanstans. Övriga delar grundar sig på konventioner. Det har jag, som sagt, inte möjlighet att kommentera.
Fru talman! Jag tackar också för det andra svaret. Det står klart att även Gun Hellsvik eftersträvar ytterligare utlämningsavtal. Vi är väl båda medvetna om svårigheterna att motivera dessa mycket fattigare grannländer till detta. I det här sammanhanget måste regeringen räkna in kostnaderna för att ha dessa människor fängslade i vårt land. Man skulle ju faktiskt kunna använda en del av de här pengarna för att hjälpa mottagarländerna att bygga fler humana anstalter. Jag tror att vi alla eftersträvar en humanare kriminalvård, även i våra grannländer. Min följdfråga blir alltså: Skulle man i kostnaderna kunna räkna in att vi skeppar över en del av dem till mottagarländerna?
Fru talman! Det är synd att jag vid detta tillfälle inte riktigt får svar på den här frågan. Konkret rör det sig om en person som blir utvisad. Det handlar inte om någon som flyttar. Det är detta som anses stötande. Personen har begått ett brott. Jag åsyftar det s.k. Bettinafallet i Skåne. När han befinns vara frisk är han livstidsutvisad. Vid det tillfället får han pension för resten av livet. Det handlar inte om folk som flyttar, utan om sådana som utvisas från landet på grund av att de har begått grova brott.